Fru talman! Under den borgerliga regeringen försvann 500 000 jobb. De flesta jobben var industrijobb. Därtill lånades ungefär 235 miljarder kronor. När den socialdemokratiska regeringen tog över fanns det en stor statsskuld. Om jag försöker att vara ödmjuk, förväntar jag mig också att ni visar en viss ödmjukhet. Låt oss glömma det som har varit. Nu skall vi gå framåt. Vi kan då konstatera att det går bra för Sverige. Det kommer att behöva vidtas en hel del åtgärder. Men vi kan inte bara ha ett mått på regeringspolitiken eller politiken i denna kammare som innebär att antalet propositioner är en framgång och skall öka produktiviteten i landet. Antalet propositioner och deras innehåll måste anpassas till vad som är nödvändigt att göra. Nu kan vi konstatera att med de förändringar som har gjorts i arbetsmarknadspolitiken att det har skett en tillväxt och att det är ordning på statsfinanserna leder till att det går bra för Sverige jämfört med många andra länder. Det kan vi väl ändå erkänna? Men det innebär inte att vi kan slå oss till ro. Vi måste hela tiden vidta de förändringar som behövs. Men antalet propositioner får inte vara ett mått på detta. Det handlar mer om vad de innehåller och vilken politik som i övrigt krävs. I april kunde jag visa att de fasta jobben ökade mer än de tillfälliga. Även där går det bra för Sverige.

Fru talman! Marie Engström har frågat mig om regeringen är beredd att arbeta för att få till stånd en effektiv arbetsmarknad mellan Sverige och Norge och vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förenkla och underlätta för den enskilde arbetstagaren. Jag delar Marie Engströms uppfattning att det är viktigt med en effektiv arbetsmarknad över gränserna, inte bara mot Norge utan inom hela Norden och den europeiska unionen. Samtidigt vill jag erinra om att arbetskraften har kunnat röra sig fritt över gränserna inom de nordiska länderna sedan mitten av 1950-talet. Det nordiska samarbetet inom detta område har på senare år fördjupats ytterligare. Inom ramen för det nordiska ministerrådet pågår ett kontinuerligt arbete för att undanröja hinder för arbetskraftens rörlighet inom Norden. Exempel på detta är den hinderkatalog som togs fram under 1998. Regeringen stöder detta arbete. De svenska och danska regeringarna har initierat ett samarbete för att identifiera lagstiftningsmässiga och institutionella hinder för rörlighet, integration och dynamisk utveckling i syfte att främja sammansmältning och utveckling av Öresundsregionen. Här har förslag nyligen presenterats i en rapport. Motsvarande arbete pågår för att identifiera hinder för arbetskraftens rörlighet mellan Sverige och Norge. Den 23 mars i år anordnades ett "Gränshinderseminarium" i Morokulien, där frågor om hinder för arbetskraftens rörlighet över den svensk-norska gränsen diskuterades. Regeringen har också initierat rapporter från länsarbetsnämnderna i Norge. Regeringen analyserar nu de hinder som har framkommit. I Värmland finns ett etablerat regionalt samarbete mellan arbetsmarknadsverken i Sverige och Norge, vilka arbetar för att underlätta för personer att ta arbete på andra sidan gränsen.

Överläggningar om detta pågår mellan de nordiska regeringskanslierna. Jag är utöver det som jag nu redovisat inte beredd att för dagen vidta några speciella åtgärder för att få till stånd en effektivare arbetsmarknad mellan Sverige och Norge. Först måste vi analysera de rapporter som finns.
Fru talman! Jag får tacka för svaret och kanske framför allt för att regeringen nu ändå analyserar de hinder som tycks finnas och som jag har påtalat i min interpellation. Jag satt och lyssnade på den förra interpellationsdebatten om arbetsmarknadsfrågor och sysselsättning, och då hörde jag Björn Rosengren säga att man nu fokuserar på flaskhalsarna inom arbetsmarknadspolitiken. Upprinnelsen till min interpellation är just arbetsmarknaden i mitt hemlän Värmland. Vi har flera flaskhalsar, bl.a. vägarna. Björn Rosengren har varit hos oss och kört på våra vägar. Det är numera riksbekant, tror jag. Det handlar också om en annan flaskhals. Det handlar om utbildningssatsningar. Det är svårt att få tag på arbetskraft med den rätta utbildningen i glesbygden i Värmland. Men det handlar också om att underlätta för människor att ta jobb på andra sida gränsen. Det är en viktig del för att minska arbetslösheten i Värmland och även i andra län som gränsar mot Norge. Svenskarna utgör trots allt i dag den största icke inhemska arbetskraften i Norge. Det är fortfarande mycket krångel behäftat med att jobba på andra sidan gränsen. Det är många olika regler, framför allt inom skattelagstiftningen och när det gäller tullarna, socialförsäkringar, arbetslöshetsförsäkring osv. Detta vållar problem för människor som jobbar inom arbetsförmedlingen, men framför allt för den enskilde arbetstagaren, som många gånger kanske hänvisas runt till en mängd olika myndigheter. Man får en mängd olika svar. Det visar sig också att det skiljer sig en del vad gäller kulturen mellan Sverige och Norge, trots att det är två länder med liknande kulturell bakgrund. Det kan vara så att en norsk myndighet brukar lämna sina svar muntligt, medan en svensk lämnar dem skriftligt. Det kan många gånger råda en viss begreppsförvirring. Naturligtvis har språket en viss betydelse. Bara en sådan sak att postgången är långsam mellan länderna påverkar. Det kan ta fem dagar för ett brev att komma från Oslo till Karlstad, t.ex. Så här skulle det egentligen inte behöva vara. Regelverket är också någorlunda komplicerat. Man skiljer t.ex. mellan gränspendlare och gränsgångare och s.k. utflyttade sådana, som under den period de jobbar i Norge också bosätter sig där. Det gör också att olika problem uppstår för olika typer av arbetstagare. Många gånger tror jag att både myndigheter och arbetstagare lite grann går bort sig i detta regelverk. Man vet inte vad som gäller för den ena. Man vet inte vad som gäller för den andra. I mitt andra inlägg tänkte jag att jag skulle ta några mer konkreta exempel för att påvisa hur komplicerat detta faktiskt kan vara. Björn Rosengren utifrån det svar jag fick. Björn Rosengren säger att man nu analyserar detta i Regeringskansliet. Jag skulle vilja fråga Björn Rosengren om det betyder att man så småningom ändå kan komma med några konkreta åtgärder för att lösa dessa problem.
Fru talman! Jag kan nog säga att en hel del av de problem som tas upp här kommer att lösas inom ramen för Nordiska ministerrådet och de diskussioner som förs på annat sätt mellan de nordiska länderna. Jag har i mitt gamla jobb varit med i nordiska sammanhang faktiskt sedan 1960-talet. Med tanke på den fria arbetsmarknad vi har i Norden kan man konstatera att det har hänt väldigt mycket. Fortfarande finns det en hel del hinder. Om vi tittar på skattelagstiftningen gör vi nog bedömningen att det där inte är något större hinder. Hindren finns mer i vardagliga praktiska frågor. Det görs olika tullbedömningar, och förstås även skattebedömningar, när det gäller bil. Det gäller mellan Sverige och Norge. Det gäller också mellan Sverige och Finland, där bilen t.o.m. konfiskeras om man jobbar i Finland och bor i Sverige. Den typen av exempel har vi. Mitt svar är att detta är en diskussion som förs inte minst av parlamentarikerna. Den förs också av ministrarna i det nordiska ministerrådet, och jag tycker ändå att vi kan se väldigt hoppfullt på den integration som sker mellan de nordiska länderna. Vi sitter nu och tittar på hela det arbetsmarknadspolitiska regelverket för att få en integration - jag nämnde det också i mitt interpellationssvar - mellan Danmark och Sverige med tanke på Öresundsförbindelsen. Det är det mest aktuella och det mest konkreta, där vi försöker gå igenom detaljerna för att underlätta en integration.
Fru talman! De svar jag får av Björn Rosengren låter väldigt hoppfulla. Jag skulle ändå vilja ge en liten bild av den verklighet som många människor står i precis just nu, när vi har denna debatt i kammaren. Det gäller i första hand skattefrågorna. Det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan våra länder. Det gäller gränspendlarna. De som kallas gränsgångare undantas från dessa skatteregler. Det gör att många människor har svårt att förstå varför den ena skall skatta för kapitalinkomster i Sverige och den andra inte och varför vissa skall skatta för arbetsinkomster i Sverige och andra inte. Det är just sådant som kan vålla en hel del problem. Något som man kan tycka är väldigt enkelt är det faktum att man skall få ett skattekort när man kommer till Norge. Det tar tydligen väldigt långt tid, och det kan också få den konsekvensen att man ganska länge måste betala en väldigt hög skatt innan man har fått sitt skattekort och innan det har kommit till rätt arbetsgivare. Det finns en lång rad sådana problem. Frågan är om man inte skulle försöka hitta lite bättre lösningar på detta. Gränsgångare och gränspendlare skulle t.ex. kunna jämställas i dessa avseenden, eller så kunde gränspendlare helt och hållet beskattas i boendelandet. När det gäller socialförsäkringsfrågor - sjukförsäkringar i första hand - är det så att man har ett bättre skydd i Sverige än vad man har i Norge. Norrmän som kommer till oss och arbetar får ett bättre skydd än vad svenskar får som reser till Norge. Vi har olika pensionsåldrar i de olika länderna. Det kan också leda till att svenska arbetstagare inte får möjlighet att få ut den pension fullt ut som de annars skulle kunna få. De kanske krångligaste reglerna tror jag finns inom tullområdet. Det gäller begränsningar i användandet av en svenskregistrerad bil just för gränspendlare. Är man sammanboende och utan barn under 18 år kan man krävas på en norsk bilskatt och mycket höga införselavgifter. Det handlar om enormt höga kostnader som inte på något sätt motiveras. Så höga inkomster kan man inte få på den norska sidan. Det måste vara den här typen av regler som Björn Rosengren menar att man nu ser över inom Regeringskansliet.

Fru talman! När det gäller det dubbelbeskattningsavtal som åberopas här kan jag bara konstatera att det nya dubbelbeskattningsavtalet är ett år gammalt. Det är möjligt att det på vissa punkter inte har fungerat, och då får vi ta upp det till diskussion. I övrigt delar jag uppfattningen att det finns en hel del hinder, och det är sådant som vi skall se över. Jag har ingen ytterligare kommentar, fru talman.
Fru talman! Jag får väl bara tacka för det beskedet. Jag förutsätter att jag och Björn Rosengren återkommer i en debatt när regeringen har sett över de här frågorna och har lagt fram förslag. Jag skall försöka förankra detta hos de människor som dagligen jobbar med de här frågorna.
Fru talman! Det är bäst att säga att regeringen inte ensam rår över denna fråga. Om den gjorde det, skulle det vara enkelt, men det förs diskussioner och förhandlingar mellan de nordiska ländernas regeringar och inom ramen för ministerrådet. Jag vill göra den markeringen, så att jag slipper stå här och skämmas om vi inte lyckas.

Fru talman! Carl-Erik Skårman har frågat vilka initiativ jag ämnar ta för att komma till rätta med den olagliga redovisning av tillgångar som pågår i de kommunala bolagen och om jag ämnar uppmana kommunerna att avveckla sina aktiebolag. Vidare har Carl-Erik Skårman frågat om jag har för avsikt att initiera någon ny företagsform för företag ägda av kommuner, landsting eller andra offentliga organ samt om jag kommer att låta nuvarande förhållanden bestå. Under vilka förhållanden nedskrivning skall ske av anläggningstillgångar regleras i 4 kap. 5 § årsredovisningslagen . Av bestämmelsen framgår att nedskrivning skall ske av en anläggningstillgång om det kan antas att värdenedgången är bestående. Denna bedömning får göras med hänsyn till bl.a. tillgångens art och funktion samt värdenedgångens storlek. Regeringen har ingen anledning att anta annat än att landets kommunala bostadsbolag följer lagstiftningen på området. Huruvida aktiebolagsformen är en lämplig associationsform att bedriva kommunal verksamhet i eller inte är upp till den enskilda kommunen att avgöra. Kommunen väljer givetvis den associationsform som man finner vara mest lämpad för den aktuella verksamheten. Många kommuner har exempelvis valt aktiebolagsformen för sina kommunala bostadsföretag. I detta sammanhang vill jag redovisa att regeringen nyligen beslutat om direktiv för en utredning som bl.a. fått till uppgift att redovisa ett diskussionsbetänkande om utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen och att förutsättningslöst pröva och hitta nya former för hur icke vinstdrivande bostadsföretag kan organiseras samt hur hyresgästernas inflytande kan öka i dessa företag. Utredaren skall bl.a. göra en samlad analys av de regelverk som styr verksamheten i de allmännyttiga bostadsföretagen samt överväga om det behövs ett nytt regelverk.

Fru talman! Först vill jag glädja statsrådet med att han förmodligen har rätt när han antyder att jag har fel beträffande lagligheten i att de kommunala bolagen tar upp sina fastigheter till orealistiska värden i sina balansräkningar. Det är uppenbarligen inte olagligt att ett kommunalt bostadsbolag i balansräkningen tar upp företagets fastighetsinnehav till övervärden som man inte har en chans att få ut vid en försäljning av respektiva fastigheter. Anledningen till att man ändå kan redovisa så högt, för att inte säga för högt, värde på fastigheterna är enligt de revisorer som jag har varit i kontakt med att det rör sig om ett långsiktigt ägande - och det kan man ju med fog säga om det inte finns några villiga köpare. Det långsiktiga ägandet innebär att det inte kan uteslutas att det någon gång i framtiden skulle kunna gå att få ut det värde som fastigheterna nu har i balansräkningen. I orter som Bengtsfors, Ånge eller liknande avfolkningsorter blir dock även de kommunala bostadsbolagen tvungna att skriva ned sina fastighetsinnehav mer än vad anskaffningsvärde och planenlig avskrivning skulle leda till. Problemet i sammanhanget är naturligtvis att för dem som inte är insatta i årsredovisningslagen och dess tillämpning ger de värden som anges i balansräkningen i de kommunala bostadsbolagen ett intryck av att företaget har större tillgångar än det faktiskt har. Det gäller både allmänhet och politiker. När det sedan visar sig att förlusterna har nått en sådan höjd att företaget är i behov av kapitaltillskott eller måste likvideras kommer det som en överraskning både för en del politiker och för den skattebetalande allmänheten. Det är ingen hemlighet att Bostadsdelegationen i sitt arbete med att hjälpa kommuner som blivit ekonomiskt utätna av sina bostadsbolag ofta har tvingat dessa kommuner att ge kapitaltillskott till företaget och utan att komma ned till försäljningsvärdet ändå skriva ned sitt fastighetsinnehav med 30-40 % i ett alltför sent skede, vilket ytterligare frestat på den kommunala ekonomin och skattebetalarnas tålamod. Det är 64 kommuner som har hört av sig till Bostadsdelegationen för att få hjälp med sina kommunala bostadsföretag. Det förekommer för all del även missförstånd åt det andra hållet. Det gäller de kommunala bostadsbolagen i storstadsområdenas kärnor, exempelvis Stockholm, där det ibland kan ligga i företagsledningens eller i styrelsemajoritetens intresse att inte öppet visa hur stora tillgångar företaget faktiskt har. Ingetdera av de båda missförstånden är bra, och de aktualiserar vilken typ av redovisning som de kommunala bostadsbolagen skall ha, om vi nu skall fortsätta att ha kommersiella kommunala företag.
Fru talman! Det var ganska bra att interpellanten medgav att det som står i interpellationen om att kommunerna bedriver en olaglig redovisningsverksamhet när det gäller de kommunala bostadsbolagen inte är riktigt. Jag skall ändå villigt erkänna att det här är en problematik, som framför allt har anknytning till de kommunala bostadsbolag som har stora ekonomiska problem till följd av en stark befolkningsutflyttning. Det har i debatten ibland tagits som intäkt för att kommuner inte skall inneha kommunala bostadsbolag, men jag tycker att det är en för långtgående slutsats. De kommuner som är berörda är ofta sådana där företag i ett visst skede har ställt krav på att kommunen skall bygga upp ett bostadsbestånd för att kunna tillgodose de anställdas behov av bostäder när man har expanderat industrin på orten. Sedan flyttar industrin, lägger ned eller bantar sin verksamhet, och då har kommunen hamnat i svåra problem. Vi försöker hantera den problematiken inom ramen för Bostadsdelegationen, men vi räknar med att de medel som staten nu har satt av på några år, 2 1⁄2 miljard kronor, är tillräckliga för att man skall kunna hantera de bekymren. Jag vill inte gå närmare in på frågan utan konstaterar bara att jag bedömer att kommunerna i dag följer lagstiftningen på området.

Fru talman! Visst kan det på mycket goda grunder ifrågasättas om de rådande redovisningsformerna är relevanta för de kommunala bostadsföretagen. De skapar missförstånd av den typ som jag visade på i det tidigare inlägget. Jag tycker därför att det är en god uppgift för statsrådet att driva på utvecklingen mot en redovisning som ger en bättre bild hos allmänheten av vad de kommunala bostadsföretagen faktiskt står för. Också kommunernas kompetens att vara företagsledare kan naturligtvis ifrågasättas när kommunerna nu väljer en sådan driftsform som aktiebolagsformen för att bedriva sin verksamhet. Aktiebolaget är en associationsform som har varit ägnad att möjliggöra för många delägare att gemensamt bedriva affärsverksamhet. I den helt övervägande delen av de kommunala bolagen finns det faktiskt bara en ägare, nämligen kommunen, som dessutom gått in med borgen. Aktiebolagsformen syftar också till att möjliggöra en begränsning av ägarens ansvarsförhållande. Men i de kommunala bostadsföretagen är detta också helt verkningslöst i och med att kommunerna gått in och givit borgen. Det är ingen hemlighet att man från kommunernas sida ursprungligen valde aktiebolagen som associationsform. Det var den företagsform som möjliggjorde att neka allmänheten insyn i verksamheten med hänvisning till aktiebolagslagens sekretessbestämmelser om affärsskydd. På den punkten har de fått ändra sig beroende på särskilt ingripande från lagstiftaren. Det är klart att det ur principiell synpunkt är mycket tveksamt om kommunerna skall ägna sig åt företagsamhet. Kompetensmässigt är det ännu mer tveksamt på grund av alla de olika ingrepp som staten har fått göra under efterkrigstiden av den typ som jag nyss nämnde men också med de bidrag med mycket okonventionella omtolkningar av bokföringsverksamheten och med ägarkonstruktioner som liknar kinesiska askar, osv. Det är i vart fall enligt min mening bevis nog på att kommunalgubbar och kommunalgummor som många gånger är duktiga på att sköta sina kommuner inte är stjärnskott som företagsledare. Särskilt inte när de verkar inom ett lagverk, nämligen aktiebolagslagen, som utgår från en kraftig vinstfokusering i företaget. De kommunala företagen skall ju som bekant inte gå med vinst. Statsrådet borde ta initiativ till att ytterligare kraftigt begränsa kommunal företagsamhet eller som i andra länder ta fram en företagsform som passar kommunernas karaktär som huvudmän, eller måhända vore bådadera det allra bästa.
Fru talman! Om jag uppfattade Carl-Erik Skårman rätt - det sägs inte rakt ut, men det lyser igenom både i interpellationen och i Carl-Erik Skårmans anförande - vill Carl-Erik Skårman i princip förbjuda kommuner att bedriva verksamhet i aktiebolagsform. Det skulle vara ett oerhört långtgående ingrepp i kommunernas möjlighet att hantera sina angelägenheter. Vi talar här inte bara om kommunala bostadsbolag. Vi talar om verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform i en mängd olika verksamheter. Det skulle vara ett väldigt långtgående ingripande som jag tror skulle få ganska allvarliga konsekvenser för den kommunala verksamheten. Sedan har jag svårt att se att man kan ta lite yviga påståenden till intäkt för att kommunpolitiker inte är ägnade att bedriva den här typen av verksamhet. Jag har väldigt svårt att ta de problem som finns i vissa kommunala bostadsbolag till intäkt för att dra slutsatsen att kommuner i regel inte bedriver sin verksamhet på ett bra sätt, även om den bedrivs i aktiebolagsform. Det är en speciell problematik, och det vet Carl Erik Skårman, med de kommunala bostadsbolag som nu har allvarliga problem. Det är till följd av de mycket starka befolkningsomflyttningar som pågår i Sverige. Det var på sin tid lätt att från brukets sida begära att kommunen skulle bygga bostäder för att man skulle få anställa till bruksorten. När man sedan packar igen bruket står naturligtvis kommunen där med ett bostadsbestånd som är alltför stort. Men av det kan man inte dra slutsatsen att kommunalpolitiker är inkompetenta att bedriva den här typen av verksamhet. Nu tror jag, som jag sade i min inledning, att vi kan hantera de kommuner som har problem med sina bostadsbolag genom Bostadsdelegationens arbete som bedrivs i nära kontakt med berörda kommuner.
Fru talman! Jag tycker nog ändå att min egen personliga erfarenhet från flera olika typer av kommunala bolag, och icke endast bostadsbolag, samt vad jag ser runtomkring, ger anledning inte att förbjuda - och jag sade heller inte det - men starkt begränsa den här formen. Det är principiellt tveksamt om kommuner skall bedriva konkurrensutsatt verksamhet på det här sättet. Dessutom menar jag, och det är väldigt mycket utifrån den erfarenhet jag har från olika typer av kommunal bolagsverksamhet, att det är svårt för kommunen som ägare att ha den kompetens som en ägare bör ha att kunna förutse och ha känsla för hur ett företag skall agera i kraftigt skiftande marknadsförhållanden. Det är inte lätt. Det är dessutom en verksamhet som är mycket kraftigt skild från den vanliga omsorgsverksamhet och stabiliserande verksamhet som man har i de vanliga kommunala organen. Jag tror alltså att det är en nästintill oförenlig uppgift att vara dels framgångsrik företagsledare i en föränderlig kommersiell miljö, dels en stabil kommunalpolitiker. Jag tycker dessutom att erfarenheten visar det när vi ser på årsredovisningar, försäljningar, företagsfallisemang, etc.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta dels för att enskilda hyresgäster inte skall drabbas så hårt av utvecklingen med tomma lägenheter, dels för att momsen på fastighetsförvaltningen inte skall ge så kraftigt genomslag för hyresgästerna. Inledningsvis vill jag framhålla att vi nu kan notera att ett trendbrott har skett genom att hyrorna har börjat sjunka. Jag bedömer dock att de kan sänkas ytterligare bl.a. genom sänkta byggkostnader och genom ett ökat inflytande för hyresgästerna. Förslag om hur byggkostnaderna kan sänkas räknar jag med kommer från bl.a. Byggkostnadsdelegationen, som skall slutredovisa sitt arbete till den 1 mars nästa år. Delegationen har varit verksam sedan sommaren 1996 och har i uppgift att aktivt och i samarbete med byggsektorns aktörer arbeta för långsiktigt sänkta produktions och förvaltningskostnader för bostäder. En annan faktor av betydelse för hyresutvecklingen är neutralitet i beskattningen mellan olika boendeformer, dvs. att människors val av upplåtelseform inte skall styras av skillnader i ekonomiska villkor som beror av bidrag och beskattning. Frågan om skattemässig neutralitet i en vidare mening och hur detta skall definieras är - som Ulla-Britt Hagström säkert känner till - en uppgift för Fastighetsbeskattningskommittén. Resultatet av kommitténs arbete måste avvaktas innan regeringen kan ta ställning till om några åtgärder i detta avseende är påkallade. Kommittén skall redovisa resultaten av sitt arbete i slutet av detta år. Härtill kommer de pågående skattesamtalen mellan regeringen och övriga riksdagspartier om skattesystemets framtida utformning. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning till enskilda komponenter i beskattningen - som t.ex. moms på fastighetsförvaltning. När det gäller problemet med tomma lägenheter vill jag erinra Ulla-Britt Hagström om att en särskild delegation - Bostadsdelegationen - inrättades den 1 juli 1998 för att hantera frågor om statligt stöd till kommuner med övermäktiga ekonomiska åtaganden för boendet. En orsak till att de ekonomiska åtagandena kan bli övermäktiga är ju att befolkningsutvecklingen är negativ i kommunen, vilket bl.a. medför många outhyrda lägenheter. Värt att notera i detta sammanhang är att Kristdemokraterna - i en gemensam reservation med Moderaterna och Folkpartiet - Avslutningsvis - det är regeringens bestämda avsikt att se till att vi även i framtiden kommer att ha ett stort och starkt inslag av bostadsföretag som drivs utan vinstintresse och som ges förutsättningar att spela en viktig roll i bostadsförsörjningen och för att dämpa hyresutvecklingen. Vi behöver dock få i gång en diskussion om hur de allmännyttiga bostadsföretagen i ett längre perspektiv bör organiseras och skötas och om hur hyresgästernas inflytande över sitt boende och sina boendekostnader i dessa företag kan stärkas. Regeringen har därför beslutat om direktiv för en utredning med uppgift att belysa dessa frågor. Utredaren skall också utvärdera bruksvärdessystemet - bl.a. i vad mån detta bidrar till en dämpad hyresutveckling.
Fru talman! Jag vill tacka Lars-Erik Lövdén för svaret på min interpellation om hyrorna. Interpellationen om höga hyror är ställd från två aspekter. En av dem är att hyresgäster måste betala för tomma lägenheter. Vi har ju faktiskt en flykt i dag i 212 av 289 kommuner, vilket är ett allvarligt problem. Den andra aspekten är att momsen på kostnaden för fastighetsförvaltningen höjer hyran avsevärt. Jag är glad att statsrådet nu kan notera ett trendbrott där hyrorna börjat sjunka. Också jag ser fram mot Byggkostnadsdelegationens slutredovisning i mars nästa år. Min avsikt med denna interpellation är inte att gå i konfrontation med statsrådet Lövdén. Jag tycker egentligen inte att något parti kan berömma sig av att ha lyckats med bostadspolitiken. Därför vill jag hantera den här frågan ödmjukt. Jag ställer den här interpellationen för att lyfta fram frågan. Men jag inser att i de fall där hyrorna lägger beslag på mer än hälften av familjeinkomsten - jag har faktiskt hört siffror på upp till 70 % - blir det inte mycket över till andra utgifter. Om den sjunkande räntan hade kunnat påverka boendet skulle utrymmet för andra levnadsomkostnader bli större. Hyrorna har inte heller sänkts där byggkostnaderna har blivit lägre. Jag tycker egentligen att det vore bättre att regeringen satsade på sänkta hyror i stället för maxtaxa på dagis för att familjerna skall få ett bättre utrymme. Men det är min synpunkt. 65 % av hyreskostnaden kan bestå av skatter och avgifter, medan det genomsnittliga skattetrycket i hela ekonomin är 54 %. 18 %. Sedan har de ökat lika mycket på grund av ökat antal tomma lägenheter, ökade avskrivningar, ökad fastighetsskatt och ökad vinst. Jag har i min interpellation påpekat hur momsen slog 1998. Jag har tittat på planering och organisationsprojekt för framtida försäljning. Det var närmare 7 miljoner, handel med egna fastigheter var 40 miljoner, uthyrning av bostäder var drygt 2 miljarder, förvaltning i bostadsrättsföreningar var 200 miljoner, övrig fastighetsförvaltning var 1,5 miljarder och fastighetsförmedling drygt 1 miljard. Till detta kom förvaltning i rikskooperativ regi med 750 miljoner och övrig fastighetsförvaltning på uppdrag med 1,5 miljarder. En viss del av denna moms betalas givetvis tillbaka, men detta innebär stora konsekvenser för hyresgästerna. Hyran har ökat i snabbare takt än inflationen. Många hyresgäster ifrågasätter att det är de som skall betala för tomma lägenheter och sjunkna fastighetsvärden, som blir följden av detta. Hyresgästerna betalar nu omkring 4 miljarder kronor årligen för hyresbortfall, ökade avskrivningar och ökning av eget kapital. Hyresgästerna kommer att få betala ännu mera dels som hyresgäster, dels som skattebetalare, eftersom kommunerna måste gå in och sanera. Det blir en dubbel effekt. Folkminskningen i kommunerna och trenden att alla drar till storstäderna kommer att förstora problemen ytterligare. Jag vet att Fastighetsbeskattningskommittén snart kommer att redovisa sitt arbete. Fastighetsskatten har ju stor betydelse. Statsrådet svarar också att en diskussion skall föras om hyresgästernas inflytande över sitt boende och sina boendekostnader. Jag ser fram mot den utredningen. Det finns ju ett område som statsrådet väljer att inte beröra. Det är ägarlägenheterna. Om den enskilde kan köpa och äga och därmed dra av räntekostnaderna, sjunker hyran automatiskt. Finns den delen med i direktiven som regeringen har gett till den nya utredningen som statsrådet aviserade?
Fru talman! Jag tycker att det är en bra interpellation som Ulla-Britt Hagström har ställt här i dag. Den handlar ju om nivån på hyrorna. Det är många som tycker att den är alltför hög. Det är rätt som Ulla-Britt Hagström skriver att förvaltningsmomsen är en av orsakerna till ökade hyreskostnader. Det svar som statsrådet lämnar handlar om att han tror att sänkta byggkostnader och ökat inflytande för hyresgästerna kan sänka hyran. Jag vill nog påstå att det är ett diskutabelt påstående. Man kan titta på hur stor del av byggkostnaderna som ligger på hyran. I det perspektivet tror jag att statsrådets svar inte är riktigt okej. Vi har i dag pressat byggkostnaderna i Sverige mycket. Jag tror att det är svårt att pressa dem mer för att uppnå kraftigare sänkningar av hyrorna. Ett inflytande inom bostadsföretaget är positivt för hyresgästerna i ett området, men jag tror inte att det skulle innebära så hemskt mycket i sänkt hyra. Riksdagen har ju beslutat om en spärr där man säger att hyresgäster kan delta i s.k. självförvaltning. Men om man går över gränsen på 324 kr per månad får man skatta fullt ut. Jag tycker att det är ett för lågt belopp med tanke på den besparing man kan göra för hyresgästerna om de tar hand om stora delar av den yttre och inre skötseln. Det är ett för litet lockbete. Vi har också sett att intresset har sjunkit efter det att vi beslutade om detta i riksdagen. Fru talman! Det är i stället så att den stora delen av hyran i dag består av skatter och avgifter dels till staten, dels till kommunen. Vi vet alla att hyran för flerfamiljsbostäder steg som en raket efter skatteuppgörelsen i början på 90-talet. Sedan har vi kommunernas avgifter. Kommunen skall bara ta betalt för självkostnaden, men det existerar ju inte i sinnevärlden. Det är många kommuner som tar alltför mycket betalt för olika uppgifter i samband med nybyggnation. Det vet villaägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och byggare. Ett sätt att åstadkomma lägre hyra är att minska dessa skatter. Jag är väl medveten om att det kostar pengar. Fastighetsskatten motsvarar t.ex. hyran för en månad på året. Den är 8 % av årshyran. Sedan skriver statsrådet också att han vill att bostadsföretag utan vinstintresse skall få en stark ställning på marknaden. Det kan kanske vara rätt från hans synpunkt, men då är det svårt att få någon att bygga. Visst kan man bygga i dag, precis som man säger från Hyresgästföreningen. Men de som i dag investerar i ett byggande kan investera sina pengar mycket bättre. Vi har ju inte tvångsinvesteringar i Sverige längre. Därför tycker jag att statsrådets svar är lite väl naivt. Det klarar inte en kontakt med verkligheten.
Fru talman! Först har jag några kommentarer till Sten Andersson. Om Sten Anderssons parti får rätt införs marknadshyror. Det är ju en utveckling som inte gagnar syftet med den interpellation som är ställd, nämligen att hålla tillbaka hyresutvecklingen och gärna få till stånd ytterligare en minskning av hyrornas andel av den disponibla inkomsten. Under 1998 och 1999 har vi sett ett trendbrott på hyresmarknaden där hyrans andel av den disponibla inkomsten äntligen börjar sjunka. Det är glädjande, men den utvecklingen måste fortsätta. Jag tror inte att det finns några enkla svar på hur man gör för att åstadkomma en fortsatt dämpning och fortsätta att pressa tillbaka hyresutvecklingen. Jag tror att det finns anledning att titta på hela byggkedjan. Sten Andersson var inne på ett par av de frågorna. Det rör exempelvis byggkostnaderna, den kommunala avgiftssättningen, tomtupplåtelserna och inflytande, dvs. att se till att vi utvecklar hyresfastighetsbeståndet och allmännyttan så att de boende får möjlighet till större inflytande över sitt boende, gärna i form av kooperativ hyresrätt eller andra modeller för att driva icke vinstdrivande bostadsbolag. Fastighetsbeskattningen är en fråga som diskuteras i Fastighetsbeskattningsutredningen. Enligt direktiven skall man uppnå en rättvis beskattning av bostadsbeståndet i Sverige. Det är en mängd olika faktorer som behöver åtgärdas för att den utveckling som nu har inträtt på hyresmarknaden skall kunna fortsätta, nämligen ett tillbakapressande av hyrans andel av den disponibla inkomsten. För att utvecklingen skall bli framgångsrik måste vi fortsättningsvis kunna hålla ett lågt ränteläge i Sverige. Det är detta som är avgörande för att denna utveckling kan fortgå under några framöver, så att det successivt blir en minskning av hyrans andel av den disponibla inkomsten. Till Ulla-Britt Hagström vill jag säga att i direktiven för den utredning som skall se över allmännyttan och bruksvärdessystemet ingår inte ägarlägenheter. Riksdagen har gjort ett tillkännagivande till regeringen på den punkten, och regeringen avser naturligtvis att tillmötesgå detta. Beträffande de tomma lägenheterna vill jag än en gång säga att vi har tillsatt en bostadsdelegation. Vi har avsatt ca 21⁄2 miljarder kronor för att man skall kunna hantera den problematik som råder i många utflyttningskommuner. Inom loppet av det här året räknar vi med att kunna ge besked till samtliga kommuner som har ansökt om bidrag från Bostadsdelegationen. Syftet med dessa åtgärder är att skapa en långsiktig lösning på problemet i de enskilda kommunerna. Jag är relativt förhoppningsfull på den punkten att vi skall kunna ha löst detta problem inom loppet av två år.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag reagerade på att Lars-Erik Lövdén sade att regeringen har avsatt 4 miljarder. Jag redovisade tidigare att hyresgästerna betalar lika mycket - 4 miljarder årligen - för hyresbortfall, ökade avskrivningar och ökning av eget kapital. Här finns alltså väldigt mycket att göra. Sedan anser jag att ägarlägenheter måste ingå. Man måste alltså ge tilläggsdirektiv, eftersom riksdagen har gjort ett tillkännagivande. Jag vill framhålla att jag tycker att det är viktigt att det ges tilläggsdirektiv till utredningen. Enligt de siffror jag har kunnat se för bostadsinvesteringar i procent av bruttonationalprodukten ligger vi 1 % lägre än OECD-länderna i Europa. När det gäller påbörjade lägenheter under 1997 låg 13 länder före Sverige. Här finns också väldigt mycket att göra. Boende och konsumtion hänger starkt samman. I bostadspolitiken behövs det frihet, rättvisa och tillgodoseende av nytta och behov. Det måste finnas frihet att välja mellan olika former såsom hyresrätt, kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter, bostadsrättslägenheter, radhus, kedjehus och villaboende. På något sätt har det förts en icke-bostadspolitik, och regeringen har ju det största ansvaret för denna. Det är därför som vi i dag har fått både en bostadskreditakut och en bostadsbiddragskreditakut. Man måste ta ett helhetsgrepp om bostadspolitiken. Jag förstår av det som Lars-Erik Lövdén säger att regeringen nu vill försöka att ta ett sådant grepp. Man kan aldrig nå millimeterrättvisa. Man kan inte komma så långt att alla har lika stor lägenhetsyta, lika stor hyra eller lika god standard. Det måste få variera hur den enskilde vill prioritera, hur mycket man vill lägga på boende och hur mycket man vill lägga på annat. Såvitt jag kan se har Sverige i dag Europas högsta boendekostnader. Genomsnittet ligger på över 30 % av familjens disponibla inkomst. Men i det genomsnittet ingår även betalda fastigheter ute på landet eller i glesbygden. Jag har träffat personer som lägger 70 % av sin disponibla inkomst på hyran. Allra värst är det för ensamboende föräldrar med barn. Det är egentligen för sent att ändra bostadpolitikens inriktning. Många bostadsrättsföreningar går i konkurs eller måste rekonstrueras. Vi var på studiebesök i Karlskrona. Där var det flera kommunala bostadsbolag som hade det ekonomiskt svårt. Statens bostadskreditnämnd hade ökat sina åtaganden från 1 På grund av staten tidigare tagit riskerna och investeringsbesluten inte kostat någonting har man ju förbyggt sig. Det har bokstavligt varit att bara sätta spaden i jorden, eftersom staten har gått in. Det är viktigt att vi får en marknadsefterfrågan på det sättet att vi verkligen bygger efter behov. Kommunerna kan också gå in och hjälpa till för att försöka sänka tomtpriser och minska kringkostnader. Fastighetsskatten måste avvecklas på sikt, och det håller ju utredningen på att jobba med. Det kan inte vara rimligt att 65 % av hyreskostnaden består av skatter och avgifter när det genomsnittliga trycket i hela ekonomin ligger på 54 %. Min fråga till ministern handlar om familjernas situation. Har ni någonsin diskuterat att i stället för att införa maxtaxa på dagis gå in och se över hyrorna?
Fru talman! Det är rätt som statsrådet säger, att hyresnivåerna har frysts på en del orter i Sverige. Men: Från vilken nivå? Det är precis som Ulla-Britt Hagström säger, att vi i dag har Europas högsta boendekostnader i allmänhet och hyreskostnader i synnerhet. Dessutom har vi Europas högsta skatter för lågoch medelinkomsttagare. Fru talman! Det bruksvärdessystem som vi har haft i Sverige under många år skulle vi bara ha under en övergångsperiod. Trots detta befinner sig svenska folket i en situation med höga skatter och höga hyror. Dessvärre kan vi i medierna dagligen notera att också den sociala standarden och servicen har blivit sämre. En annan sak som fördyrar är överklagandeprocessen vid nybyggnation. Det är helt tokigt att ett byggföretag som har köpt ett område där detaljplanen är fastställd kan drabbas av kostnader när detaljplanen senare skall fullföljas. Det finns ett exempel i Gärna överklaganden, men de skall ske med rim och reson och inte efter det att stadsplanen är fastställd. Visst är det bra med låga räntor. Men ert parti säger nej till EMU, eller ni vet inte vilken stol som ni skall på. Detta kommer inte att sänka några räntor, det kan jag garantera. Det är i alla fall alla experter överens om. Till sist: Visst är det bra med kooperativ hyresrätt för dem som vill ha det. Men jag tror inte att det är någonting som majoriteten av svenska folket strävar efter. Människor vill bo som Lars-Erik Lövdén, t.ex. i villa eller bostadsrätt.
Fru talman! Det är lite svårt att diskutera med Sten Andersson. Han sträcker sig över vida fält och ibland lite vid sidan av ämnet. En av orsakerna till att vi fick den kris som vi fick på bostadsmarknaden med tomma lägenheter, med bostadsrätter som har omfattats av bostadskreditnämndens verksamhet samt med en allmän kollaps på fastighets och bostadsmarknaden var den ekonomiska politik som bedrevs under början av 90-talet. Vi hamnade i en situation med en galopperande ränteutveckling, en situation med kraftigt ökad arbetslöshet och minskad köpkraft. Det ledde inte bara till problem för enskilda människor, utan det ledde till gigantiska problem för samhällsekonomin i stort, varav fastighetsdelen var en del. Nu har vi vänt denna utveckling. Räntorna är låga, och vi skall hålla fast vid den utvecklingen så att vi håller nere räntorna. På det sättet får vi förutsättningar att långsiktigt pressa tillbaka hyrorna. Sedan krävs det en mängd andra initiativ, ett mer sammanhållet och ihållande grepp för att pressa ned hyrans andel av den disponibla inkomsten. Vi har i Sverige kanske världens modernaste bostadsbestånd, både sett till kvalitet och till yta per boende. Det är någonting som vi skall vara stolta över, och det är ett resultat av en framgångsrik bostadspolitik sedan efterkrigstiden. Det är lite svårt att bemöta Sten Andersson när han argumenterar på det sätt som han gör. Moderaterna har ju tillhört dem som har sagt nej till Bostadsdelegationens arbete och till de medel som är avsatta för att lösa problematiken med de tomma lägenheterna. I Moderaternas budgetalternativ till vårpropositionen vill man dra ned 2 miljarder kronor ytterligare på räntebidragen vad gäller fastigheter som inte omfattas av fastighetsskatten och som omedelbart kommer att drabbas av högre hyror. Så till Ulla-Britt Hagström. Jag var inne på detta med att hålla greppet om en låg räntesituation framöver. Jag tror att det är nyckeln till att vi både får i gång bostadsbyggandet och att vi successivt kan pressa ned hyrorna. Sedan är det en mängd andra initiativ som också behövs. Vi har gett Boverket i uppdrag att i en rapport redovisa bostadsbyggnadsbehovet i tillväxtområdena och vilka hinder som finns för att få i gång bostadsbyggandet med större kraft än i dag. Vi har visserligen sett en viss ökning i bostadsbyggandet men från en väldigt låg nivå. Vi riskerar att om några år få en akut bostadsbrist på en rad orter i landet om vi inte kan höja nivån på bostdsbyggandet ytterligare. Regeringen är alltså inne på att ta ett mer samlat grepp om utvecklingen. Det handlar dock inte om att på nytt gå in med generella subventioner på bostadsmarknaden, och jag tror att Ulla-Britt Hagström och jag är överens om att det inte är den åtgärden som skall tillgripas. I stället för maxtaxa - ja, maxtaxan har ju den betydelsen att den tillsammans med de avtrappadede bostadsbidragen och skatterna för låg och medelinkomsttagare i princip ger hundraprocentiga marginaleffekter. Man kan räkna fram exempel på låg och medelinkomsttagare för vilka hela inkomsten och mer därtill försvinner om de går upp i arbetstid från fyra till sex timmar eller från sex till åtta timmar eller om de från arbetslöshet går ut i ett förvärvsarbete. Det är naturligtvis ingen bra situation om vi nu skall se till att vi kan tillgodose behovet av arbetskraft när arbetsmarknaden växer som den gör i Sverige.
Fru talman! Jag tror att sänkta hyror skulle kunna ge mer än hundraprocentiga margnaleffekter och då för en bredare grupp. Men vi skall inte ta en diskussion om detta nu. Jag tycker att det är bra att statsrådet Lövdén undersöker olika möjligheter att komma till rätta med hyrorna, som var anledningen till att jag ställde interpellationen. Men det har i svaret framkommit ett fel och en myt, dels att fastighetskrisen startade senare - den startade faktiskt 1988 enligt alla papper som jag har läst - dels myten att vi har det modernaste bostadsbetåndet. Jag har läst att vad gäller bostäder byggda 1970-1990 ligger Sverige väldigt långt ned, och bostadsbyggandet i Sverige per miljon invånare 1997 ligger väldigt lågt, så det som står i svaret kan inte vara sant. Ökat hyresbortfall, ökade avskrivningar och ökad vinst förklarar omkring 70 % av hyresökningen sedan 1991, har jag läst mig till. De sjunkande räntebidragen, som vi också givetvis har varit med och drivit på för att genomföra, i kombination med den sjunkande räntan förklarar de 14 procenten av ökningen. Detta är sådana teser som jag själv har svårt att förstå. Men jag kom in här i riksdagen den 5 oktober, så jag har en lärotid framför mig. Det är en stor variation mellan företag med olika skuldsättning och mellan olika starka bostadsmarknader, och här hamnar ju folk i kläm. Företag på svaga bostadsmarknader gör större förluster, och kommuner har svårt att gå in med bidrag eller kapitaltillskott. Därför tänker jag tanken att börja se över förvaltningsmomsen som ändå utgör så stora summor. Detta är ingenting som mitt parti är färdigt med ännu, utan det är något som jag i min interpellation framhåller att vi gemensamt skulle kunna arbeta med. Jag tror nämligen att detta plus ägarlägenheter, som är en väldigt positiv lösning, skulle ge väldigt mycket. Jag vet inte om statsrådet har läst tidningen Bo Fast nr 5, där lektor Barbro Julstad som doktorerat i ägarlägenheter i Holland, Australien och Norge ger positivt besked om hur ägarlägenheter skulle kunna tillämpas också i Sverige.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att underlätta för konsumenter som behöver ha tillgång till egen bil. Vidare önskar Elver Jonsson veta om regeringen är beredd att särskilt beakta vissa gruppers behov vid framtida beslut som påverkar biltrafiken. Slutligen frågar Elver Jonsson om regeringen är beredd att redovisa gjorda iakttagelser alternativt tillsätta en bilsocial utredning som ger en allsidig och fullständig bild av människors villkor i sitt dagliga resande.

I syfte att ge en samlad information och därigenom underlätta konsumenternas val vid köp av bil vidtas det ett flertal åtgärder. Konsumenternas val av bil kan dessutom påverka bilparkens sammansättning från trafiksäkerhets och miljösynpunkt, vilket är betydelsefullt. En förutsättning för detta är att konsumenterna får lättillgänglig, saklig och heltäckande information. Bland de åtgärder som vidtagits kan nämnas att regeringen har gett Konsumentverket och Vägverket i uppdrag att i samarbete med Naturvårdsverket årligen ge ut en samlad och lättillgänglig konsumentinformation om bilar. Informationen omfattar för närvarande nya bilars koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och miljöklass samt hushållsekonomiska aspekter. Konsumentverket utarbetar i samarbete med AB Svensk Bilprovning ett faktamaterial för att underlätta för konsumenter som är i färd med att köpa begagnad bil. För att underlätta för hushållen att utnyttja sina ekonomiska resurser effektivt har Konsumentverket bl.a. utarbetat ett bilkostnadsprogram som finns tillgängligt hos kommunala konsumentvägledare och via Internet. Programmet beräknar kostnaderna för att äga en viss bilmodell enligt den enskilde konsumentens förutsättningar. I samma syfte har Konsumentverket inom ramen för sin verksamhet utarbetat ett system för kvalitetssäkring av bilverkstäder. Till personer med funktionshinder kan bilstöd utgå i form av bidrag för inköp och anpassning av motorfordon. En fråga som Elver Jonsson särskilt berör är glesbygdens behov av transporter. Inom detta område vidtas åtgärder inom ramen för Konsumentverkets och Glesbygdsverkets verksamhet, bl.a. i form av en servicedatabas som innehåller en kartläggning av kommersiell och samhällelig service i glesbygd och som kan användas för beräkningar av transportkostnader för boende i glesbygd. Elver Jonsson efterlyser en bilsocial utredning som ger en allsidig bild av människors villkor i sitt dagliga resande. I detta sammanhang vill jag framhålla att det inom ramen för Konsumentverkets arbete inom området regelbundet genomförts konsumentenkäter som bl.a. har belyst attityder, beteenden, problem och kostnader i samband med bilinnehav. Resultaten har gett kunskaper om den svenska bilparken, marknaden och framför allt om problem, kostnader och behov för olika kategorier av bilägare. Vidare gör Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, inom ramen för Sveriges officiella statistik löpande undersökningar av svenskarnas resande. Undersökningarna innehåller uppgifter om bl.a. vilka som reser, hur man reser och varför man reser och innehåller t.ex. uppgifter om resor i samband med barntillsyn och resor till och från arbetet. Med anledning av Elver Jonssons frågor ser inte regeringen något behov av att nu vidta ytterligare åtgärder inom detta område. Regeringen strävar efter att inta ett brett perspektiv och att beakta olika konsumentgruppers intressen och problem. Det är således regeringens bedömning att det för närvarande inte finns något behov av att tillsätta en bilsocial utredning.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Lövdén för svaret. Låt mig först säga att kommunikation är något oerhört positivt. För drygt 100 år sedan rörde sig svensken i genomsnitt 400 meter per dag. I vår tid förflyttar sig svensken i genomsnitt 4 mil per dag. Det är alltså 100 gånger längre resavstånd på en hundraårsperiod. Det är en oerhörd förändring, där bilen spelar en stor roll. För många är den ett måste. Det gäller jobbet. Det gäller barnens transporter. Det gäller medicinska utflykter och resor. Det gäller i hög grad också att man är i avsaknad av allmänna kommunikationer och att behovet därför är väldigt stort. I svaret, fru talman, lutar sig statsrådet mot Konsumentverket. Han nämner faktiskt denna instans sju gånger. Med det kanske han inte avslöjar var han själv står. Han har låtit Konsumentverket bli något slags kronvittne för att allt ändå står ganska väl till. Då skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet Lövdén. Han talar visserligen om alla de fyra konsumentpolitiska mål som är berörda, men utan att avge en åsikt, utan att säga vad han själv anser. Jag undrar om han anser att det är positivt att vi i ett glesbygdsboende Sverige har ett stort antal medborgare som har tillgång till egen bil. Den principiella deklarationen, fru talman, tror jag att det vore angeläget att få här. För egen del, och det framgår väl av interpellationen, tycker jag att det är bra att många svenskar som behöver, och för övrigt önskar, skall kunna ha tillgång till bil. De frågor som jag har rest gäller huruvida regeringen är beredd att underlätta det här, om man är beredd att särskilt beakta vissa gruppers behov och om man skulle vilja pröva det här i en sorts bilsocial utredning. Där får jag ju inga jakande svar. Därför har jag faktiskt, fru talman, besvikelse att anmäla på den punkten. Möjligheten till den fysiska kommunikationen är ju inte bara något positivt i sig. Det är också en nödvändighet om Sverige skall fungera. Statsrådet och regeringen talar ju, åtminstone vid högtidsmötena, om att hela Sverige skall leva. Då kan vi konstatera att i dag sker huvuddelen av transporterna per bil. Åtta av tio persontransporter sker i egen bil, och den kvarvarande femtedelen sker med tåg, buss, båt, spårvagn eller flyg. Bilen är alltså oerhört dominant. På det kommunikationstekniska området har det skett både kartläggningar och utredningar. Det har också skett tekniska förbättringar. Men det har inte skett någon vetenskaplig utredning av vad kommunikationerna, och då särskilt det dominerande trafikslaget privatbilismen, betyder för medborgarnas sociala och ekonomiska situation. Vi har en situation just nu där man kan konstatera att tre fjärdedelar av landets kommuner minskar. Det är de glesa områdena. Bara en fjärdedel ökar. Enbart fem län ökar, och inom dessa län, t.ex. mitt eget Västra Götalands län, har vi en inomregional obalans som är besvärande - inte minst för att regeringen nu själv drar in på sin kärnverksamhet på ett sätt som gör att medborgarna tvingas resa längre. Därför skulle det vara viktigt att få denna principiella deklaration från statsrådet. Är det bra om vi kan underlätta för människor att ha en egen bil?
Fru talman! Elver Jonsson efterlyser en mer principiell deklaration från min sida om min inställning till bilinnehav - om jag uppfattar det så. Jag skulle kunna göra det ganska enkelt för mig genom att ta upp ett citat som Elver Jonsson har återgivit i sin interpellation. Det är ett citat av Lars Ulvenstam: "När välfärdssamhället någon gång på 60-talet gav så många av oss möjlighet att skaffa bil, var det ett enormt jämlikhetstillskott och en fantastisk lyckokänsla av frihet för den vanliga familjen." Det ligger väl fortfarande oerhört mycket i det. Väldigt många människor behöver naturligtvis bilen för sitt arbete. Man behöver den i glesbygd för att ta sig till affärer och serviceinrättningar. Många människor ser också bilen som en viktig del i familjelivet. Den ökar valmöjligheterna. Den ökar frihetsmöjligheterna. Den ökar förutsättningarna att komma ut till rekreationsområden i naturen och se till att familjen får möjlighet att komma utanför den egna stadens gränser. Så visst betyder bilen oerhört mycket. Där tror jag inte att jag har någon annan uppfattning än I svaret har jag mycket riktigt nämnt Konsumentverket sju gånger. Det kan vara väl värt att göra det, för Konsumentverket bedriver ett mycket ambitiöst arbete på det här området för att se till att det finns ett underlag för råd till bilkonsumenter. Det gäller både kostnaderna och kvaliteten. Man ser till att hålla reda på reparationskostnader och ger vägledning när det gäller att söka upp servicestationer och liknande. Det är ett väldigt bra arbete som Konsumentverket bedriver på det här området. Elver Jonsson tar i interpellationen också upp en beskrivning av vad bilen betyder. Där menar jag att SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, genom sitt material fortlöpande tar fram uppgifter som visar vilken betydelse bilen har för enskilda personer och familjers hushåll. Det är kartläggningar av hur bilen används och hur bilen används fördelat mellan kvinna och man. Det handlar om inköpsresor, behovet av att använda bil för att ta sig till skola och daghem med barnen osv. Det är ett mycket bra underlag, tycker jag, för att bedöma bilens betydelse i det svenska samhället.
Fru talman! Jag tycker att det var utomordentligt bra att statsrådet Lövdén gav den här deklarationen. I interpellationssvaret var det ju ett oerhört försiktigt tassande, om jag får använda det uttrycket. Vi har ju en situation där många talar illa om bilen i största allmänhet - och man kan inte alltid styrka det man säger. Man talar om de miljöproblem som finns. Och självklart finns dessa problem även om det har skett oerhörda förbättringar. Möjligen skulle man i ett historiskt ljus kunna säga att vi i den delen borde ha haft ett hårdare tryck längre tillbaka i tiden. Jag tror i alla fall att den här deklarationen, där både statsrådet och jag kan vara helt överens om Ulvenstams citat, kan vara en god utgångspunkt. Men låt mig, fru talman, ändå få kommentera att statsrådet håller sig fast så hårt vid de byråkratiska instanserna. Det är klart att det blir väldigt mycket av analys. Och när kanske inte ens analysen stämmer blir det genast svårare. Ta t.ex. det som statsrådet i svaret säger om koldioxidutsläppen. Det är inte så länge sedan det var ett stort gräl mellan Naturvårdsverket och SMHI om hur mycket utsläpp det egentligen handlar om. Därför tror jag att vi skall vara lite försiktiga också med de statliga instanserna när de ger besked. Det är inte alltid som det är så genomlyst och så vetenskapligt riktigt som vi skulle önska. När det gäller de hushållsekonomiska aspekterna har jag en känsla av att Konsumentverket närmast redovisar ett utfall, inte vad det kan betyda för t.ex. barnfamiljens ekonomi visavi möjligheten att upprätthålla ett visst arbete. Vi skall inte heller glömma bort att bilarna ändå är utomordentligt hårt beskattade. De flesta talar om överbeskattning i förhållande till vad som kan gå tillbaka till väginvesteringar och annat. Där sker vad jag förstår ingen särskilt tung vetenskaplig belysning av frågan när man höjer olika typer av pålagor - det må vara på bränslet, på fordonen eller på andra skatteobjekt. Därför tror jag att vi kanske framöver när Sverige glesar ut alltmer - och detta, fru talman, är något mycket tragiskt - bör se till att inte försvåra ytterligare genom att ha en konsumentpolitik som gör det svårt för dem som bor i dessa områden. Med anledning av detta kvarstår faktiskt mitt krav och min önskan om att vi borde få en sådan här bilsocial utredning. Jag tror att statsrådet faktiskt skulle kunna ta fram ett sätt att sammanföra den kunskap vi har, och det är en hel del. Den behöver inte bli långvarig, och den behöver inte heller bli så kostsam eller ligga sent i tiden.Man skulle kunna få fram det som ett bra underlag, eftersom vi saknar den typen av grepp på ett så vitalt område, som också statsrådet bekänner sig till är giltigt enligt den argumentering som jag hade. Därför skulle det vara bra om statsrådet ändå kunde glänta på dörren lite. Vid närmare eftertanke kanske detta inte är uteslutet.
Fru talman! Jag hade inte tänkt begära ordet, eftersom jag inte tyckte att diskussionen fortsatte. Men jag fick en direkt uppmaning av Elver Jonsson. Jag vill då bara hänvisa till vad jag säger i slutet av mitt svar: "Det är således regeringens bedömning att det för närvarande inte finns något behov av att tillsätta en bilsocial utredning."
Fru talman! Statsrådet gläntar på dörren, och jag skall se om det går att smita in, inte för bilindustrins skull men för många människors skull, vilka är i ett så oerhört stort behov av bilen. Låt mig därför ta det som statsrådet sade som ett halvt löfte - även om det inte var det för närvarande, men det kan ju vara undanröjt ganska snart - att vi får en sådan översyn och en bilsocial utredning för Sveriges skull och för flertalet medborgares skull.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att få en skärpt tillsyn av elnätverksamhet och för att få en tillsyn av fjärrvärmeverksamhet. Vad gäller elnätverksamheten är reglering och tillsyn av central betydelse för att nätföretagen inte skall kunna missbruka sin monopolställning. För att skapa förutsättningar för en effektivare tillsyn ändrades bestämmelserna i ellagen den 1 januari 1998. Statens energimyndighet bedriver också utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla nya verktyg och metoder för tillsynen. Trots att betydande insatser gjorts för att effektivisera tillsynen finns det erfarenheter som talar för en skärpning av regelverket. Innan definitiv ställning kan tas i denna fråga krävs det dock en samlad översyn av erfarenheter och effekter beträffande nu gällande reglering och tillsyn. Med resultaten av det arbete som för närvarande pågår inom Energimyndigheten som underlag har jag för avsikt att under hösten ta initiativ till en sådan översyn. När det gäller värmemarknaden så sker en snabb utveckling, och marknaden är delvis under omvandling. Med anledning av detta har regeringen uppdragit åt Energimyndigheten att göra en förstudie av förhållandena på värmemarknaden inklusive regelverk, lagstiftning m.m. Förstudien syftar till att öka kunskapen om området och att ge underlag för ett eventuellt senare uppdrag att kontinuerligt följa värmemarknaden med avseende på framför allt konkurrenssituation och prisbildning. Resultaten av detta arbete kommer att kunna ligga till grund för reformer på värmemarknaden för att säkerställa att denna skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Båda de problem som Ola Karlsson pekar på har således redan uppmärksammats av regeringen, och initiativ som syftar till att utveckla värmemarknaden och tillsynen av elnätverksamheten pågår redan.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka för svaret och konstatera att det andas en positiv inställning till dessa frågeställningar. Låt mig också konstatera att avregleringen av elmarknaden har varit mycket positiv. Den har visat inte minst vad konkurrens inom en tidigare mycket monopoliserad marknad kan innebära med en mycket kraftig prisreduktion och kostnadssänkningar inom elområdet. Den har också inneburit att vi tydligare har kunnat se var priserna faktiskt ligger inom energimarknaden. Nu står ju energibranschen inför fortsatt stora omstruktureringar, och jag tror att många av elhandelsbolagen kommer att drabbas av en mycket stor prispress. Det kommer att vara mycket lockande och mycket intressant för dessa bolag att skyffla över en del av sina kostnader till systerbolag eller moderbolag som sysslar med elnätverksamhet. På samma sätt kan vi se på fjärrvärmesidan, där prissänkningen på el gör att många biobränsleeldade kraftvärmeverk i dag inte har kostnadstäckning för sin elproduktion. En del av värmeverken har en kostnadsstruktur som gör att elpriset inte ens täcker kostnaderna för biobränslet. Även i den situationen kommer det att vara mycket intressant att försöka lasta över kostnader från elproduktionen till monopolverksamheten i fjärrvärmenäten. Jag tror att detta fordrar relativt snabba avgöranden och beslut för att vi inte skall se alltför många exempel på detta område. Den skrift som Kommunförbundet nyligen redovisade visar nyckeltal för ett antal elnätsföretag. Hälften av företagen hade 1997 en mycket hög avkastning på totalt kapital, 21-73 %. Jag menar att det tyder på en orimligt hög avkastning på en monopolverksamhet. Det finns också ett ganska stort antal signaler från inte minst Konkurrensverket om förändringar i regelsystemen för att förbättra tillsynen och för att motverka korssubventionering. Dessa signaler har kommit 1996, 1997 och 1998. Därför har jag lite svårt att förstå att statsrådet i sitt interpellationssvar inte kan ange en något tydligare tidsplan för dessa verksamheter. Dessutom talas det bara om en översyn av erfarenheter och effekter och om en förstudie för att eventuellt senare gå vidare. Jag skulle här och nu vilja få ett klargörande om en tidsplan och en klar ambition att gå vidare i enlighet med Konkurrensverkets och nätmyndighetens tidigare rekommendationer för att hindra övervältring av kostnaderna till dem som nyttjar de naturliga monopolen.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att i de frågor som Ola Karlsson tar upp när det gäller elnätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet och som jag besvarar i min interpellation har vi i stort sett samma uppfattning. Jag delar den oro som finns när det gäller prisbildningen. 1998 att följa upp avregleringsåtgärder bl.a. inom energisektorn, framför allt i fråga om el. Konkurrensverket angav i sin rapport att det finns tecken på att prisbildningen inom fjärrvärmesektorn inte fungerar tillfredsställande. Jag anser att det är viktigt att verka för effektiva marknader. Därför har regeringen nu intensifierat sina insatser på värmemarknaden. Ett uppdrag har lagts på energimyndigheten att närmare analysera förhållandena på värmemarknaden. Och i uppdraget ingår även att studera konkurrensförhållandena mellan olika värmekällor. Resultatet kommer sedan att kunna ligga till grund för utformning av system för att följa utvecklingen på värmemarknaden. När det sedan gäller frågan om att förbättra tillsynen för elsidan visar uppföljningen hos Statens energimyndighet att det förekommer betydande skillnader i nättariffer mellan nätföretagen. En viktig förklaring till detta är skillnader i kundtäthet mellan företagen. Därutöver finns dock betydande avgiftsskillnader mellan nätföretag med likvärdiga fysiska förutsättningar. För att utveckla tillsynen har Energimyndigheten initierat projekt som bl.a. syftar till att utveckla metoder för att bedöma nättariffens skälighet och att ta fram nyckeltal som kan användas för jämförelser mellan nätföretag. Detta arbete kommer att redovisas till regeringen före sommaren.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att statsrådet är så positiv till en översyn av de här frågeställningarna men skulle ändå vilja pressa på något för att få ett besked om en tydligare tidsplan. I svaret talas det om en "översyn av erfarenheter och effekter". Dessutom sägs där att statsrådet har "för avsikt att under hösten ta initiativ till en sådan översyn". Jag menar att det har kommit in så pass mycket fakta från Konkurrensverket och Nätmyndigheten att det framgår att det finns reella problem. Det har också kommit in synpunkter på åtgärder som borde vidtas. Dessa frågor utvecklas bl.a. i Konkurrensverkets rapport Fungerar elmarknaden?, som kom i september 1996 efter ett regeringsuppdrag. Det vore mycket bra att få ett klarläggande här, att statsrådet kommer att snarast mycket positivt pröva detta med skärpningar av reglerna just för att det skall bli en förbättrad tillsyn. Sedan menar jag att det är viktigt att inte ha ett alltför snävt regelverk som reglerar nätbolag och annat. Det är viktigt att tydligheten är så stark att det inte finns någon risk för övervältring mellan olika verksamheter, från monopolverksamhet till konkurrensutsatt verksamhet och vice versa. Men samtidigt är det rimligt att nätbolagen ges en skälig avkastning och att det finns ett starkt incitament för att det lönar sig att effektivisera verksamheten. Vi får inte fastna i en situation där det mest intressanta för nätbolagen blir att sitta kvar i den kostnads och verksamhetsstruktur som i dag finns. I stället måste vi få ett system där både konsumenten och nätbolagen gynnas av en effektivisering. Då vore det inte bra med ett regelverk som möjligen skulle kunna låsa fast nätbolagen i befintlig verksamhet. För att summera detta tycker jag att det ändå i huvudsak är ett positivt svar. Jag skulle dock vara glad över, och tror också att det vore nyttigt med, en tydligare tidsplan och lite tydligare besked om skärpningar på området.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att nu pågår ett utrednings och beredningsarbete. Av det skälet är jag nu inte beredd att mer i detalj gå in i diskussionen. Jag är heller inte beredd att exakt ange en tidpunkt, utan jag vill återkomma till det.

Fru talman! Jag vill tacka näringsminister Björn Rosengren för svaret på min interpellation om ungdomar och körkort. Anledningen till att jag ställt interpellationen till ungdomsminister Ulrica Messing är att jag ville åt frågan om detta med körkort håller på att bli en klassfråga mellan ungdom som har råd och ungdom som inte har råd. Jag förstår att ni har en annan uppdelning och vill därför tacka statsrådet Rosengren som tog över interpellationen, vilken tydligen är den tolfte av 19 interpellationer i dag för statsrådet. Som jag påpekar i min interpellation hade i december 1998 endast 27 % av 18-åringarna i Sverige tagit körkort jämfört med 67 % i Finland och 75 % i Danmark. Huvudproblemet måste vara att 51 % av kostnaden för en körlektion går till stat och kommun i form av skatter, avgifter och moms. Statsrådet svarar att kostnaderna styrs av tillgång och efterfrågan. Det är en sanning med modifikation eftersom över hälften, menar jag, är skatter och avgifter. Och visst är det ungdomarnas eget val om de vill utbilda sig vid körskola eller som privatist. Regeringen kommer inte att subventionera ungdomars kostnader för att gå i trafikskola, svarar Rosengren. Men det finns faktiskt möjligheter att underlätta för ungdomarna. Ett sätt är att ha teoriundervisningen i gymnasieskolan i samarbete med körskolorna. Ett annat sätt är att minska skatter och avgifter, vilket inte skulle kunna uppfattas som subventioner. Snarare är det i dag så, tycker jag, att körskoleelever subventionerar staten. Vidare behöver trafiklärarutbildningen återföras till högskolan; detta för att man skall kunna delta i forskning osv. Det kommer att finnas ett uppdämt behov av trafiklärare eftersom så många har väntat på att ta körkort. Man får heller inte glömma olycksrisken. Det skulle vara bra om handledaren vid privatkörning först följde med trafikskolan några lektioner. Regeringen har, som statsrådet svarat, gett Vägverket i uppgift att utreda förutsättningarna för ett stegvist förarutbildningssystem. Det är väldigt viktigt att minska olycksriskerna och det är också viktigt att ungdomarna får en professionell körkortsutbildning. Jag vill också lyfta in arbetsmarknaden. Ungdomar har redan i dag en begränsad arbetsmarknad. Det är viktigt att den inte ytterligare begränsas genom att körkort saknas. Då blir det inte bara en klassfråga utan också en jämställdhetsfråga därför att tjejerna i dag ligger värre till än grabbarna. Jag har två frågor som jag skulle önska att statsrådet svarade på men först undrar jag om det har förts några diskussioner om momsen. 1997 infördes ju 25 % moms på körkortsutbildning, och det var då problemen uppstod. Den ena av de två frågorna är: Är det rimligt att ha så hög moms på en utbildning? Den andra frågan är: Vilka kontakter har statsrådet med utbildningsministrarna just vad gäller körkortsfrågan?
Fru talman! Det är riktigt som sägs. 51 % av kostnaden för körkortsutbildningen går bort i skatter, moms och avgifter. Det är ju en konsekvens av skattereformen, dvs. att man skall ha låga skattenivåer och breda skattebaser. Därför lades det även på denna tjänsteproduktion. De statliga intäkterna behövs för att finansiera skolan, vården och omsorgen. Att man skulle göra undantag för körkortsutbildningen finns i vart fall för dagen ingen bedömning att man så skulle göra. Frågan om att man skulle få teorikunskaperna i skolan är en fråga om berör Utbildningsdepartementet. Den frågan finns i dag på Utbildningsdepartementets bord. Jag kan därvid inte nu uttala mig om de bedömningar som görs av Utbildningsdepartementet och slutligen av regeringen i det avseendet. För att vara tydlig: Det finns inga planer på att subventionera körkort. Ungdomarna väljer själva. De kan välja mellan en privatistutbildning och en körtkortsutbildning vid en körskola.
Fru talman! Låga skattenivåer och breda skattebaser leder, när 51 % betalas i skatter och avgifter, till att det faktiskt är personer i körkortsutbildning som subventionerar staten snarare än tvärtom. Regeringen säger att ni inte vill vidta några åtgärder. Men vissa gymnasieskolor ger redan i dag körkortsutbildning. Det nya systemet för stegvis förarutbildning föreslås innehålla minimi och maximitid för utbildning inom systemet. Man vill ha ett krav på minimitid mätt i mil eller timmar. Man delar in utbildningen i steg som måste klaras i tur och ordning för att man skall kunna gå vidare. Det verkar vara väldig ordning och reda. Man föreslår handledartillstånd för att vägleda en privatist. Olika teknik som dubbelkommandon osv. diskuteras. I dag förekommer betydligt fler olyckor i samband med privat övningskörning. Man säger att det nya systemet med stegvis förarutbildning inte kommer att införas förrän en bit in på 2000-talet. Då tycker man att det dröjer väldigt länge. Ungdomar har inte råd att satsa 10 000 kr på ett körkort. Därför skulle jag önska att ministern tog upp en mer aktiv dialog med skolan. Ju tidigare man börjar sin trafikutbildning - redan tidigt i skolan med promenader, cykling osv.- och ju mer kontinuerlig denna utbildning blir, desto säkrare trafikanter får vi. För mig hänger faktiskt körkortstagande samman med ungdomars möjligheter till frigörelse och vuxenliv. Ungdomar kan faktiskt inte välja i dag, som ministern tror, trafikskola eller privatist därför att det finns alltför många 18-åringar som inte har någon att vända sig till för att hjälp att köra upp som privatist heller. Då ger man helt enkelt upp. Det tycker jag tär på ungdomarnas framtidstro. Den här omöjligheten kan man bevisa med att andelen 18-åringar i Stockholm som tagit körkort var så låg som 10 %. I landet var det 27 %, i Stockholm 10 %. Många ungdomar växer faktiskt upp där föräldern inte har tillgång till en bil. Elver Jonsson från Folkpartiet hade för en halvtimme sedan här i kammaren en debatt med statsrådet Lars-Erik Lövdén om bilens roll ur ett konsumentperspektiv och den sociala rollen. Jag ser här extra på kvinnors möjlighet till arbetsmarknaden. Av ungdomar mellan 19 och 25 år - nu går de flesta i gymnasieskolan - som behöver ett arbete eller söker arbete på arbetsmarknaden har tjejerna dubbelt så svårt att få arbete som deras manliga kamrater, oavsett utbildning eller inte. Därför är körkortsfrågan också en jämställdhetsfråga. Även om frågan ligger på Utbildningsdepartementets bord kan näringsministern påverka. Han har ju skapat ett superdepartement som är väldigt starkt och har väldiga möjligheter. Jag tycker att man inför den breda allmänheten ändå måste tala om hur viktigt det är att alla har IT-kompetens för kommunikationer. Det är väldigt viktigt och vällovligt. Men jag tycker också att alla behöver ha den här multikompetensen, att kunna köra bil, den markbundna och markburna kommunikationen. Den är lika viktig.

Fru talman! När det gäller Utbildningsdepartementet ligger frågan om körkortsutbildning för bedömning där. Vi får väl avvakta detta. Det finns en utredning om ett system för stegvis förarutbildning, som också nämndes här. Fram mot slutet av detta år kommer den frågan upp på bordet. Då får vi titta på den. Frågan handlar inte om huruvida man skall ta körkort eller ej. Det är väl bra om alla tar körkort. Frågan handlar om staten skall subventionera denna tjänsteproduktion, eller om staten inte skall göra det. Det är vad frågan handlar om. För dagen finns ingenting som lutar åt det hållet. Jag gör den bedömningen att det i vart fall under den här mandatperioden inte kommer att bli så. Att ungdomarna inte tar körkort i samma utsträckning som tidigare behöver inte enbart bero på ekonomiska omständigheter. Det kan vara många andra skäl. Jag tror mig nästan veta att man väntar, man har inte samma intresse som ungdomarna hade när jag var ung, utan det finns annat som lockar. Att man lär sig mycket av trafikregler och sådant som är viktigt för att upprätthålla trafiksäkerheten i skolan är inte vad vi diskuterar nu. Den fråga som vi har på bordet handlar om subventionering av körkortet. Det finns, som jag bedömer det, ingenting under överskådlig tid som talar för att vi skulle göra det. Det här är en tjänsteproduktion som mycket annat. Det förs också diskussioner om att man skall ha en speciell skatt för tjänster. Det är en diskussion som förs också i den skatteberedning som sker. Att man exklusivt skulle bryta ut körkortsutbildning vill jag än en gång säga: Det finns inte på mitt departements bord, och jag kan inte heller se att det kommer upp under överskådlig tid, inte under denna mandatperiod.
Fru talman! Den stegvisa förarutbildningen kommer inte att träda i kraft förrän en bit in på 2000-talet. Det kan dröja väldigt länge, och där känner jag en oro. Sedan känner jag också så här. Man har 51 % i avgift, och ministern säger att han inte vill subventionera. Jag tycker att det faktiskt är körskoleeleverna som subventionerar staten. Om man t.ex. skulle ha 30 % i avgift, vad är skillnaden mellan 51 och 30? Skulle det vara en subvention? Jag tycker i stället att det skulle ses som en lägre skatt. Jag tycker nästan att vi konfiskerar genom dessa orimliga avgifter och skatter. Jag har också kollat i Ungdomsbarometern och vet att ungdomar har ett miljötänkande, vilket är väldigt positivt och bra. Men vi kan också satsa på miljövänliga bilar. Jag vet att ungdomar har ett annat resemönster och gärna gör en utlandsresa och kan tänka sig vänta för det. Jag vet också att det är ett grupptryck. Jag kan inte ta körkort, vem hjälper mig? Problemet blir faktiskt att unga väntar med att bli vuxna. Det är en rubrik i bilbranschen i mars: Unga väntar med att bli vuxna. Frågan är om de gör det frivilligt. Nej, de får inte sommarjobb som man kunde få förr i tiden. De får inte tillfälle att skaffa egna pengar till detta körkort. Många får alltså inte hjälp från vuxenvärlden omkring. Många växer upp där det inte finns bilar. Många växer upp med föräldrar som har problem och som inte kan de ungdomar detta. Dessa ungdomar skulle ännu mer än andra behöva ha den här möjligheten till frigörelseprocess, den här tryggheten. Det handlar om synen på det hela. Jag upprepar att det är vällovligt att vi vill ha kommunikation genom IT för alla, men då skulle vi också ha markburen kommunikation genom en körkortsutbildning för alla på något sätt.

Herr talman! Karin Olsson har frågat mig när jag avser att ge besked om elektrifiering av Blekinge kustbana. Karin Olsson hänvisar också till det arbete som sedan länge pågår i Blekinge län för att satsa på goda kommunikationer. Regeringen ser positivt på de planer som de regionala trafikhuvudmännen i Sydsverige har för en väl fungerande och samordnad tågtrafik i regionen och dess koppling till Danmark. I detta sammanhang är tågtrafiken på Blekinge kustbana en del. Dessa frågor, där elektrifiering av Blekinge kustbana är en viktig del, är för närvarande under beredning i Regeringskansliet. Jag vill och bör därför inte föregripa frågan om elektrifiering av Blekinge kustbana.
Herr talman! Det har varit en hård och lång dag för Björn Rosengren. Många är otåliga, och det är jag också. Jag ber att få tacka för svaret, men jag måste erkänna att det inte gjorde mig särskilt glad. Jag begär nämligen bara besked om när Kustbanan skall elektrifieras. Det viktigaste är när beskedet kommer. Ovissheten gör nämligen att huvudmännen känner sig väldigt tveksamma, och det gör att arbetet riskerar att gå i stå, efter hela den upprustning som har skett. Det är nämligen nu som Sydsveriges tågtrafik planeras och formas. Just nu pågår bygget för fullt med Öresundsbron. Bron skall stå klar redan nästa år. Det är med andra ord oerhört bråttom. Trafiken över bron kommer att baseras på ett nytt tåg, Öresundståg, och det är ett eldrivet tåg, som är utrustat för att kunna köras i både Sverige och Danmark. Rationell och effektiv drift av ett modernt samordnat tågsystem för Sydsverige förutsätter trafik med en tågtyp. På så sätt kan den täta pendeltrafiken över Öresund integreras med regionaltrafiken till de sydsvenska länen. Att i det läget använda Kustpilen, ett dieseldrivet tåg, för en tät stomtrafik på elektrifierade järnvägar är direkt olämpligt. Därför måste Kustbanan elektrifieras. Det är helt nödvändigt att etablera ett regionalt sammanhållet järnvägssystem för södra Sverige, ett system i vilket Blekinge ingår. Att stå utanför detta system skulle få allvarliga konsekvenser för näringsliv, utbildning, ekonomi och tillväxt i länet. Det förtjänar också att påpekas att både Kalmar och Kronobergs län arbetar intensivt för att komma med i Öresundstågsystemet. Under en period - det är visserligen ett bra tag sedan - trodde vi att Kustbanan helt skulle försvinna. Men tack vare ett intensivt arbete, av framför allt Hans Gustafsson och andra entusiaster från Blekinge, lyckades vi behålla Kustbanan. Den har verkligen uppskattats av befolkningen i den regionen, där jag även inkluderar Skåne. Den utveckling som skett på Kustbanan är unik. Blekinge-Skåne har Kustpilen fått stor betydelse, eftersom de resemöjligheterna innebär att Blekinge och Skåne kan skapa en gemensam arbetsmarknad. Som det ser ut i dag, med det som SJ har förbundit sig, kommer Kustbanan att hämma Öresundstågens utveckling. SJ har nämligen förbundit sig att köra Kustpilentåg mellan Karlskrona och Malmö till Köpenhamn ända fram till år 2007. Att köra Öresundståg parallellt med Kustpilen skulle vara ekonomiskt förödande och kanske kräva utbyggd bankapacitet i Skåne. Utan Öresundståg till Hässleholm och Kalmar och Kronoberg. Detta utgör ett stort problem för trafikhuvudmännen och SJ, men framför allt för invånarna i de berörda länen. Näringsministern har i sitt svar talat om att det pågår planeringsarbete i Regeringskansliet. Det har det gjort väldigt länge nu, och det är gott och väl att det pågår. Men eftersom tiden är knapp hade det känts väldigt bra om näringsministern kunnat lämna ett positivt besked, t.ex. att planerna snart är klara. Herr talman! Jag tycker att vi har väntat tillräckligt länge på det svaret.
Herr talman! Under den allmänna motionstiden motionerade jag och Karin Olsson gemensamt om en elektrifiering av Blekingebanan. Detta är inte enbart en Blekingefråga, utan den påverkar hela det framtida sydsvenska tågsystemet. Det jag kommer att anföra i mitt inlägg skiljer sig inte särskilt mycket från det som Karin Olsson sade, men jag vill ytterligare understryka vikten av frågan. I Skåne har vi nyss beställt sex nya Öresundståg. Det är fyra som skall trafikera Västkustbanan, medan två tåg skall trafikera Södra stambanan. Så småningom måste de populära kustpilarna ersättas med nya tåg, och det vore en stor fördel om man kunde utvidga Öresundstågen till att också trafikera Blekinge kustbana. Förutsättningen för detta är att Blekinge kustbana elektrifieras. Då kan man åka från Karlskrona ned över bron och till Kastrup utan byte. Snabbt och effektivt knyter vi då ihop södra Sverige i samma tågsystem. Som det ser ut i dag har Blekinge och därmed kustpilarna avtal att trafikera bron med flera Kustpilentåg, som ju är dieseldrivna. Det är viktigt ur miljösynpunkt att södra Sveriges tågtrafik får hög standard, dvs. elektrifieras, för att spara den hårt belastade miljön, framför allt i västra Skåne. Därför är elektrifieringen av Blekinge kustbana inte enbart en Blekingefråga utan också en sydsvensk fråga. Det som jag nu har nämnt var anledningen till att jag valde att delta i denna debatt. Det är med andra ord viktigt också för oss skåningar att Blekinge kustbana elektrifieras.
Herr talman! Först vill jag säga att jag inser vikten av denna fråga. Jag har också stor förståelse för den oro ni känner. Men jag måste än en gång säga att förhandlingar pågår, för närvarande med trafikhuvudmännen i regionen, och vi gör en beredning av detta ärende. Jag tror inte att ni skall känna så stark oro. Men det tar sin tid, som här också har bekräftats. Därtill är det ganska komplicerat. Vårt mål är att så snabbt som möjligt klara av denna fråga. Jag har som minister i nu åtta månader verkligen engagerat mig i frågan, och jag bedömer det så att vi genom dessa förhandlingar skall kunna få ett bra resultat. Det är vad jag kan säga nu.
Herr talman! Med lite god vilja tolkar jag svaret så att det inte kan ta så lång tid tills vi får det besked vi så hett längtar efter. Om 13 månader är Öresundsbron klar, och det kommer att ställa till stora bekymmer om detta ganska tidsödande arbete inte är genomfört till dess. Jag hoppas att även denna interpellationsdebatt har satt eld i baken på folk som utreder detta. Vi känner att vi är trängda. Den här frågan kommer upp till diskussion i väldigt många olika sammanhang. Blekinge har haft en oerhört fin utveckling under senare år, och Kustbanan har naturligtvis bidragit ganska mycket till det. Det skulle vara förödande om vi inte hann med det här på de 13 månader som är kvar. Tack för svaret! All hjälp som vi kan ställa upp med från Blekinge - och jag tror att Marianne Jönsson ställer upp från Skåne - kommer vi att bidra med.
Herr talman! Det är positivt att näringsministern ser sambandet mellan Blekinge kustbanas elektrifiering och det sydsvenska tågnätet. Det är just nu som vi kan skapa ett nytt modernt, miljövänligt sydsvenskt kollektivtrafiksystem. Alternativet är en ytterligare utökning av biltrafiken, med såväl personbilar som tunga fordon. Jag är övertygad om att den här frågan måste lösas med det snaraste. Jag känner mig lite lättad efter svaret. På detta sätt kan vi knyta ihop södra Sverige i ett enhetligt trafiksystem och samtidigt ge hela södra Sverige möjlighet att maximalt utnyttja Öresundsbron.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om vilka initiativ jag ämnar ta för att på ett bättre sätt hävda skogsbrukets intressen utifrån de frågeställningar som han redovisar. Göte Jonsson anser att de stora värden som skogen betingar måste markeras starkare i olika sammanhang och att svenska intressen måste bevakas internationellt. Han anser också att miljöbalken är ett problem när det gäller frågan om ansvarsfördelning och att vidareförädling på nationell nivå måste förbättras. Den betydelse som Göte Jonsson ger den svenska skogsnäringen både från ekonomiska och miljömässiga utgångspunkter överensstämmer väl med de skogspolitiska uttalanden som regeringen har gjort och med de beslut som riksdagen på förslag av regeringen har fattat det senaste halvåret. Dessa beslut och ställningstaganden är grunden för de olika initiativ som regeringen och myndigheterna fortlöpande tar både nationellt och internationellt. Den svenska staten är representerad i alla de internationella överläggningar och förhandlingar som berör skogsbruket oavsett om den aktuella frågan kan synas marginell för oss. På det viset markerar vi skogsnäringens stora ekonomiska betydelse för oss samtidigt som vi marknadsför vårt förhållandevis unika skogspolitiska koncept. I det internationella arbetet inom och utom EU utnyttjar vi regelmässigt de kunskaper och önskemål som finns hos den svenska skogsnäringen. Men vi behöver också aktiv hjälp av företrädarna för branschens olika delar. De svenska intressena får inte, som ofta händer, slätas ut i den hantering som sker i t.ex. de europeiska intresseorganisationerna och branschföreningarna för då blir de svenska myndigheternas agerande inte trovärdigt. När det så gäller ansvarsfördelningen mellan staten och skogsägarna och mellan olika myndigheter så har den behandlats flera gånger både i skogspolitiska och i miljöpolitiska beslut. I dessa beslut har det som kallas sektorsansvaret för miljön behandlats särskilt. På myndighetsområdet har t.ex. Skogsvårdsorganisationen tilldelats ett särskilt ansvar. I förarbetena till besluten om miljöbalk och följdändringarna i skogsvårdslagen behandlades denna fråga särskilt. Denna lagstiftning har varit i kraft bara några få månader. Om det uppstår några gränsdragningsproblem så kommer det att visa sig i den utvärdering av miljöbalken som regeringen aviserade i miljöbalkspropositionen. Så slutligen till frågan om förbättrad vidareförädling. Svensk skogsindustris traditionella inriktning på bulkvaror präglar fortfarande vissa delar av branschen. Den svenska skogsindustrin är ju mycket beroende av den internationella marknaden, en marknad med stenhård konkurrens. För framtiden är det nödvändigt att de varor som produceras och säljs ges ett ökat värdeinnehåll. De måste vara anpassade till marknadens krav på kvalitet och förädlingsgrad. En ökad förädlingsgrad är dessutom kanske det enda sättet att upprätthålla sysselsättningsnivån inom branschen. Den grundsynen är utgångspunkten för de stora satsningar på forskning och utveckling som regeringen tog initiativ till för ett par år sedan. Denna satsning som kräver branschens medverkan domineras av insatser på den trämekaniska sidan som är mest splittrad och därför har halkat efter i utvecklingsarbetet. Men de svenska skogsprodukterna måste också marknadsföras effektivt av företagen, enskilt eller tillsammans, samtidigt som man skapar en hög leveranssäkerhet. Med bl.a. de åtgärder som jag nu har beskrivit tror jag att svensk skogsnäring kan se fram mot en ljus framtid där trä som råvara i många skilda produkter medverkar till en hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Herr talman! Sverige behöver skogen och skogsindustrin. Det tror jag att vi är helt överens om. Tyvärr måste man konstatera att medvetenheten om värdet på den svenska skogen när det gäller hela den svenska nationen är dålig. Ofta framställs skogen och skogspolitiken i debatten som ett miljöproblem. Vi måste faktiskt nyktra till när det gäller synen på skogen som en resurs. Jag tror att näringsministern och jag har samma uppfattning om detta, även om vi har lite olika syn på hur det skall gå till. Skogsnäringen är vår största aktör på världsmarknaden. Inemot 85 % av produktionen i Sverige går på export. Intäkterna motsvarar 93 miljarder kronor, och nettoöverskottet var 76 miljarder kronor 1998. Det här är inga små pengar. Det motsvarar kostnaden för försvar, barnbidrag, föräldraförsäkring och EU-avgift. Skogen är en ekonomisk motor i samhället. I skogsindustriklustret, om man uttrycker det så, finns 26 % av alla industrianställda. Skogen är en viktigt faktor också när det gäller sysselsättningen. Skogen är också en utomordentligt viktig faktor när vi ser på framtiden, framtidsutveckling och teknik. Det är lika mycket datateknik i en modern pappersmaskin som det är i en jumbojet. Det visar att det här är en näring som kräver resurser. Samtidigt vet vi, om vi ser hur läget är, att skogsnäringen kämpar i en hård internationell konkurrens. Lönsamheten är dålig, och olika länder hanterar skogsfrågan på olika sätt. Detta gäller inte minst inom EU. I det här avseendet vill jag fråga näringsministern om han vill utveckla lite grann hur han ser på skogsfrågorna inom EU. Vi har sagt att vi inte vill ha någon gemensam skogspolitik, men vissa länder börjar nu satsa kraftigt nationellt med EU-pengar. Hur skall vi möta den situationen? Jag menar att vi i detta läge måste gå in på flera områden. Vi måste förbättra företagsklimatet generellt; det gäller i och för sig för alla företag. När det gäller skatterna oroar sig skogsnäringen för skatteväxlingsproblemet. Hur ser näringsministern på detta? Från skogsnäringens sida säger man att man drabbas om man råkar ut för en långtgående skatteväxling. En annan fråga gäller dieselskatten. Varför skall man betala högre dieselskatt när man tar fram råvaran trä i skogen än man behöver göra när man tar fram råvaran malm i gruvan? Energipolitiken är en annan viktig fråga. Det här motsvarar 18 % av nettokostnaderna för skogen. Elbehovet ökar. Hotet om kärnkraftsavvecklingen skapar osäkerhet i vår viktigaste näring. När det gäller skogstransporterna vill jag säga att skogsindustrin är landets största fraktare på våra vägar. Man räknar med att det faktum att man inte får fram sina produkter i tid motsvarar omkring 75 miljarder kronor per år, tror jag att det var. Näringsministern tog upp miljöpolitiken. Den frågan är viktig. Jag menar nämligen att vi redan nu ser vilka negativa effekter miljöbalken har på skogsnäringen. Jag återkommer till det. Forskning och utveckling måste bli bättre. Skogens folk och företrädare och det politiska samhället måste vara bättre på att gå i takt. Jag vill återkomma också till det eftersom vi, om vi inte är beredda att gå in mera aktivt när det gäller slutförädling, tappar konkurrensmöjligheter i framtiden.

Herr talman! Jag ville närmast ta till orda för att försöka understryka och förstärka det som Göte Jonsson har sagt om skogens betydelse för Sverige och svenskt näringsliv. Skogen och skogsindustrin svarar ju för de i särklass viktigaste exportinkomsterna för vårt land och är naturligtvis därmed också en oerhört viktig del av vår välfärd. Man kan också säga att det handlar om produktion av och vårdande av vår miljö. När det gäller den senare delen av miljöfrågan vill jag peka på familjeskogsbrukets stora betydelse. Vi skulle inte ha haft de 40 000 nyckelbiotoper som vi nu har inventerat runtom i hela vårt skogsbruksområde om vi inte hade haft den mångfald som familjeskogsbruket innebär. Därför är det viktigt att slå vakt om familjeskogsbruket, kanske i första hand genom att stärka äganderätten, och se till att vi får behålla familjeskogsbrukens mångfald. Här finns en fråga som visat sig vara väldigt besvärlig, nämligen generationsväxlingsproblemen. Med de höga värden som familjeskogsbruken representerar blir det väldigt höga generationsväxlingsskatter i form av reavinstskatt, arvsskatt eller gåvoskatt. Generationsväxlingarna dränerar därmed dessa skogsbruk på ett sätt som är en fara för det framtida familjeskogsbruket. Göte Jonsson har redan nämnt skattefrågorna, som nästan alltid återkommer när vi diskuterar svenskt näringsliv av olika slag. Här har t.ex. nämnts dieselskatten, som efter vad jag har erfarit representerar ungefär 5 kr i extra produktionskostnad per kubikmeter skog. Det skulle vara väldigt intressant att höra hur regeringen ser på den frågan. Vi har en lång rad länder som i stället för särbeskattning har subventioner till sitt skogsbruk. Här kan man räkna upp Finland, Norge, Tyskland, England och USA. Jag förordar inte att vi skall subventionera skogsbruket här i Sverige, men vi bör åtminstone se till att inte ha särbeskattning med de problem det innebär här i Sverige. Det skulle vara intressant att höra ministerns åsikt också om detta.
Herr talman! När det först gäller frågan om en gemensam skogspolitik inom EU kan jag bara konstatera att vi är överens med övriga EU-länder om att vi inte skall ha någon gemensam skogspolitik. Vi för en diskussion, vi samarbetar etc., men gemensam skogspolitik har vi beslutat att vi inte skall ha. När det sedan gäller frågan om skatteväxling kan jag inte orda mer om detta. Det är en fråga som kommer upp, och det får bedömas i de diskussioner som kommer att föras hur en skatteväxling skall gå till och hur det kommer att beröra skogsnäringen. Frågan om dieseloljan bereds liksom alla andra skatter i de skatteöverläggningar som nu sker mellan samtliga partier i riksdagen. Det är därför för tidigt för mig att ha synpunkter på detta. Herr talman! Riksdagen beslutade i april i år, på förslag av regeringen, att lägga fast 15 s.k. miljökvalitetsmål. Till dessa mål skall det utarbetas delmål, och det är Naturvårdsverket som har ansvaret för detta arbete vad gäller de flesta målen. Dock är det Skogsstyrelsen som skall göra arbetet vad gäller målet Levande skogar. Det målet är väl avstämt med skogspolitikens miljömål, som riksdagen har lagt fast. Myndigheternas resultat skall sedan hanteras i en särskild parlamentariskt sammansatt kommitté där Göte Jonsson är ledamot. Där har han verkligen möjlighet att hävda skogsbrukets intressen inför den fortsatta riksdagsbehandlingen. Vad sedan gäller miljöbalken har denna varit i kraft i fem månader, och några erfarenheter av dess tillämpning har ännu inte redovisats. Miljöbalkens tillämpning skall utvärderas av en parlamentariskt sammansatt utredning, vilket också aviserades i regeringens proposition. Samlat vill jag säga detta: Skogen är viktig för
Herr talman! Jag är beredd att understryka det sista. Sedan vill jag ta upp ett par punkter. Jag börjar med miljöbalken. Ministern säger att vi inte har någon erfarenhet av miljöbalken. Det har vi dessvärre redan. Vi har erfarenheter av hur man hanterar de här frågorna ute i kommunerna. I en kommun anser man att det är miljöfarlig verksamhet med ett virkesupplag och kräver avgift för det. I Nora kommun säger man att skogsbruk är miljöfarlig verksamhet och tar därför ut en generell avgift vid avverkning av skog. Det är de här problemen som nu hotar det svenska skogsbruket, inom ramen för de snäva marginaler man har. Samtidigt har vi ett skogsbruk som har hög miljöambition. Men om samhället möter ett ambitiöst skogsbruk med den här formen av tokigheter - för det är faktiskt ingenting annat - ja, då kapsejsar samarbetet, och det är allvarligt. Jag sitter i Miljömålsberedningen. Jag kommer att göra mitt, och jag vädjar till ministern att göra sitt. Här handlar det faktiskt om att se till att värna vår viktigaste näring, och då får man inte tillämpa lekstuga ute i kommunerna och komma med nya skatter och avgifter på skogen som över huvud taget inte är miljömässigt motiverade. Sedan vill jag ställa ytterligare en fråga när det gäller försurningsproblemet: Hur ser ministern på kalkningsinsatser i den svenska skogen? Skogsstyrelsen, som är ett ambitiöst verk och har ett stort kunnande, menar att vi behöver gå in med denna form av insatser i den svenska skogen för att motverka de försurningsproblem vi har. Hur ser ministern på detta? Är ministern beredd att satsa pengar och se till att vi får aktivitet på det här området? Att Skogsstyrelsen har fått minskade resurser samtidigt som man har fått ökat ansvar är en annan viktig fråga i det här sammanhanget. Låt mig sedan på nytt ta upp FoU-sidan, som är utomordentligt viktig i det här sammanhanget. Här menar jag att näring och politik måste gå i takt. Det gäller också frågan om hur vi skall sälja svensk skog utomlands. Här vill jag fråga ministern: Hur ser näringsministern på Timber 2000, ett projekt som skogsnäringen går ut med för närvarande där det framför allt gäller de europeiska länderna och där staten också måste finnas med som en viktig faktor? Sedan vill jag ta ett exempel. Nere i Nässjö har vi en forskningsverksamhet, Träcentrum Nässjö. För två år sedan gick man in med en skrivelse till KK stiftelsen där man ville ha statsbidrag till ett väl utvecklat projekt - informationsprojekt, IT-projekt, utvecklingsprojekt - inom ramen för de verksamheter som finns i södra Sverige, framför allt Jönköpings län och angränsande län. Nu i dagarna, efter två år, har man fått besked, och beskedet blev nej. Ett av motiven för detta nej var att man inte skall satsa på sådan här småskalig verksamhet. Då vill jag ställa frågan: Är detta rimligt av KK stiftelsen, som är ett statligt verk? Jag förstår att ministern inte kan gå in och svara i ett enstaka fall, men hur ser ministern principiellt på statligt stöd till den formen av verksamheter, som är viktiga när det gäller att utveckla denna näring? I denna region har vi 73 % av samtliga anställda inom trämanufakturindustrin, och det är dem man vill nå med den här formen av projekt. Detta är bara ett exempel, som jag gärna vill ha ett principiellt svar på.
Herr talman! Det går naturligtvis alltid att gömma sig bakom att saker och ting ligger för beredning eller i skattesamtal. Björn Rosengren skulle också kunna säga: Jag är inte skatteminister, så det här är inte mitt bord. Men frågan gällde ju hur ministern ser på att svenskt skogsbruk alltmer håller på att tappa sin konkurrenskraft på grund av de skatter som här tidigare räknades upp och på grund av att andra länder subventionerar sitt skogsbruk. Det är det frågan gäller. Här skulle man väl kunna begära att få veta skogsministerns åsikt om detta och om vad som behöver göras för att svenskt skogsbruks konkurrenskraft skall säkras.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att ta upp Nora kommun, som Göte Jonsson redovisade. Nora kommun har utfärdat bestämmelser om avverkning med stöd av den gamla miljöskyddslagen. Detta har givetvis upprört Skogssverige, eftersom man från kommunens sida därmed ger sig in på ett område som är reglerat i skogsvårdslagstiftningen. Det bör i detta fall uppmärksammas att beslutet inte är taget med stöd av den nya miljöbalken. Observera det, den är inte tagen med stöd av den nya miljöbalken. Dessutom är frågan överklagad och kan inte kommenteras av ett enskilt statsråd. När det sedan gäller frågan om kalkningsinsatserna har Skogsstyrelsen skrivit en rapport. Den är på remiss, och jag vill avvakta detta. Naturvårdsverket håller också på att ta fram ett program som handlar om kalkning. Det gäller sjöar men handlar också om skogen. Timber 2000 är ett branschprogram, ett mycket bra sådant, tycker vi. Men här är ej finansieringen klar. Det är också så att man mig veterligt inte har vänt sig till staten eller Näringsdepartementet i det avseendet. När det sedan gäller vilka bedömningar KK stiftelsen gör vore det orimligt om jag gav mig in och sade att KK-stiftelsen bör satsa på det och icke på det. Då skulle jag få besöka konstitutionsutskottet, och jag försöker i varje fråga att undvika detta. Även här. Regeringen gav, för att gå in på forskning och utveckling, 1997 i uppdrag åt NUTEK att genomföra ett program för att utveckla svensk skogsnäring. Programmet omfattar två delar. För det första utveckling av teknikspridning, 150 miljoner kronor. För det andra uppbyggnad av skogsindustriell forskning vid nya högskolor. Staten 90 miljoner kronor, KK stiftelsen 150 miljoner kronor. Det här berör Skellefteå, Sundsvall, Karlstad och Växjö. Regeringens satsning uppgår alltså till 240 miljoner kronor. Regeringens roll här är att vara ordningsman, att skapa regler. Helst regler som underlättar för skogsnäringen. Det är i alla fall målet. Det är också att satsa på forskning och utveckling, inte på subventioner. Det är en boskillnad, det är vi också överens med skogsnäringen om. Sedan kan man alltid ha synpunkter på skatter. Men än en gång, det vore inte rimligt att jag står här och har synpunkter på detta när frågan om hela skattepaketet, från inkomstskatter till företagsskatter till skatt på dieselolja, nu bereds i en särskild parlamentarisk beredning. Tack!
Herr talman! Jag önskar inte näringsministern i klorna på KU. Jag ställde närmast frågan med tanke på näringsministerns position som ordningsman. Är det rimligt, anser näringsministern, att det skall ta upp till två år innan man över huvud taget får ett besked om en verksamhet som ligger under departementet? Jag tycker faktiskt att man även som ordningsman i det här sammanhanget borde kunna se över det utan att hamna i klorna på KU. När det gäller frågan i stort vill jag säga att jag har framställt interpellationen därför att jag är orolig för svensk skogsnäring och dess utveckling. Konkurrensen hårdnar. Kostnaderna ökar i Sverige i förhållande till andra länder. Om vi ser på EU märker vi att man går in med nationella stödåtgärder. Jag delar ministerns uppfattning, vi skall inte ha en gemensam skogspolitik. Vi måste i stället bevaka så att andra länder inom EU håller sig till reglerna och så att vi inte får ett regelverk där vi hamnar i ett subventionstänkande. Detta är viktigt. Sedan menar jag att vi måste slå vakt om och vi måste lyfta fram fura, gran och björk när det gäller Sverige. Vi måste göra det tillsammans med Norden i internationella sammanhang. Här gäller det den övergripande näringspolitiken. Det gäller skattepolitiken. Det gäller transportpolitiken. Det gäller miljöpolitiken. Jag är väl medveten om att Norafallet var före den nya miljöbalken. Men det har dessvärre inte blivit bättre efter den nya miljöbalken. Och så får det inte gå till. Då måste regeringen se till att man tar initiativ i stället för att vänta. Det gäller energipolitiken, det gäller FOU, det gäller internationellt samarbete. Vi får inte såga av den gren, Rosengren, som väldigt mycket av välfärden i Sverige hänger på. Skogen är vår viktigaste förnybara råvara. Detta måste vi visa. Detta måste vi också vara stolta över, både nationellt och internationellt.

Herr talman! Cinnika Beiming har frågat mig vad som gäller för en eventuell fortsättning av lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken. Bakgrunden är den att när propositionen 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten initierades, befann sig Sverige i ett dramatiskt sysselsättningsskifte som ställde stora och delvis nya krav på arbetsmarknadspolitiken. Erfarenheten hade visat att det var svårt att bevara kvaliteten och effektiviteten när åtgärdsvolymen blev för stor. Kommunerna och arbetsförmedlingen hade i allmänhet utvecklat en stor energi och kreativitet för att tillsammans klara utbildning och arbete åt i första hand ungdomar. Det fanns då mot denna bakgrund ett behov att pröva om nya arbetsformer kunde ge en förbättrad effektivitet i användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Bl.a. var det av intresse att pröva om en förbättrad samverkan mellan kommuner och arbetsförmedling, och en ännu starkare lokal förankring av arbetsmarknadspolitiken, skulle bidra till en ökad träffsäkerhet och förbättrad kvalitet i åtgärderna. En ökad samverkan med andra berörda instanser önskades för att få en ökad träffsäkerhet och förbättrad kvalitet i åtgärderna. Två oberoende utvärderare, Riksrevisionsverket och Högskolan i Växjö, har bedömt försöksverksamheten under den första perioden. Det som utmärkt försöksverksamheten, förutom den lokala samverkan, är att tillgången till otraditionella medel varit större än vanligt. Riksrevisionsverket gjorde bedömningen att det otraditionella inslaget i försöksverksamheten varit ytterst litet, även om variationen mellan olika kommuner varit påtaglig. De flesta projekt som genomförts har kunnat genomföras inom ramen för ordinarie verksamhet. Försöksverksamheten är nu under utvärdering både på lokal och central nivå. Vad gäller Södertälje har myndigheterna haft ett bra samarbete under en lång tid i arbetsmarknadsfrågor, och med de ökade möjligheterna som försöksverksamheten medgav främjade de också en gemensam kultursyn. Försöksverksamheten innebar också ett närmande mellan olika avdelningar inom kommunen. Det finns inget som hindrar att projektet kan fortsätta inom ramen för de otraditionella medel som länet har. Det är dock en fråga som avgörs av länsarbetsnämnden. Mot bakgrund av vad jag sagt ser jag positivt på lokal samverkan och ser gärna att den fortsätter, oavsett om det blir en ny lag eller inte.
Herr talman! Jag vill först tacka näringsministern för svaret. Anledningen till min interpellation är att det har varit lite oklart vad gäller regeringens inställning till den framtida lokala samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen. Det beror på att försöket med lokal samverkan, vilket medgav några kommuner att samverka lokalt, upphörde vid årsskiftet utan att dessa frikommuner likaväl som övriga kommuner fick någon signal om vad som skulle gälla fortsättningsvis. Jag vet att försöket nu utvärderas. Men tidigare utvärderingar och även ministerns svar här, som jag kan tolka det i alla fall, ger en positiv bild av lokal samverkan. Det är därför viktigt att regeringen uttalar vad som avses skall ske härnäst efter det att utvärderingen, som görs av högskolan i Växjö, har presenterats. Jag anser att försöksperioden var alltför kort. Med tanke på alla nyvunna erfarenheter hade det funnits fördelar med att göra försöksverksamheten mer långsiktig. Det är bra att pröva nya modeller och nya metoder och arbetsformer i olika försöksverksamheter. Men detta måste naturligtvis leda till någonting. Någon gång måste vi bestämma oss för fortsättningen. Det hade rent principiellt varit önskvärt om försöksverksamheten hade fått fortsätta till dess utvärderingen var färdig och till dess beslut fattats om försöket är något som bör permanentas, utökas eller rent av förkastas. Det skall nog vara en lärdom för oss alla i fortsättningen, att när vi fattar beslut om olika försöksverksamheter måste vi vara tillräckligt noga med att tiden är tillräckligt lång så att de aktörer som skall medverka i försöksverksamheten känner att det är meningsfullt. Den lokala samverkan som har pågått mellan 1996 och 1998 har gett goda förutsättningar för kommunerna att på ett obyråkratiskt och otraditionellt sätt angripa arbetslösheten och att uppnå ett samspel mellan de lokala aktörerna, som t.ex. kommunen, näringslivet, de fackliga organisationerna, försäkringskassan, landstinget osv. Detta är viktigt. Vi vet att arbetslösheten ser olika ut i olika delar av landet. Roten till problemet med arbetslösheten är inte densamma i Kramfors som i Malmö. Arbetsmarknaden präglas i dag av både brist på arbetskraft och hög arbetslöshet. Variationerna är stora mellan landets olika delar, likväl som variationerna är stora mellan olika bostadsområden i samma kommun. I min hemkommun Södertälje - en av frikommunerna - har visserligen arbetslösheten minskat kraftigt den senaste tiden, men fortfarande finns det grupper av många människor som inte står till arbetsmarknadens förfogande. I några bostadsområden står 50 60 % av den vuxna befolkningen utanför arbetskraften. 50-60 % av befolkningen står av olika skäl inte till arbetsmarknadens förfogande. Detta kräver att både statliga och kommunala myndigheter arbetar gemensamt med olika modeller och metoder för att lösa problemet med utanförskapet för dessa människor. För att lyckas med detta måste varje kommun utifrån sina förutsättningar hitta och utveckla sina metoder. Kunskapen om den egna arbetsmarknaden finns lokalt, och då ökar också möjligheterna att lyckas. Näringsministern sade i svaret att det inte finns någonting som hindrar projekten - jag skulle i stället uttrycka dem som en process. De skall kunna fortsätta inom ramen för de otraditionella medel som länen har. Det skulle innebära att de övriga kommunerna i länet skulle få avstå en liten del av sin pott av otraditionella medel för att ge till de f.d. frikommunerna. Men det handlar inte om mer medel till dessa kommuner! Det handlar om att de medel som finns skall användas mer effektivt och mer otraditionellt.
Herr talman! Cinnika Beiming nämner Södertälje som ett exempel där försöken med lokal samverkan slagit väl ut. Det gläder mig att det fungerar bra i Södertälje. Redan innan regeringen införde denna försöksverksamhet låg Södertälje kommun långt fram och hade ett gott samarbete mellan kommun, arbetsmarknadsmyndighet och näringslivet. I sin ansökan till regeringen under hösten 1996, när kommunen hemställde om att få jobba mer fritt, redogjorde Södertälje för att det fanns inte mindre än 16 olika projekt där det redan fanns ett gott samarbete mellan olika aktörer på arbetsmarknaden. Projekten varierade och behandlade såväl problemen med långtidssjukskrivna som långtidsarbetslösa. Man byggde i form av en projekttrappa tillsammans upp anställningsbarheten hos individerna. Det kallades Södertäljetrappan. Jag är övertygad om att Södertälje, med många andra kommuner, inte kommer att ha några problem att fortsätta med samarbetet över gränserna. Det var själva målet med en friare användning av resurser och regelverk. För närvarande ses regelverket inom arbetsmarknadspolitiken över i Regeringskansliet. Inom ramen för ett förenklat regelsystem kommer det framöver att vara lättare att arbeta otraditionellt. Det behövs mot bakgrund av detta ingen fortsatt lagstiftning i frågan.

Herr talman! Jag är naturligtvis glad att näringsministern dels i sitt svar uttalar sig positivt till den lokala samverkan, dels så väl har satt sig in i situationen för Södertälje och de goda exempel som finns för att få ned arbetslösheten. Under de fem månader som har gått på detta år har den goda samverkan och det goda samspelet som funnits mellan de lokala aktörerna mer eller mindre börjat falla i träda. Varken riksdag eller regering har gett några signaler om försöket är någonting som så småningom skall bli permanent. Varför kan vi inte ge en signal om vad som skall ske fortsättningsvis? Det finns ingen mening med att sätta i gång olika försöksverksamheter inom olika områden om vi inte någon gång sätter ned foten och bestämmer oss för vad som skall ske. För att det skall fungera med lokal samverkan krävs det förutsättningar till det. Jag hoppas att de aviserade regelförenklingarna i vårpropositionen för någon månad sedan kommer att ge en utökad möjlighet för kommunerna att samverka kring den lokala arbetsmarknadspolitiken. Det är nödvändigt för att lösa problemen med arbetslösheten bland många stora grupper. I vårpropositionen aviseras också flera former av insatser för att stärka invandrarnas ställning på arbetsmarknaden. Det välkomnar jag mycket. Jag välkomnar också det arbete med propositioner som har startat inom Näringsdepartementet som skall syfta till en ökad mångfald i arbets och näringslivet. Det är just för att det finns grupper av arbetslösa som blir allt svårare att lotsa ut på arbetsmarknaden, och för att arbetsmarknaden ser så olika ut i olika delar av landet, som en lokal samverkan och ett otraditionellt samarbete ger bättre förutsättningar att lyckas. Redan 1996 presenterade Arbetsmarknadspolitiska kommittén sitt betänkande. Redan där föreslog kommittén att kommunerna bör få ett ökat inflytande över arbetsmarknadspolitiken. Vi har också i arbetsmarknadsutskottets yttrande till finansutskottet över vårpropositionen fastslagit att det är angeläget att den regionala och lokala friheten är stor när det gäller att fatta beslut om arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag kan också nämna att rörande storstadspolitiska propositionen, som riksdagen fattade beslut om i december förra året, fastslår vi tydligt att det krävs ett otraditionellt sätt att arbeta med arbetslösheten i många bostadsområden. Jag vill därför fråga näringsministern igen: Hur avser regeringen att gå vidare, med utgångspunkt i de resultat som den lokala samverkan har gett? Hur tänker regeringen ta till vara de goda erfarenheter och exempel som försöksverksamheten har resulterat i?
Herr talman! Nu har det varit en försöksverksamhet, och nu pågår en utvärdering. Det vore underligt om regeringen satte ned foten och talade om hur det skulle vara innan utvärderingen har lagts fram på bordet och vi kan använda erfarenheterna från den. Det är ett rimligt sätt att jobba på, och jag utgår från att interpellanten har respekt för det sättet att arbeta. Låt oss se på sakfrågan. Av de otraditionella pengar som användes - jag tar nu alla kommuner - var det bara 9 % som användes för åtgärder. 91 % av medlen användes på ett traditionellt sätt. Den verkliga kraften i den kommunala samverkan har lett till att både regering och riksdag har påverkats. Nu gäller det att se över regelverket och få en översyn av reglerna, så att denna möjlighet skall finnas utan att behöva dra i gång olika försöksverksamheter. Jag vill också säga - det säger jag som arbetsmarknadsminister - att jag är väldigt angelägen att upprätthålla en statlig arbetsmarknadspolitik, en politik där regering och riksdag tar ett ansvar för helheten och där vi inte rullar på kommunerna ansvaret. Jag tror att det kommer att leda till att vi får se en arbetsmarknadspolitik som kanske är lönsam för några, men som många gånger kommer att innebära att de som bor i kommunen inte tar samma politiska ansvar om någon blir arbetslös eller hamnar i en svår situation. Vi värnar om en statlig arbetsmarknadspolitik i samverkan med kommuner och andra, där kommunerna självfallet spelar en viktig roll. Vi får heller inte glömma att kommunerna har ett väldigt brett ansvarsområde. I vissa fall kan detta breda ansvarsområde - jag vill inte påstå att det har gjort det i Södertälje - t.o.m. komma i konflikt med de huvudintressen som finns i arbetsmarknadspolitiken. Därför är det viktigt att vi har en statlig arbetsmarknadspolitik. Än en gång: Det är för tidigt att säga hur vi går vidare. Det kommer vi att klargöra efter det att vi har analyserat den utvärdering som har gjorts. Så arbetar vi inom regeringen.
Herr talman! Jag skall börja med att säga att jag tror att näringsministern och jag är överens. Jag är inte ute efter att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken, men vi kan ändå se goda erfarenheter av frikommunsförsöken. En ökad samverkan på det lokala planet har haft stor betydelse i arbetet med att få ned arbetslösheten. Det tror jag att vi kan vara överens om. Jag har full respekt för att utvärderingen måste vara färdig innan vi fattar ett beslut om fortsättningen, dvs. om vad som skall gälla efter det att försöken är färdiga. Men det jag sade i mitt första inlägg var att jag hade önskat att de kommuner som fanns med i frikommunsförsöken hade fått fortsätta till dess att vi hade tagit ett beslut i denna kammare om fortsättningen. Det finns inget motsatsförhållande i det. Detta år, som verkar bli ett mellanår, innebär att denna goda samverkan lite grann har fallit i träda. Näringsministern säger att vi skall se över regelförändringarna, och det är det jag är ute efter. Jag är ute efter att vi någon gång skall sätta ned foten. Jag är inte heller ute efter att vi skall utöka försöket, men vi måste någon gång se ett slut på detta. Med detta tackar jag näringsministern för en god debatt och hoppas på ett gott samarbete fortsättningsvis.

Herr talman! Per Lager har frågat mig vad jag avser göra för att fullfölja den utlovade beredningen och när under innevarande år regeringen kommer att presentera ett förslag om fritidsbåtsregister till riksdagen. Som interpellanten mycket riktigt påpekar anför regeringen i budgetpropositionen för år 1999 att den avser att under år 1999 återkomma till riksdagen med ett konkret förslag hur registrering av fritidsbåtar bör genomföras. Näringsdepartementet bereder för närvarande frågan om möjligheten att införa ett obligatoriskt båtregister. Departementet tittar även på möjligheten att bygga vidare på det frivilliga båtregister som finns i dag. Även ett frivilligt register skulle ju innebära att frågor från sjösäkerhets och ordningssynpunkt tillgodoses. Jag avser att följa den tidsplan som regeringen utlovade i budgetpropositionen och återkomma till riksdagen under hösten med ett förslag till hur registrering av fritidsbåtar bör genomföras. Jag avser vidare att ta kontakt med berörda parter för att diskutera frågan med dem.
Herr talman! Anledningen till min interpellation är det minst sagt förbluffande svar jag fick den 29 april, då jag under en frågestånd frågade näringsministern när under 1999 han och regeringen avser att komma med ett förslag vad det gäller båtregister. Att jag ställde denna fråga då berodde på att man hade haft en debatt i kammaren den 24 mars om sjötransporter och fritidsbåtsverksamhet. Under den debatten var majoriteten överens om att det inte var mycket att orda om, eftersom regeringen skall lägga fram ett förslag. Det vara bara att avvakta propositionen. Det föranledde mig att fråga när regeringen kommer att lägga fram propositionen. Svaret jag fick av näringsministern lät så här: "Jag har faktiskt inte tänkt att komma med en sådan proposition." Det slog mig då dels att det stod i budgetpropositionen att näringsministern skulle komma med en proposition, dels att socialdemokratiska kongressen hade tagit ett beslut om att det skulle komma en sådan proposition. Där står vi i dag. Av det svar som jag har fått förstår jag att näringsministern i alla fall kanske inser att det svar jag fick under frågestunden kom för snabbt. Det var inte så välgenomtänkt. Många gladde sig åt det svaret, får jag påpeka. Många borgerliga tidningar skrev om den fantastiska vändningen med hjälp av näringsministern och att vi inte skall ha något obligatoriskt fritidsbåtsregister. Men nu står vi som sagt var här, herr talman. Varför skall vi då ha ett obligatoriskt fritidsbåtsregister? Vi har haft det tidigare, så man behöver inte se över möjligheterna att ha ett sådant. Det har fungerat tidigare. Det avvecklades av den borgerliga regeringen 1992. Det fungerade bra och accepterades alltmer, även om det fanns ett visst motstånd i början. Detta register efterfrågas och önskas av sjöpolisen, av kustbevakningen, av alla hamnansvariga, av oss seglare - jag vet att ministern också är seglare - och av alla människor som är involverade i fritidsbåtsverksamhet. Varför? Jo, därför att vi måste öka sjösäkerheten. Vi måste kunna identifiera båtar som har drivit i väg. Vi måste kunna hitta miljömarodörerna. Vi måste snabbt kunna meddela anhöriga när någonting har hänt. I dag kan det faktiskt vara så att man ringer till sjöpolisen och säger man har sett en vit båt med vita segel ligga upp och ned eller som har gått i kvav. Detta duger inte. Man måste snabbt kunna identifiera båtarna, precis på samma sätt som man måste kunna på land när det gäller bilar, husvagnar och motorcyklar. Man måste snabbt kunna identifiera vems fordonet är. Jag skulle vilja ha ett svar av ministern på frågan varför man inte kan ha register för fritidsbåtar när man just har register för bilar, husvagnar, motorcyklar osv. Alla fritidsfastigheter är registrerade. Vad är det för skillnad mellan det ena fordonet och det andra?
Herr talman! Det var så att Per Lager ställde en frågade till mig: "Jag har en kort fråga till näringsministern. När kommer regeringen att presentera det utlovade förslaget om ett obligatoriskt register för större fritidsbåtar? Vi har tidigare haft ett obligatorium, och det fungerade." Jag svarade följande: "Fru talman! Jag har faktiskt inte tänkt att komma med en sådan proposition." Det är vad jag svarade. Jag svarar också nu att jag innan jag kommer med något sådant förslag vill titta på det frivilliga båtregister som finns i dag. Det har färre registrerade båtar än vad det nedlagda båtregistret hade. De som arbetar med det frivilliga båtregistret hävdar dock att ovissheten om ett eventuellt införande av ett obligatoriskt register gör att man inte satsar fullt ut på det frivilliga registret. Vissa anser att en bättre information om ett frivilligt register skulle ge en markant ökad anslutning. Information kostar pengar, och man vill inte agera så länge det råder ovisshet i frågan. Som jag tidigare sade avser jag att kontakta berörda parter för att diskutera dessa frågor. Mot den bakgrunden avser jag att återkomma.
Herr talman! Såvitt jag förstår innebär detta att ministern inte tänker lägga fram ett förslag till ett allmänt båtregister utan kanske kommer att titta på hur man kan utveckla det frivilliga systemet, men det systemet är ju utvecklat. Informationen skulle kanske kunna bli bättre, men det som finns har funnits ganska länge, och det är inte många båtar registrerade i det. Det är alltså inte alls heltäckande. Jag vill därför än en gång ställa frågan till ministern vad det är för skillnad mellan transportmedlen på sjövägarna och på våra landvägar. Varför skall fritidsbåtarna, dessa transportmedel som också är rekreationsmedel, skiljas ut från husvagnar, bilar, motorcyklar osv.? De gör precis samma sak, nämligen tar i anspråk ett miljöutrymme. Vi som känner till skärgårdarna vet vilka skador de här båtarna åstadkommer, framför allt de stora motorbåtarna. Under sommaren har vi faktiskt sjömotorvägar längs våra kuster. Ejderkullar körs över, kutar flyr för livet och grunda bottnar rivs upp. Faunan och floran är stressade och pressade. Vi har fritidsbåtsägare som inte behöver betala någonting för det som de åstadkommer. Jag vet att det i en debatt här i kammaren har sagts att man sammanlagt tar in 1,3 miljarder på fritidsbåtsverksamheten. Det skulle jag gärna vilja se, och jag skulle gärna vilja jämföra det med vad vi tar in på biltrafik och annan trafik på land. Herr talman! Det här är en viktig sak, framför allt när det gäller säkerhet. Jag diskuterar inte i detta sammanhang en båtskatt, men jag förespråkar ett obligatoriskt fritidsbåtsregister med en avgift som inte bara skall klara den rena administrationen utan som också skall vara en del av den enorma satsning om 44 1⁄2 miljon som vi gör på fritidsbåtsverksamheten i budgeten. Nästa år är det 61 miljoner och året därpå lika mycket. Med hjälp av ett register och en avgift skulle man kunna lätta på budgeten. Framför allt skall enligt Riokonferensen 1992 miljöförorenarna stå för de kostnader som de orsakar. Det är inte mer än rätt.
Herr talman! Jag har inte sagt att jag skall komma med ett obligatorium. Jag sade att att jag skall undersöka både-och och se vilka vinster man kan göra. I det gamla obligatoriska båtregister som avskaffades var 270 000 båtar registrerade. I det frivilliga registret är i dag 155 000 båtar registrerade. Det är, som också sagts här, inte bara frågan om ett obligatoriskt båtregister som regeringen skall överväga utan också frågan om hur samhällets kostnader för fritidsbåtstrafiken bör betalas. Det är mot bakgrund av detta som regeringen i 1999 års budgetproposition bedömde att frågan behövde beredas vidare. Som jag nämnde tidigare pågår denna beredning för närvarande inom Regeringskansliet. Därvid vill jag också titta på det frivilliga registret. Sedan får jag återkomma.
Herr talman! I budgetpropositionen 1998 säger regeringen att man skall se hur en allmän registrering av fritidsbåtar skall genomföras. I 1999 års budgetproposition säger man att man skall återkomma med konkreta förslag om hur registrering av fritidsbåtar skall gå till. Det är klart att frivillighet alltid är bäst, men säg hur det skulle fungera på husvagnar, bilar och motorcyklar! Det skulle inte fungera. Därför har man obligatorisk registrering av dem, och det är självklart att man skall ha det också till sjöss. Det finns mycket annat till sjöss som vi skulle behöva titta närmare på och som har att göra med den obligatoriska registreringen. Vi har t.ex. det förhållandet att ungdomar som inte ens fyllt 15 dundrar fram med motorbåtar. Det fungerar inte heller när det gäller nykterheten och hastigheten. Allt det här som är jobbigt för oss, framför allt för oss som bor utmed kusten, skulle man kunna stävja om man hade ett obligatoriskt register. Då skulle det vara väldigt lätt att identifiera dem som beter sig på det sättet. I dag kan vi inte göra det. Jag har pratat med ministerns partikolleger längs min hemkust, Bohuskusten, framför allt med dem som är ansvariga för hamnarna där nere. De säger att det bara finns en sak att göra, och det är att införa ett obligatoriskt register, om vi någonsin skall kunna få tag i marodörerna och kunna få ordning och reda på fritidsbåtsverksamheten. Det finns olika siffror på hur många fritidsbåtarna är. En del nämner en miljon, och det kan vara så med allt från kanoter till väldligt stora båtar. Men det är kanske inte det viktigaste. Det är att man kommer fram till en gräns för när en båt med en viss motorstyrka måste vara registrerad - ungefär motsvarande det som vi gör på land. Det är inte så viktigt att registrera cykeln. Den klarar sig rätt bra i vårt transportsystem, men så fort det gäller större, tyngre och framför allt miljöbelastande saker blir det fråga om registrering och eventuellt även en skatt.

Herr talman!

Låt mig först konstatera att riksdagens trafikpolitiska beslut från år 1998 inte bara slår fast målen för transportpolitiken. Det fastslår också politikens huvuddrag. Denna politik är ingalunda svensk särpolitik. Tvärtom är den genomgående generellt giltig och kan med fördel tillämpas på ett internationellt plan. Med andra ord skapar den goda förutsättningar för ett ansvarsfullt internationellt agerande. I vårt fortlöpande trafikpolitiska utvecklingsarbete är det internationella perspektivet en naturlig och viktig del. Som ett exempel på hur vi söker leva upp till vårt internationella ansvar vill jag nämna trafiksäkerhetsarbetet. Tillsammans med Nederländerna och Storbritannien har vi tagit ett initiativ som fått EU kommissionen att sätta upp en särskild arbetsgrupp för intelligenta hastighetsanpassningssystem. När ett initiativ av denna typ skalas upp till Europanivå innebär det att inte bara Sverige utan hela EU kommer att få nytta av effekterna i form av förbättrad trafiksäkerhet. I det här sammanhanget vill jag också hänvisa till det mycket aktiva arbete som vi bedriver inom EU för att utveckla en gemensam järnvägspolitik. Vi ägnar stor möda åt att förklara fördelarna med effektiv konkurrens, samhällsekonomiskt riktig prissättning av baninfrastruktur, m.m. Genom att dela med oss av våra goda erfarenheter inom det här området kan vi bidra till att den europeiska järnvägssektorn effektiviseras. När vi lyckas påverka internationell transportpolitik i enlighet med de svenska ambitionerna innebär det bl.a. att den europeiska transportsektorns effektivitet förbättras. Transporter blir totalt sett billigare, och fordon kan röra sig friare över nationsgränser. En sådan utveckling bidrar i sin tur till att knyta nationerna närmare varandra. På frågan om hur transportpolitik kan utformas för att bli ett föredöme för andra länder finns inget generellt svar. Analyser och bedömningar måste göras från fall till fall. Å ena sidan kan vi notera flera lyckade svenska nationella åtgärder som samtidigt verkat pådrivande för den internationella utvecklingen. Det gäller t.ex. flera satsningar för att miljöanpassa transportsystemet, liksom nollvisionen inom trafiksäkerhetsarbetet. Å andra sidan finns det många frågor där det inte vore möjligt eller lämpligt att gå före med nationell lagstiftning. Vissa frågor kräver gemensamt, internationellt agerande. Det gäller naturligtvis frågor som redan är reglerade i internationella konventioner och gemensam EU-lagstiftning, men det gäller t.ex. också särkrav som skulle kunna innebära konkurrensnackdelar för inhemsk transportnäring.
Herr talman! Först vill jag naturligtvis tacka näringsministern för svaret. Det var intressant att se vilket svar jag skulle få på frågorna. Jag har inget emot svaren. Men de täcker kanske inte, förvånande nog, helt mina tankar. Jag hade en del andra tankegångar också. Därför vill jag ge några snabba kommentarer. Jag frågade om att uppträda som en ansvarsfull internationell aktör. Svaret talar om att vår politik är generellt giltig, och den kan tillämpas av andra. Man pekar på två områden, trafiksäkerheten och en särskild arbetsgrupp för intelligenta hastighetsanpassningar och effektiv järnvägstrafik. Det tycker jag är bra. Sedan var det en fråga om att knyta nationerna närmare varandra. Svaret går i princip ut på att om man är en ansvarsfull internationell aktör påverkar man andra länder. Jag tycker kanske att det låter lite tunt att det räcker för att binda oss samman. Den tredje frågan gällde hur vi kan vara ett föredöme. Där är svaret att det inte alltid går att vara det på grund av internationella åtaganden. Jag tycker att det är ett något passivt förhållningssätt. Sedan pekar i och för sig ministern på miljöanpassning och trafiksäkerhet, och det tycker jag är positivt. Jag hade tänkt att jag skulle ha kommit lite längre än vad som står i svaret. Jag antydde också i slutet på min interpellation att vi skall ta vårt ansvar för en långsiktigt hållbar global utveckling. Då tänkte jag naturligtvis på miljöfrågan. Det finns i och för sig också andra områden som trafiksäkerhet, regional utveckling och tillväxtens utformning som jag tycker ligger inom ramen för begreppet långsiktigt hållbar global utveckling. Nu håller näringsministern minst sagt ett rasande tempo här i dag. Därför föreslår jag att vi gör upp om att vi koncentrerar oss på att diskutera miljöfrågan och lämnar de andra aspekterna därhän. Då blir det lite enklare att hålla reda på alltsammans. Jag tycket också på något sätt att miljöfrågan är den viktigaste frågan, om vi skall tala om ett internationellt perspektiv när det gäller trafikfrågor. Den berör i princip alla länder. Om vi följer miljöfrågan ur detta perspektiv - vilket jag har gjort under i stort sett hela min riksdagstid - tror jag att inte bara jag utan även många andra är bekymrade över utvecklingen. Miljöproblemen ökar globalt sett. Det gäller försurning, giftiga cancerogena ämnen i luften, ozonskiktets uttunning, växthuseffekten och då bl.a. koldioxiden, som jag har förmånen att sätta mig in i lite extra nu som ledamot av Klimatkommittén. Jag kan konstatera att trafiken som källa för dessa problem, inte minst för växthuseffekten, ökar hela tiden, och då särskilt i i-länderna. Den nya miljöteknik som vi onekligen sätter in klarar inte att kompensera för den väldiga tillväxt som trafiken har. I EU har trafiktillväxten blivit ett mycket stort problem, och i och för sig också i Sverige. Den har blivit ett sådant stort problem att man talar om en trafikinfarkt. Det betyder att systemet korkar igen. Det leder naturligtvis till att miljöproblemen blir ännu större. Klimatfrågan är det stora miljöhotet. De internationella åtaganden som vi har ingått i Rio de Janeiro, i Kyoto och i Buenos Aires att begränsa sex olika klimatgaser, där koldioxiden och dikväveoxiden berör trafiken, är de frågor jag tänkte att vi kunde växla några ord om. Min fråga till näringsministern är: Vad gör vi i den här situationen med det internationella perspektivet som hotet mot miljön innebär? Vad har regeringen för idéer att sätta in för att komma till rätta med dessa problem på trafikområdet i ett internationellt perspektiv? Jag talar i min fråga om hur regeringen tänker styra det fortsatta utredningsarbetet i SIKA:s regi mot denna bakgrund. Jag begränsar mig alltså till miljöfrågan.
Herr talman! Först när det gäller miljöfrågorna är det alltid en balans mellan å ena sidan effektivitet, att vi skall ha snabba transporter som väl kan konkurrera och också kan kopplas till de transporter vi har ute i världen, och miljön. Sverige är ett litet land som är internationellt beroende och därmed mycket beroende av transport av varor, av gods och persontrafik. Ett av de mest miljövänliga trafikslagen är järnvägstrafiken. Vi kan ändå konstatera att under de senaste åren har både i Sverige och i Europa väldigt stora satsningar gjorts på järnvägstrafiken. I Sverige har vi satsat på det därför att vi har tunga godstransporter. Vi har långtgående planer, och det har också igångsatts stora investeringar. Jag kan nämna Botniabanan. I Centraleuropa spelar järnvägen en oerhört viktig roll när det gäller persontransporter, eftersom det är korta avstånd och tättbefolkat. Det är också viktigt att man ekonomiskt hanterar de här frågorna på så vis att man har ett kostnadsansvar. Det är någonting som Sverige har drivit hårt i EU. Vi har bidragit till att man tagit fram en s.k. vitbok och en grönbok inom detta område. Det handlar om att de som använder transporterna också skall ta kostnaderna, och man har en klar koppling till detta. Som jag tidigare sade är detta en balans mellan effektivitet och miljö. Låt mig bara göra en deklaration: En transport som är effektiv ur kostnadssynpunkt, som är snabb och säker, men som har stora kostnader för miljön är icke ett transportslag att satsa på.
Herr talman! Jag tycker att näringsministern är inne på tankegångar som också jag tänker. EU-kommissionen har sagt genom sin miljöbyrå - och jag såg att det upprepades häromdagen i en liten notis i Dagens Nyheter eller i någon annan tidning - att man inte klarar målen när det gäller att minska koldioxidutsläppen, och för den delen också andra växthusgaser. Det kommer inte att gå om man inte sätter in gemensamma kraftfulla åtgärder. Man noterar att EU-skall sänka sina utsläpp - om vi nu talar om växthusgaserna - enligt Kyotoprotokollet med 8 % på 20 år, från år 1990 till år 2010. Prognosen pekar i stället på att man kommer att öka med 6 %. Vi vet att det inte heller är så lätt för Sverige, som har fått ett lite lättare beting än vad EU har generellt sett. Det är ett stort problem ändå. Man konstaterar i miljöbyråns rapport - som jag för övrigt tog del av när jag var på ett paneuropeiskt möte med alla miljöministrar i Århus i Danmark förra året, så det är en gammal tidningsrapport som nu kommer fram - att det stora problemet för att klara framför allt klimatfrågorna är trafiken. Man säger: Görs ingenting ökar utsläppen - dvs. enligt EU Näringsministern talar om balans mot nytta, och det är naturligtvis ett sunt resonemang. Men då måste man konstatera att om utsläppen ökar med 40 % krävs det nog ganska mycket balans mot miljöhållet. SIKA talar i lägesrapporten om att vi har satt upp som mål för trafiken att till 2010 stabilisera koldioxidutsläppen på 1990 års nivå. Det är alltså lika med 0 %. Det målet hade vi tidigare för år 2000. Det klarar vi alltså inte. Nu säger SIKA att vi inte ens klarar det till 2010, och man konstaterar att det är vägtrafiken som är boven. Jag kan själv läsa i utredningen att inte heller luftfarten ligger så väldigt bra till. Det går lite bättre för kväveoxiden. SIKA säger också att vi måste angripa de här frågorna på internationell nivå. För oss handlar det naturligtvis i första hand om EU-nivån. EU kommissionen pekar på några saker. De pekar på behovet av en gemensam energiskatt bl.a. för flygtransporter. Då är vi inne på detta om kostnadsansvar som näringsministern talade om. Vi måste vara beredda att sätta in skatter för att få ett kostnadsansvar för miljön. Jag menar att om vi skall ta till oss detta med att det skenar alldeles åt fel håll när det gäller trafiken behövs det ganska hårdhänta insatser i form av hastighetsanpassningar för att minska miljöutsläppen. Vi behöver naturligtvis snabbare introducera ny teknik för fordon, t.ex. bränslesnålare fordon och nya drivmedel. SIKA väljer att i stort sett gå förbi fördelningen på olika trafikslag. Jag menar, precis som näringsministern sade, att satsningen på järnvägstrafik är oerhört angelägen. All utsläppstrafik talar för det. Vi kan läsa i SIKA-rapporten att den nästan inte har några utsläpp alls. Det är också nödvändigt för att lösa Europas trafikinfarkt. Då kommer jag tillbaka till hur näringsministern ser på möjligheten att göra en kraftfullare satsning på järnvägstrafiken också för svensk del i det internationella perspektivet. Dessutom måste vi naturligtvis satsa på bättre fordon. Det handlar alltså om snabbare tågtrafik, nya banor och förbättrad anslutning till kontinenten. Hur ser näringsministern på det som ett svar på de oerhörda miljöproblem som vi står inför?
Herr talman! SIKA, som nämndes här av Berndt Ekholm, dvs. Statens institut för kommunikationsanalys, har som bekant presenterat en rapport om inriktning av planeringen för transportinfrastrukturen. Mot bakgrund av deras analys fattade regeringen den 6 maj i år beslut om att ge SIKA tillsammans med trafikverken i uppdrag att genomföra strategiska analyser av åtgärder inför planeringsperioden 2002 2011. Uppdraget följer i huvudsak de förslag som SIKA tidigare presenterat. Jag vill dock göra ett viktigt tillägg. Det var att regeringen också tog upp frågan om regional utveckling. En av punkterna handlade just om koldioxid, som nämndes här. SIKA säger i sin rapport - det är deras eget förslag som regeringen har anslutit sig till - att utvecklingen och förutsättningarna för koldioxidpolitiken inom transportsektorn bör preciseras i den strategiska analysen. Den pågående översynen av koldioxid och energibeskattningen, Vägtrafikbeskattningsutredningen, samt arbetet i Klimatkommittén bör så långt möjligt beaktas. Ett huvudmoment bör vara att redovisa konsekvenserna för efterfrågan på transporter och hur de påverkar uppfyllelsen av koldioxidmålet. Därmed menar jag att vi nu har stora förutsättningar att sätta in koldioxidproblemet i ett större sammanhang. När det sedan gäller frågorna om hur vi verkar internationellt vill jag kort nämna riksdagens trafikpolitiska beslut från år 1998. Där fastslås att politiken skall ge transportkonsumenterna största möjliga valfrihet, stimulera till samverkan mellan transportmedel och trafikslag, skapa effektiv konkurrens, eftersträva att transportinfrastrukturen prissätts på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt och att beslut i transportfrågor skall ske i så decentraliserade former som möjligt. Jag tycker att detta är goda principer. Det är också principer som väl kan hävda sig när det gäller det internationella arbetet. Vi kan ha detta som utgångspunkt för vårt agerande. Men det är självfallet så att vi i detta internationella arbete alltmer måste fokusera på frågor som har med miljön att göra, och då handlar det väldigt mycket om val av transportslag.
Herr talman! Vi är nog ganska överens. Jag har svårt att se att den här fordonslinjen med bättre flygplan osv. kommer att räcka för att lösa våra åtagande i internationella miljökonventioner och annat. Klimatfrågorna är ju ganska uppenbara. Om vi då tillåter oss att anlägga ett långsiktigt perspektiv och inte bara fastnar i de ekonomiska bekymmer vi precis håller på att ta oss ur, tror jag att järnvägssatsningarna är väldigt riktiga och angelägna. Jag tror också att det egentligen är den enda vägen att lösa Europas igenkorkade trafiksituation. Det är en kvalitetsfråga och en trafiksäkerhetsfråga också. Egentligen talar nästan alla argument för detta. Då måste vi naturligtvis vara beredda att sätta ekonomiska styrmedel så att vi får ett sådant rimligt kostnadsansvar kontra miljövikten att detta stämmer. Det finns något som jag vill att näringsministern skall komma ihåg från den här dagen med den ena frågan efter den andra. Det är att frågan från Berndt Ekholm handlade om ett internationellt åtagande när det gäller miljön och om järnvägen. Utöver snabbare järnvägstrafik tror jag att vi också måste ha en beredskap att prioritera fram medel - och då talar jag i det långa perspektivet - så att vi klarar av att bygga en del av de nya banor som vi har planerat. Just nu har vi kortsiktiga problem när det gäller Västkustbanan, Oslobanan och Nordlänken. Vi satsar på nya banor i Norrland framöver. Men jag är också helt övertygad om att vi måste satsa på banor som knyter an till kontinenten, dvs. den s.k. Europabanan och Götalandsbanan. Vi måste satsa på höghastighetståg. Vi har ju tagit ett beslut om att vi skulle ha Öresundsbron för att bl.a. bygga ut järnvägstrafiken till kontinenten. Man kan ju fråga sig vad vi skall ha den till om vi inte också fullföljer med en infrastruktursatsning i Sverige, Danmark och Tyskland som stämmer med detta. Jag inser de ekonomiska bekymren, men ur miljösynpunkt är detta mycket angeläget. Det är också angeläget att SIKA går till botten med att studera hur det kan vara möjligt att genomföra detta.
Herr talman! Mats Odell har frågat mig på vilket sätt jag avser visa att NTF:s fördelning av sina anslagna medel om 65 miljoner är optimal. Mats Odell har även frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att frivilligorganisationerna skall få större medel till förfogande för trafiksäkerhetsprojekt. Låt mig först framhålla att jag anser att frivilligorganisationernas arbete är viktigt. Det är därför angeläget att de medel som står till dessa organisationers förfogande används på bästa sätt. I regeringens elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet har vi aviserat att det finns ett behov av att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel. Vi avser att genomföra en sådan utvärdering och jag förutsätter att denna granskning ger svar på om anslagna medel används på ett optimalt sätt eller om mer av anslagen bör användas till andra medlemmar inom NTF:s organisation. Det åligger Vägverket att inom ramen för sitt sektorsansvar självt bedöma om det vill köpa tjänster eller anslå ytterligare projektmedel till NTF eller andra frivilligorganisationer.
Herr talman! Först vill jag tacka näringsministern för svaret. Det andas också lite oro över att de här pengarna inte används helt optimalt. Lite orolig kan man bli när man tittar på hur pengarna faktiskt används. 65 miljoner kronor satsas. Av dessa går drygt 8 % till det egentliga frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Det är alltså en väldig massa pengar som går till administration. Det är väldigt mycket pengar som går ut till de egna förbunden och väldigt lite som går till det egentliga frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Herr talman! Jag ställer min fråga mot bakgrund av att vi upplever en väldigt allvarlig situation inom trafiksäkerhetsutvecklingen i dag. Antalet dödade och svårt skadade i trafiken ökar för närvarande. Vi vet att det kommer att bli oerhört svårt att nå upp till de kvantitativa mål som regeringen har satt upp, och som riksdagen och ett enhälligt utskott har ställt sig bakom, om att nollvisionen ligger fast med högst 400 2000. I praktiken har Vägverket nu sagt att man har gett upp detta mål mot bakgrund av de drakoniska nedskärningar och indragningar av medel som Vägverket har fått uppleva. Vägverket pekar på att det skulle behövas i storleksordningen 10 miljarder för att man skulle kunna rädda 70 människors liv i trafiken per år. Men det handlar inte enbart om infrastrukturen, utan trafiksäkerhetsarbetet handlar också mycket om attityder. När var femte person som dödas eller skadas svårt gör det i en alkoholrelaterad olycka, inser vi att det är en mycket viktig faktor. När nära nog varannan som dör eller skadas saknar bilbälte, då förstår vi att attitydpåverkan är en oerhört viktig del. Det satsas nu 65 miljoner kronor för innevarande år via NTF. NTF centralt behåller 29 miljoner kronor för att driva sitt eget kansli i Kista. Sedan har man prioriterat 27 miljoner till trafiksäkerhetsförbunden. Bara ca 8 miljoner går till medlemsorganisationernas projekt. Är inte detta ganska magert, att det bara är ca 8 % som går till medlemsorganisationernas projekt, där man inte har anställd personal utan där det är frivilligt arbete som kommer till uttryck? Ovanpå detta har vi en situation där Vägverkets regioner tidigare har anslagit projektmedel till trafiksäkerhetsförbunden och medlemsorganisationerna. Men nu anser Vägverket att det är NTF som genom de 65 miljonerna som har anslagits i regleringsbrevet har medel att ge medlemsorganisationerna. NTF å sin sida anser att det är Vägverket som utöver de 65 miljonerna skall anslå projektmedel. Resultatet blir att förbunden och organisationen regelmässigt får avslag på sina ansökningar, oavsett vart de skickas, samtidigt som antalet dödade och skadade i trafiken ökar. Jag är glad att näringsministern går mig till mötes genom att säga att detta måste ses över. Jag vill då fråga: När räknar han med att en översyn skall kunna vara klar? När räknar han med att det blir mera pengar till det verkliga, frivilliga arbetet ute på fältet? Är det rimligt, Björn Rosengren, att bara ca 8 % av de anslagna medlen för frivilligt arbete går till det verkliga frivilligarbetet?
Herr talman! Först vill jag säga att jag delar Mats Odells uppfattning, att det är en orimlig fördelning. Men jag vill inte nu inta en alltför klar ståndpunkt, eftersom detta skall utvärderas. Men bara det att regeringen tagit ett initiativ och meddelat Vägverket att vi förutsätter att man gör denna utvärdering, som jag hoppas skall vara klar någon gång under hösten, är ändå en anvisning om att vi tycker att dessa pengar borde kunna användas bättre när det gäller att stärka trafiksäkerheten. Som Mats Odell mycket väl känner till har vi gjort en omprioritering av Vägverkets budget. Vi anser att det nu måste satsas mer på trafiksäkerhet. Vi måste inrikta oss mer på mindre vägar och på att upprätthålla vägstandarden. Det innebär att stora motorvägsbyggen kanske måste skjutas på framtiden. Vi försöker även att via s.k. PPP-lösningar - det förs en sådan diskussion som jag skall be att få återkomma till - klara av motorvägsbyggen. När Mats Odell talar om 10 miljarder är det mer än en motorvägsrelaterad linje. Vi har nu gett oss in på en annan linje när det gäller Vägverket. Sammanfattningsvis delar jag Mats Odells uppfattning att vi måste se över detta, och det är ju det som interpellationen handlar om. Mitt svar är att det nu är dags att se var man gör av pengarna.
Herr talman! Jag är naturligtvis nöjd med svaret så långt. Jag unnar näringsministern att få en något lugnare eftermiddag än vad dagen hittills har kunnat bjuda på. Näringsministern säger att man nu satsar mer på trafiksäkerhet, och det låter väldigt bra. Men genom att regeringen inte har lyckats att ordna sitt budgetarbete på ett reguljärt sätt, har man nu tvingats att ta till ett antal irreguljära åtgärder: begränsningsbelopp, indragning av anslagssparande, indragning av anslagskredit, ta en halv miljard under pågående budgetår från Vägverket - för att ta några exempel. Är detta verkligen en satsning på trafiksäkerhet? De pengar som skulle användas för att bygga bort de värsta slaktbänkarna kallar näringsministern för motorvägssatsningar. Vi har sett hur det har gått där man har avbrutit dessa projekt, hur många liv som har fått sättas till. Investeringar är en sak, men jag tror att den oro som i dag finns i verket om att de besparingar som åläggs under pågående budgetår mycket väl kan innebära att man i mitten av december t.o.m. får ställa in vinterväghållningen. Man lever i en så total resursknapphet när det gäller att sköta sina ålägganden från statsmakterna att här borde näringsministern ta i lite mera gentemot Finansdepartementet och se till att Vägverket faktiskt kan sköta sina sektorsuppgifter på ett rimligt sätt. Om vi nu satsar på trafiksäkerhet finns det inget effektivare än att använda sig av frivilligorganisationer. Då är det alarmerande att bara ca 8 % av de pengar som anslås går till det direkta frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. På den punkten är jag nöjd med näringsministerns svar, att detta nu kommer att ses över. Vi ser fram emot den utvärdering som kommer till hösten. Jag vill dock fråga näringsministern: Är han inte oroad över att den satsning på trafiksäkerhet som han nu aviserar kommer att smälta samman med de stora indragningar som Vägverket nu är utsatt för?
Herr talman! Den 24 juni kommer Vägverket att lämna förslag till omprioriteringar och de förändringar som vi har kommit överens med Vägverket om. Som Mats Odell väl känner till rör det sig om ett elvapunktsprogram, där det bl.a. ingår att se över Jag bedömer att detta program kommer att bli framgångsrikt. Jag bedömer också att det - eftersom vi nu fokuserar oss mer på trafiksäkerheten - kommer att få ett starkt genomslag. Det är inte så att jag negligerar de budgetåtstramningar som vi har genomfört. Det är inte heller så att jag inte förstår eller att jag skulle vara helt oförstående inför de viktiga motorvägsbyggen som nu skjuts på framtiden. Det finns en hel del som direkt har kopplingar till trafiksäkerheten. Där försöker vi nu hitta andra lösningar till finansiering, vilket jag nämnde, nämligen s.k. PPP-lösningar, och dessa vill jag återkomma till.
Herr talman! Avslutningsvis tror också jag att det är en väg att gå. Vi måste framöver se över statsbudgetens indelning i en investeringsbudget och en driftsbudget. Så gör man i land efter land, och det pågår också ett projekt - det s.k. VESTA-projektet - där detta utvärderas. Allra sist vill jag fråga om inte näringsministern ser det som en risk att NTF nu ses mer som en legoentreprenör åt Vägverket i stället för att vara en organisation som samordnar det frivilliga arbetet. Risken är att det blir ett strukturellt fel, att pengarna mer och mer går in i en enda organisation som blir nästan ett med Vägverket. Här har vi ett strukturproblem som kanske också borde ses över när man nu gör den här översynen.
Herr talman! Vi skall nu utreda NTF och se vad man använder sina pengar till. Detta är inte någon metamorfos, utan det är en viss tanke med det. Det är just därför att vi har en känsla av att de här pengarna kan användas på ett bättre sätt. Nu får vi avvakta utredningen. När den kommer på bordet skall vi se vilka beslut vi skall fatta.

Herr talman! Maria Larsson har frågat på vilket sätt jag avser att redovisa min bedömning av den aktuella situationen och vilka åtgärder jag avser vidta vad gäller risken för utförsäkring. Hon frågar också vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att finanisieringsprincipen tillämpas gentemot kommuner om utförsäkring sker. Frågan om risken för utförsäkring från arbetslöshetsersättningen är mycket viktig. Enligt de senaste siffrorna från AMS har sysselsättningen ökat med AMS gör också prognosen att sysselsättningen kommer att öka med 95 000 personer mellan åren 1998 och 1999. Det kan finnas risk för brist på arbetskraft, varför regeringen vridit om arbetsmarknadspolitiken så att den blivit mer tillväxtinriktad än under lågkonjunkturåren - detta för att understödja uppgången, och därmed tillväxten, så att den blir så kraftig som möjligt. Regeringen har bl.a. slopat volymmålet och understrukit vikten av att lediga platser tillsätts snabbt. Genom att volymmålet slopats får arbetsförmedlingarna möjligheter att satsa extra på yrkesutbildningar inom områden som särskilt efterfrågas i den pågående konjunkturuppgången. Samtidigt är det viktigt att konjunkturuppgången fullt ut utnyttjas till att hjälpa dem som har särskilt svårt att komma åter i arbete. Det gäller många äldre, invandrare, funktionshindrade och andra som varit utan arbete under lång tid. Får de inte arbete nu blir det ännu svårare för dem att senare få ett nytt jobb. Regeringen har därför satt tydliga mål, att antalet långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna skall minska relativt kraftigt. För att underlätta det arbetet har regeringen i vårpropositionen föreslagit en kraftig förstärkning av anställningsstödet för arbetslösa med särskilt långa inskrivningstider hos arbetsförmedlingen. Återgången till den klassiska arbetsmarknadspolitiken, att främja tillväxten utan att inflationen tar fart samtidigt som stora insatser görs för dem som har särskilt svårt att få ett nytt arbete, får inte tolkas som att regeringen accepterat att antalet utförsäkrade ökar. I en uppåtgående konjunktur är det särskilt viktigt att arbetslöshetsförsäkringens regler med höga krav på omställning tillämpas. Däremot är det inte acceptabelt att utförsäkringen ökar på grund av brist på arbetsmarknadspolitiska medel. Jag kommer att noga följa denna fråga. Utförsäkring av arbetslösa är ingen ny företeelse. Antalet utförsäkrade har varierat under årens lopp. I slutet av 80-talet utförsäkrades ca 10 000 kassamedlemmar per år. Till detta kom ca 2 000 som inte längre fick kontant arbetsmarknadsstöd, det s.k. KAS. År Åren 1996-1998 har 8 000-9 000 personer utförsäkrats per år. Under dessa år har anslagen för arbetsmarknadspolitiska medel inte utnyttjats helt. Det har alltså inte varit medelsbrist som orsakat de senaste årens utförsäkringar. Eftersom det finns tecken på en ökad utförsäkring har Näringsdepartementet tagit initiativ till en kartläggning av vad som ligger bakom utförsäkringarna och vad som hänt med dem som utförsäkrats. Enligt min mening ger dagens utförsäkringssituation inte anledning till oro för kommunernas ekonomi. Regeringen tar årligen ställning till storleken på det generella statsstödet till kommunerna. Bedömningen grundar sig på samhällsekonomin och behoven av kommunal verksamhet. Finansieringsprincipen innebär att kommuner och landsting kompenseras för statligt beslutade åtgärder som direkt tar sikte på den kommunala verksamheten.
Herr talman! Näringsministern är en synnerligen populär minister med många frågor på agendan och många svar. Jag vill tacka näringsministern för det här svaret - ett ganska yvigt svar som måhända ger en yvig debatt. Vi får väl se. Näringsministern brukar ju beskylla oss som ställer frågor eller interpellerar för att vara dysterkvistar. När jag läser näringsministerns svar framstår han som en riktig muntergök. Det är absolut en tillgång i livet att kunna bortse från alla besvärligheter, men om man vill göra anspråk på ett något mer realistiskt betraktelsesätt bör man nog ta in både ljus och mörker. Jodå, jag gläds, precis som Björn Rosengren, åt att sysselsättningen ökar. Över varje nytt jobb gläds jag. Det är bra att ekonomin saneras, det är bra att finanssektorn återhämtar sig och det är bra att Riksbanken hållit inflationen stången. Men med risk för att bli beskylld för att vara dysterkvist vill jag också säga följande. Det är oroväckande att IMF så hårt angriper oss för en stelbent lönebildning och för höga skatter och menar att vi riskerar att slå i taket om bara något år, om inte regeringen är beredd att göra något åt saken. För att förbättringarna på arbetsmarknaden skall fortsätta är det inte oväsentligt vad regeringen tar sig för på detta område. Jag är fortsatt bekymrad över arbetslöshetssiffrorna och vad arbetslösheten kostar. Även om antalet arbetslösa minskar är siffran förfärande hög. Förra månaden var det 727 - sedan dess har naturligtvis antalet minskat något - som var hel eller deltidsarbetslösa. Jag håller med om att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring. Jag tycker att det är bra att volymmålet har avskaffats, även om det är intressant att se att ministern kör över riksdagen i vissa frågor. S-ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet fick stå i budgetdebatten med volymkravet kvar, när näringsministern redan avskaffat det. Så kan det bli. Jag är bekymrad över att flaskhalsproblematiken knappast kommer att minska mer än marginellt med regeringens utbildningssatsning - detta samtidigt som en stor grupp utförsäkras och blir i än mindre grad anställningsbara på arbetsmarknaden. SAF visar i en ny utredning att 23 % av utannonserade jobb aldrig blir tillsatta, vilket betyder 20 000 jobb. Detta handlar om det senaste halvåret. Det beror på att inga kompetenta sökande finns att tillgå. Tror ministern att den satsning som gjorts på utbildning kommer att räcka för att undanröja flaskhalsproblematiken? Jag delar Björn Rosengrens stora oro över att utförsäkringarna ökar. Självklart har utförsäkringar alltid skett när människor inte velat stå till arbetsmarknadens förfogande. Men de uppgifter som vi nu börjat att få in från 1999 års första kvartal visar en kraftig ökning av antalet utförsäkrade. I Metalls akassa har redan 357 personer blivit utförsäkrade jämfört med 68 under samma period förra året. Det är en ökning med mer än 500 %. Ingvar Liljeros, som är ordförande för Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation, varnar i en artikel för att antalet utförsäkrade kan fördubblas från 10 000 - om man nu betraktar det som normalt - till 20 000 i år när resurserna i större utsträckning läggs på dem som lättast har att få ett jobb. Tyvärr verkar bristen på korrelation mellan ökad sysselsättning och minskad utförsäkring obefintlig, dvs. att trots att antalet jobb ökar kommer det inte att minska antalet som riskerar att utförsäkras.
Herr talman! Vi har fått en drastisk förändring på den svenska arbetsmarknaden det senaste halvåret. Vi har gått från fokus på en mycket hög arbetslöshet och en låg tillväxt, där vi har värnat om åtgärder, till fokus på att vi nu är ett av de länder som har den högsta tillväxten i Europa. Vi ser att sysselsättningen ökar mer än någonsin. Under det senaste året har den ökat med 111 000 personer. Det finns mig veterligt ingen tid då den har ökat så snabbt. Vårt problem i dag är faktiskt att kunna hantera detta, dvs. att se till att vi nu klarar att utbilda människor som inte har den kompetens som efterfrågas. Det gäller att de får den kompetens som efterfrågas. Därmed förhindrar vi att vi får en efterfrågeinflation, dvs. att vi hamnar i en situation där inflationen ökar, vi får en överhettning och Riksbanken måste gå in och höja räntan och bryta den mycket snabba utveckling vi har. Det är inte heller bara den inhemska marknaden som bär upp tillväxten i Sverige. Nu ser vi också hur det vänder, hur industrikonjunkturen vänder. Allt är väldigt positivt. När det gäller IMF är det faktiskt så, vilket man kunde ha förväntat sig att interpellanten också tog upp, att den svenska regeringen får mycket beröm. Mycket av det vi har gjort har visat sig vara mycket framgångsrikt, och vi har som jag sade en osedvanligt god situation. Vi måste nu kunna hantera detta, och det är det vi gör med den nya arbetsmarknadspolitiken, som är av väldigt gammalt klassiskt märke. Vi återgår till den klassiska arbetsmarknadspolitiken att förmedla jobb och att satsa hårt på arbetsmarknadsutbildning så att vi får en bättre korrelation mellan den kompetens som finns och den som efterfrågas. Sedan kommer vi in på den huvudfråga som interpellanten tar upp, frågan om utförsäkringar. Jag delar uppfattningen att vi skall se på detta med oro. Vi hamnar nu i en situation där arbetsförmedlaren har framför sig en person och kan säga: Nu har du ett jobb, eller en utbildning som kan leda till ett jobb, och inte som förr en åtgärd för att du skall kunna kvalificera dig till kassan igen. Det är klart att detta kommer att leda till att risken finns att vi kan få en ökning av utförsäkringarna. Jag erkänner det. Men vad är valet? Vi skall nu förmedla arbeten och inte förmedla åtgärder för att man skall stå kvar i kassan. Vi försöker hantera det på så sätt att vi nogsamt bevakar detta med utförsäkringar. Det är också så att det finns en mängd åtgärder. Är det någon som inte kan få ett jobb eller en utbildning som leder till ett jobb utan att det behövs en åtgärd så att man inte skall bli utförsäkrad, så finns det faktiskt väldigt stora möjligheter. Skulle det visa sig att det blir denna explosiva utveckling så kommer jag att se till att vi sätter in åtgärder. Jag vill också säga att interpellanten tidigare har svartmålat Sverige väldigt mycket. Det var innan den här tillväxten kom, och innan allt det beröm vi nu får av så många.
Herr talman! Naturligtvis är det så, precis som jag sade i början, att man behöver ta in både det som är svart och det som är vitt. Jag gav också credit i enlighet med IMF:s rapport här i början. Så var faktiskt fallet om nu inte näringsministern uppfattade det. I fråga om flaskhalsproblematiken fick jag egentligen inget svar på huruvida de åtgärder som har satts in kommer att räcka. Jag tackar för att näringsministern tydliggjorde att han också ser framför sig en ökad utförsäkring och att han ser det som en stor risk. Min följdfråga blir naturligtvis: Vad kommer näringsministern då att vidta för typ av åtgärder? Då tänker jag inte bara på åtgärder gentemot de utförsäkrade. Jag förutsätter att det finns någonting i bakfickan att ta fram. Enligt mitt förmenande är det inte rimligt att en person som står till arbetsmarknadens förfogande men som råkar ha fel utbildning skall bli utförsäkrad för att den lokala arbetsfördelningens pengar inte räcker till en utbildning. Jag känner också en oro inför att de långtidsinskrivna inte kommer att få anställning med hjälp av det sysselsättningsstöd som införs om vårpropositionens förslag går igenom. Det kommer bara högst marginellt att lösa problemet för dem som egentligen är sämst rustade för arbetsmarknaden. Det har gjorts en liten beräkning av hur det skulle bli om man skulle få en fördubblad utförsäkring eller, som man tror i Västra Götaland, kanske 50 000 personer fler. Det skulle generera en väldigt stor merkostnad för våra kommuner. Kommunernas socialbidragskostnader vid en ökad utförsäkring kan utgöra ett mycket stort problem. När näringsministern svarar på den frågan i sitt interpellationssvar antyds bara att finansieringsprincipen skall gälla. Men jag har aldrig hört talas om att finansieringsprincipen tillämpas retroaktivt - även om retroaktivitet nu tillämpas på andra frågeområden. Kan man i ett sådant här fall förvänta sig att finansieringsprincipen tillämpas retroaktivt så att kommunerna kompenseras för ökade kostnader för de utförsäkrade? Det finns exempel i dag där man säger att man bara hänvisar människor över gatan till socialkontoret.
Herr talman! Först vill jag säga: Vi skall nu klara av flaskhalsarna. Vi satsar mer på utbildning än någonsin. Det finns få länder om något som satsar så hårt på högskoleutbildning som vi gör i dag. Det är 88 000 nya platser. Vi har i vårpropositionen ett relativt kraftfullt förslag när det gäller kompetensutveckling. Vi skjuter in oss, som jag sade tidigare, på arbetsmarknadsutbildningen. Man kan säga att arbetsmarknadsutbildningen har den största betydelsen, för det är där vi snabbast kan växla om till den kompetens som efterfrågas. Vi skjuter alltså in oss på flaskhalsar. Det andra jag vill säga gäller dem som har varit långtidsinskrivna. Där säger nu all vedertagen arbetsmarknadspolitisk forskning, och det är den jag lutar mig emot, att den här typen av starka subventioner när man har högkonjunktur, när arbetskraft efterfrågas, faktiskt är väldig bra. Det brukar bli en väldigt stor effekt. Om man däremot, om man nu försöker åberopa det här s.k. RAS, har en arbetsmarknad som inte efterfrågar, då hjälper inte den här typen av åtgärder. Vi har satt in de här åtgärderna med utgångspunkt från att kartan ser helt annorlunda ut i dag än för några år sedan. Vi går från åtgärder till att förmedla jobb, och det är just vad den här skatterabatten innebär. Ingen kan ju säga - inte heller jag - att det här kommer att bli en succé. Jag tror att det kommer att gå väldigt bra. Men att här tvärsäkert stå och säga att det bara kommer att bli några få tror jag är att ta i. Vi får väl återkomma till den debatten. Det går bra för Sverige. Nu gäller det att vi tillsammans ser till att de regelverk och system som vi har anpassas till den nya situation vi befinner oss i. Jag vill påstå att det är så att arbetsmarknadspolitikens roll och möjligheter är störst när det går bra. Det är då den spelar sin viktigaste roll.
Herr talman! Det är lite svårt att debattera med näringsministern, för man får inte svar på exakt de frågor man ställer. Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om det är tillräckligt med åtgärder för att undanröja flaskhalsarna på arbetsmarknaden. Jag har inte fått svar på vilka åtgärder näringsministern har i bakfickan om utförsäkringarna ökar dramatiskt. Jag hoppas att näringsministern inte glömmer de svagaste på arbetsmarknaden. Jag har inte fått svar på huruvida kommunerna kommer att kompenseras via finansieringsprincipen för eventuella ökade socialbidragskostnader. Jag förstår att näringsministern kanske är trött vid det här laget efter alla dessa interpellationer. Och jag är glad att jag kan få möjlighet att hemförlova näringsministern efter den här slutrundan. Men jag väntar fortfarande på svaren och tycker att det är tråkigt om jag inte kan få svar på dessa frågor.
Fru talman! Jag känner mig inte ett dugg trött. Jag känner mig helt stimulerad. Men det finns ju frågor som det inte är speciellt meningsfullt att svara på och frågor som det inte går att svara på. När det gäller frågan om tillräckliga åtgärder står det i vårbudgeten, vilket jag också har sagt, att om det visar sig att åtgärderna inte räcker och om det visar sig att vi får en stor utförsäkring, då kommer vi med förslag. Hur det exakt kommer att se ut kan jag inte svara på. Det beror ju på hur många som utförsäkrats, vad det är som har skett, osv. Om vi behöver vidta fler åtgärder kommer vi att göra det, om utförsäkringarna ökar. Hur det exakt kommer att se ut kan jag inte svara på. När det gäller finansieringsprincipen handlar det faktiskt om att man utgår från ett generellt statsbidrag. Man får inte heller glömma att kommunerna får ett extra statsbidrag. 1997 är det 4 miljarder, 1998 är det 8 miljarder, 1999 är det 4 miljarder, och fram till år 2002 innebär det att vi tillför ytterligare 25 miljarder mer än vad som var 1996. Att vi här skulle ha någon retroaktiv ordning tror nog inte heller interpellanten på. Kommunerna får ett generellt statsbidrag från staten. Och storleken på bidraget bestäms inför fastställandet av höstens budgetproposition. Det handlar om vilket samhällsekonomiskt utrymme som man politiskt bedömer att det finns att i form av generellt statsbidrag ge till kommunerna vägt mot behoven av kommunal verksamhet. På senare år har flera miljarder kronor extra överförts till kommunerna. Och regeringens bedömning är att sådana överföringar också kommer att ske under de närmaste åren och att en inriktning av arbetsmarknadspolitiken kommer att ske till en mer tillväxtinriktad satsning på att snabbt tillsätta lediga platser på arbetsmarknaden etc. Jag tycker ändå att jag härmed har svarat på de frågor som har ställts.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen avser vidta åtgärder för att erbjuda alkoholfria fritidsmöjligheter för ungdomar och komma åt de kraftigt ökade skadorna på grund av tidigt alkoholbruk bland ungdomar. Elver Jonsson har vidare frågat om regeringen avser vidta åtgärder för att statliga företag i sin marknadsföring skall leva upp till kunnig insikt och ett socialt ansvar samt vilka insatser regeringen avser vidta för att framgångsrikt kunna hävda en svensk, socialt inriktad alkoholpolitik i förhållande till övriga EU-området. Som helhet har perioden från början av 1980-talet fram till i dag varit tämligen stabil när man ser till ungdomarnas genomsnittliga alkoholkonsumtion i Sverige. Det har förekommit små variationer, men dessa har följt den allmänna utvecklingen av alkoholkonsumtionen. Det finns dock i dag oroande tecken på att konsumtionen av alkohol bland ungdomar åter ökar något. Flera undersökningar visar nu att andelen ungdomar som ofta berusar sig ökar och att andelen som aldrig berusar sig minskar. Den oro som de flesta liksom Elver Jonsson känner för att alkoholmissbruket åter skall öka bland ungdomar måste mötas med konkreta och trovärdiga åtgärder. Det är i ungdomarnas närmiljö som det verkningsfulla arbetet kan bedrivas. Föräldrarnas och kamraternas förhållningssätt är då de faktorer som har störst inverkan på ungdomarnas förmåga att motstå frestelsen att alltför tidigt dricka alkohol eller pröva andra droger. Det är regeringens övertygelse att alkoholkonsumtionen kan hållas nere bland ungdomar genom ett brett engagemang med basen i ett professionellt förebyggande arbete i en samverkan mellan kommuner, landsting, näringsliv, bransch och ideella organisationer. I syfte att pröva nya metoder för att bl.a. stärka unga människors vilja och förmåga att avstå från alkohol har den nationella ledningsgruppen för alkohol och narkotikaförebyggande insatser som leds av mig tagit initiativ till ett antal nationella projekt. Dessa utgår ifrån att inställningen till alkohol och andra droger är en fråga om livsvillkor, livsstil och värderingar och att det är viktigt att aktivt söka engagera ungdomarna själva och utgå från deras egna erfarenheter och uppfattningar. Ett sådant initiativ är projektet Motstånds-Kraft som omfattar ett 25-tal kommuner i landet där ungdomar, antingen som ALU-projekt eller på helt ideell bas, engageras för att stödja yngre kamrater i valet av en drogfri livsstil. Ett annat nationellt projektinitiativ från ledningsgruppen handlar om insatser på ungdomstäta arbetsplatser som också syftar till att stödja och stärka ungdomarnas vilja och förmåga att hjälpa och stötta varandra samt ha beredskap för "tidig upptäckt" på arbetsplatserna. Ledningsgruppen har också tagit initiativ till 30-tal kommuner pågår också arbetet med att revidera den nationella handlingsplanen för alkohol och narkotikaförebyggande insatser. Bl.a. kommer en kommunal handbok att tas fram i drogskadeförebyggande verksamhet. Handboken skall vara ett verktyg för kommunerna i det lokala arbetet. Denna handbok kommer bl.a. att innehålla förslag på konkreta åtgärder för hur man i ökad utsträckning kan erbjuda alkoholfria fritidsmöjligheter för ungdomar. Detta arbete kan sedan också ligga till grund för eventuella nationella åtgärder på området. Erfarenheterna från de projekt på nationell nivå som ledningsgruppen hittills har initierat är mycket goda. Ledningsgruppen kommer därför att fortsätta att utveckla och pröva metoder och modeller för förstärkta förebyggande insatser särskilt inriktade mot ungdomar och föräldrar. När det gäller frågan om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att statliga företag i sin marknadsföring skall leva upp till kunnig insikt och ett socialt ansvar, förmodar jag att det är det statligt ägda aktiebolaget Vin & Sprit som sorterar under Finansdepartementet som åsyftas. Det är företagets ledning som handhar den löpande förvaltningen av Vin & Sprit AB:s angelägenheter. Vin och Sprit AB agerar numera på en fullt konkurrensutsatt marknad. När det gäller Vin och Sprit AB:s fest i Stockholms stadshus i november 1995 beslutade Alkoholinspektionen att ge Vin och Sprit AB en varning enligt alkohollagen som dock undanröjdes av både länsrätten och kammarrätten. De statligt ägda bolagen skall självfallet följa gällande lagar och regler och tillämpa god marknadsföringssed. Jag har ingen information om att något annat skulle vara fallet. När det gäller frågan om vilka insatser regeringen avser vidta för att framgångsrikt kunna hävda en svensk, socialt inriktad alkoholpolitik i förhållande till övriga EU-området vill jag berätta följande. Alltfler europeiska länder börjar nu inse att även de måste göra något åt sin mycket höga alkoholkonsumtion och de problem alkoholen skapar i vissa situationer. Även EU-kommissionen medger att den höga alkoholkonsumtionen är ett av de stora folkhälsoproblemen i unionen som måste angripas. På svenskt initiativ har därför Sverige tillsammans med Finland erhållit medel från EU-kommissionen för att genomföra länderjämförande studier om alkoholproblemets omfattning som också inkluderar jämförelser av ländernas politik och åtgärder i samtliga medlemsstater. En slutrapport beräknas vara färdig under hösten år 2000. På svenskt initiativ diskuteras nu också behovet av en gemensam folkhälsostrategi för alkohol inom Europeiska unionen. Ett dokument för en sådan strategi håller på att tas fram. Initiativet har mottagits positivt av bl.a. de länder som innehar ordförandeskapet t.o.m. år 2001. På svenskt initiativ arrangerar också WHO:s Europakontor en andra europeisk ministerkonferens om alkohol den 12-14 december år 2000. Syftet med konferensen är att öka kunskapen om hur unga människors levnadsvanor och alkoholkultur påverkar deras hälsa och visa på verkningsfulla åtgärder som på kort eller lång sikt kan minska alkoholens skadeverkningar. I förberedelsearbetet deltar även representanter från EU-kommissionen och Frankrike som under hösten år 2000 innehar ordförandeskapet inom EU. Avsikten är att såväl resultaten från den länderjämförande undersökningen som förslag till EU strategi på alkoholområdet skall presenteras på konferensen i Stockholm. En Stockholmsdeklaration om alkohol förväntas också bli undertecknad av socialoch ungdomsministrarna från 51 europeiska länder vid konferensen. Förhoppningsvis kan sedan en EU-strategi på alkoholområdet behandlas och kanske också antas under det svenska ordförandeskapet våren 2001.
Fru talman! Först ett tack till socialministern för interpellationssvaret. Det håller en sober ton, och i det noteras en del fakta och iakttagelser. Jag för min del saknar att regeringen inte har valt att agera tillräckligt kraftfullt. Och det brister i det sociala engagemanget för att man skall komma till rätta med de problem som också socialministern erkänner finns och är i växande. Statsrådet slår fast att många undersökningar nu visar att ungdomar berusar sig oftare och att vi har en försämrad situation. Jag tycker att det är föga heroiskt att säga att det under den senaste 20-årsperioden har varit tämligen stabilt när Sverige inför WHO har utlovat en minskning med en fjärdedel av alkoholkonsumtionen under samma tid. Det hade varit på sin plats att socialministern hade beklagat att detta mål lättvindigt har dunstat bort. Den "ölflod" som forsar in över landet och ungdomsgenerationen är mycket olycklig. Kombinationen av minderårigas inköp och häftigt öldrickande ungdomar leder till att många inte orkar resa sig ur miljöer som är negativa och nedbrytande. I min interpellation pekar jag på att den aktiva, för att inte säga aggressiva, marknadsföringen är alarmerande. Man måste betänka att varje folköl är en liten snaps, vilket innebär att många ungdomar drar på sig en rejäl fylla. Nu säger statsrådet att alkoholmissbruket bland ungdomar skall mötas med konkreta och trovärdiga åtgärder. Att ungdomars miljöer spelar en roll kan jag skriva under på men det som vi behöver komma till rätta med är de minst sagt motstridiga signaler som vi ger t.ex. när vi kräver en miljö som är sådan att man orkar motstå frestelsen att alltför tidigt dricka alkohol, som ju rentav kan leda till att man prövar andra droger. Den insikten och den ambitionen punkteras ofta av det offentliga, med gott stöd av vissa i affärslivet som driver en annan linje. Det utbud som särskilt riktar sig till ungdomar har dramatiskt ökat, och antalet utskänkningsställen har fördubblats på några år. Det är happy hours, tidig kväll och öppet mycket sent - en del har ju öppet till långt fram på morgonen. Detta i kombination med att man på vissa arbetsplatser och inom högskolevärlden har ett aktivt utbud av ölbarer "på vägen hem" som gör det svårt att undkomma ett närgånget utbud. Fru talman! I min interpellation berör jag att ledande företrädare för statliga bolag gör reklam för en hållning och ett utbud som är av det slaget att man driver en linje som går på tvärs med svensk tradition och social insikt. En hög alkoholkonsumtion och missbruk är ju alltför dokumenterade för att ifrågasättas. Lars Engqvist själv har kommenterat statliga Vinoch Sprits fest i Stockholms stadshus för en tid sedan genom att salomoniskt konstatera att Alkoholinspektionens varning hade undanröjts av länsrätt och kammarrätt. Säkerligen kan de sistnämnda instanserna finna en juridisk finess som formellt skulle rädda ansiktet på det statliga företaget men det var inte social klokskap som fick råda i det beslutet. Eftersom socialministern åberopar den domen kan det finnas anledning att se vad den innehöll. I den elva sidor långa rapporten skriver man bl.a.: "V & S är det ledande företaget i branschen. - Länsrätten finner det dock olämpligt att V & S har riktat sin representation mot ett stort antal personer som, såvitt framkommit i målet, inte har någon direkt branschanknytning. Detta förfarande kan inte anses stå i överensstämmelse med bestämmelsen i 3 kap 5 § Vidare skriver man: "I målet har förutom den aktuella tillställningen inte framkommit sådana omständigheter att V & S:s lämplighet att bedriva verksamhet i form av tillverkning och partihandel kan ifrågasättas. Med hänsyn härtill och till vad som ovan anförts om omfattningen av representation hos stora bolag finner länsrätten, trots att V & S har överträtt den ifrågavarande bestämmelsen i AL, att grund för återkallelse inte föreligger. Grund för varning saknas därmed och den meddelade varningen skall undanröjas." Här konstateras att man har brutit mot alkohollagen. Det borde socialministern observera och dra sin slutsats av.
Fru talman! Det är väldigt angeläget att den här debatten kommer till stånd och det finns väldigt mycket att säga men tiden för en interpellationsdebatt är rätt kort. Jag har läst regeringens lagrådsremiss om alkoholpolitiken. Vad man där kan bli väldigt glad över är att det står att alkoholpolitiken ligger fast men nu beror det ju på hur man ser på saken. Man kan undra hur det är när WHO:s rekommendation om de 25 procenten plötsligt försvann trots att den var beslutad i riksdagen. Jag avser då det nationella handlingsprogrammet. Man kan även undra om det som varit grundläggande för svensk alkoholpolitik, nämligen detta med tillgänglighet och prissättning, också kommer att vara rådande i fortsättningen - särskilt som det t.ex. förelås att man skall ha öppet på Systemet på lördagar. Om regeringen menar att Sverige skall arbeta för fortsatta undantag i EU och om vi skall få gehör för det kan vi kanske inte vara lättsinniga - att använda det ordet är kanske att ta i, så det skall jag kanske inte göra - med alkoholpolitiken i landet heller. Elver Jonsson pekar på att vår alkoholpolitik består av många byggstenar. Det tycker jag är ett bra sätt att beskriva det här. Plockar man bort en sten i mitten, så rasar väldigt mycket. Företrädare för de flesta partierna, också för regeringen, talar ofta om punktnykterhet, om bannlysning av alkohol i arbetslivet och i trafiken samt under graviditet och vid amning. Det gäller också under barn och ungdomstiden. Självklart skall alla vara nyktra på jobbet. Men är det så? Det kan tyckas onödigt att säga att det i trafiken inte finns plats för någon promille men mer borde göras utöver de vackra ord som undslipper oss. Varje år dör många i trafiken på grund av alkohol, och många sjukhussängar är upptagna av trafikoffer eller av personer som ligger där på grund av sjukdomar orsakade av alkohol. Vad vill regeringen göra där? När det gäller barn och unga är det verkligen angeläget att ta krafttag. Tänker regeringen göra det? Här finns det plats för mycket prevention. Det talas i dag om att svartspriten är ett stort problem, och det är den. Det har alltid varit förbjudet att tillverka och sälja alkohol liksom att smuggla sådan men insatserna för att eliminera svartspriten har inte varit så stora. Vi kristdemokrater protesterade mot neddragningarna inom tullen vid EU-inträdet och mot besparingar som slagit mot polis och domstolar. Kan vi där räkna med betydande insatser från regeringens sida? Svart är också den sprit som kommer från Systemet och som langas till underåriga av föräldrar, kompisar, restauratörer eller A-lagare som placerar sig utanför Systemet. Inte minst gäller det också allt det folköl som tillhandahålls av detaljhandeln och bensinstationerna. En förpackning med sex folköl motsvarar i alkohol räknat sex snapsar. Det är väldigt ofta inkörsporten för mycket unga tonåringar. Det är inte många langare som blir åtalade, och än färre är de som blir fällda. Skulle inte ett indraget tillstånd vid olaga försäljning vara ett sätt att visa hur allvarligt detta är? I dag debuterar ungdomar tidigt, ofta redan i tidiga tonåren. Flickor dricker lika mycket som pojkar. Det allt tidigare drickandet innebär att vi kommer att få fler alkoholberoende. Ju tidigare man börjar, desto snabbare blir man beroende. Ibland tänker jag att allmänheten inte kan ha fattat hur snabbt det kan gå. Har regeringen fattat det? Flickor behöver inte tillnärmelsevis lika lång tid för att bli alkoholberoende som pojkarna behöver. Det beror på kroppsvolym, förbränning osv. Flera unga gravida kvinnor löper därmed risk att föda barn med skador som är alkoholrelaterade. Det är tragedier som det är nästan omöjligt att överblicka. Vilka preventiva insatser kommer regeringen att göra på det området? Barn har rätt att växa upp i en alkoholfri miljö. De har rätt att slippa lättölsreklam som appellerar till starkare varor. De har rätt att kräva att vi har attityder till alkoholen som talar om hur farlig den är. De har rätt att slippa att gymnasierna ordnar champagnefrukost. Det är de här attityderna från vuxensamhället - från riksdag, från regering och från alla vuxna över huvud taget - som vi måste motarbeta.
Fru talman! Den här diskussionen förs i en sorts märkligt vakuum. Regeringen har ju ett antal gånger meddelat, och även upplyst kammaren om, att regeringen senare kommer att presentera en samlad alkoholpolitisk proposition. Avsikten är att regeringen skall fatta beslut om den på torsdag. Den 10 juni skall den presenteras för riksdagen. Där gör regeringen en bedömning av de förslag som har kommit från en rad olika utredningar och myndigheter under de senaste åren; detta för att ta ett samlat grepp om alkoholpolitiken de kommande åren. Väldigt många av de frågor som Elver Jonsson och Fanny Rizell ställer avses bli besvarade i den proposition som skall lämnas. Man kan ju inte diskutera alkoholpolitiken skild från den allmänna hälsopolitiken - likaväl som den inte kan diskuteras skild från den övriga socialpolitiken. Det betyder att jag inte tänker svara på Elver Jonssons och Fanny Rizells frågor; helt enkelt av det skälet att regeringen, som sagt, inte har behandlat den alkoholpolitiska propositionen och inte gör det förrän på torsdag. Avsikten är alltså att presentera propositionen nästa vecka. Jag har således, och det gäller samtliga punkter, inga besked att ge just därför att regeringen inte har fattat beslut. Jag kan dock ge några egna bedömningar. När det gäller diskussionen om Världshälsoorganisationens mål om alkoholkonsumtionen tror jag att Elver Jonsson är alldeles klar över att det krävs en rad olika åtgärder. Inget land har hittills nått detta mål. Det krävs dels en internationell samverkan, dels upplysnings och informationsarbete. Ja, det krävs en lång rad åtgärder för att vi skall minska totalkonsumtionen. Vårt problem just nu är att en stor del av den alkoholkonsumtion som vi möter som ett problem sker så att säga utanför de instrument som vi i dag kan kontrollera. Det är inte så att konsumtionen av svartsprit är oförändrad, den ökar och ökar ganska dramatiskt. Det beror inte heller på, vilket många tror, att Sverige blivit medlem i EU. Det har utvecklats under en längre tid beroende på den allmänna internationaliseringen, på att vi lever med en annan omvärld. Skall vi upprätthålla totalkonsumtionsmålet, vilket jag tycker, dvs. att samhällets alkoholpolitik skall som en av grunderna ha att minska den totala konsumtionen, så måste vi skapa ett redskap för att kontrollera konsumtionen från samhällets sida. Vi måste se till att vi får bort den illegala hanteringen av alkohol. Den lagrådsremiss som vi har presenterat tar bara upp de frågor som kräver lagändringar. Men samlade politiken avser regeringen att presentera nästa vecka. Vi är just i färd med att förbereda regeringens ställningstagande på torsdagen. Jag är alltså ganska optimistisk om att vi skall kunna föra en socialt inriktad alkoholpolitik också i framtiden. Jag tror inte alls att det är så att vi behöver lämna det som är grunden för svensk alkoholpolitik och som historiskt sett, i alla fall jämfört med andra länder, har varit mycket framgångsrik. Däremot är vi övertygade om att vi till några delar kan behöva se över våra instrument, ändra lagstiftningen och på några områden verka på annat sätt än hittills. Men i allt väsentligt bör svensk alkoholpolitik kunna gälla också i framtiden. De mål som vi har satt upp för den svenska alkoholpolitiken skall kunna gälla även under
Fru talman! Det är möjligt att socialministern lever i ett vakuum, men för oss parlamentariker som inte sitter vid regeringsbordet gäller att försöka påverka också en propositionsskrivning. Det är därför som jag har tagit till orda i denna debatt. Jag håller med socialministern om att alkoholpolitiken naturligtvis inte kan leva fritt från andra politikområden, men det är självklart att den måste ha en social prägel, om vi med någon anständighet skall kunna titta människor i ögonen. Lars Engqvist kommenterar inte det jag sade om Vin & Sprits sätt att hantera sitt uppdrag. Han tvår sina händer med att i interpellationssvaret säga att han inte har någon information som skulle säga något annat än att Vin & Sprit tillämpar en god marknadsföringssed. Min fråga till statsrådet på den här punkten blir, för det kanske inte kommer upp i propositionen: Är det god marknadsföringssed att ett statligt företag, medan vi har en ambitiöst socialt inriktad alkoholpolitik i Sverige, frikopplas från denna syn, att man ger sig ut och mycket aktivt försöker bredda starkspritsmarknaden både i fattiga u-länder och i det socialt nedgångna Ryssland eller expanderar genom att köpa upp spritfabriker i Östeuropa? Vin & Sprit är med i en organisation som pläderar för lägre spritskatter i Sverige. Ett statligt företag lobbar mot sin egen uppdragsgivare, dvs. statens egen socialpolitik. Fru talman! Man tar sig för pannan! Min sista fråga gällde en, som vi kan hävda, svensk socialt inriktad alkoholpolitik i förhållande till det övriga EU-området. Här har statsrådets insikt en större auktoritet än när han iakttog den svenska marknadsföringen på alkoholområdet. Han säger att alltfler europeiska länder börjar inse att man måste göra något åt sin egen höga alkoholkonsumtion och de problem som den skapar. Fru talman! Den iakttagelsen är viktig. Intressant är att se att franska Le Monde har utsett alkoholen till landets fiende nummer ett. Framstående forskare i Frankrike har krävt en mer restriktiv alkoholpolitik. Den spanske hälsoministern kräver hårdare tag för att förbättra folkhälsan, samtidigt som man sänker gränsen för rattfyllan. Den ansvarige senatorn i Berlin vill ha alkoholfri representation i rådhuset och anser att tyska politiker måste ta itu med alkoholproblemen och inte bara narkotikaproblemen. Vi har, precis som statsrådet säger, en trend ute i Europa där man mera kraftfullt försöker ta itu med de problem som är av samma art som de vi har i Sverige. Därför känns det ganska dystert att forskare och förståsigpåare går ut och kräver t.ex. avskaffande av åldersgräns vid alkoholinköp, medan man på andra håll försöker ta itu med problemen. Det skulle vara tragiskt om vi nu med en slapp alkoholpolitik skulle tillåta en förhöjd totalkonsumtion. Jag uppskattar att socialministern här slår fast att totalkonsumtionsmodellen skall gälla. Då är det viktigt att det också ges instrument för det och inte bara konstateras att vi statistiskt avläser att situationen har blivit sämre. Jag tror att det finns en hel del att göra också för en socialminister på det rent verbala området. Jag kommer att i det sista inlägget att försöka ge något, om än naturligtvis ödmjukt, råd på den punkten.
Fru talman! Jag hoppas att propositionen ger svar på våra frågor och att de verkligen är positiva svar, för det här är en så viktig fråga. Vi vet att detta inte har med vårt EU-medlemskap att göra. Det här har hänt före, och det kommer att hända förändringar i fortsättningen också. Jag tror att det mest är vår attityd till Europas alkoholtraditioner som vi har påverkats av och vill tydligen påverkas av. Vi vill vara lite mera europeiskt kultiverade, som vi ofta säger. Jag skall inte upprepa vad Elver Jonsson har sagt om alla de bra saker som händer i Europa. De flesta länder inser Europas behov av att strama upp sin alkoholpolitik för ungdomarnas skull. Det är oerhört viktigt. Jag tycker att vi just därför nu har en möjlighet och behöver frimodighet att presentera vissa bra delar av vår alkholpolitik som de kan ta efter, för all del i all ödmjukhet, för vi har inte lyckats på alla områden. Men vi har ändå vissa traditioner här i landet som är bra även för övriga Europa. Det tycker jag att vi skall samtala kring. Jag hoppas att den här konferensen kan ge impulser i den riktningen och att vi från svensk sida verkligen arbetar för att stärka den politik som vi har gemensamt, försöka lyfta fram den, för våra ungdomars skull, för hela vårt lands skull. Det gäller att ha sociala glasögon på sig när man skall bedöma detta och också ha med aspekter på den medicinska och ekonomiska sidan, som är väldigt betydelsefulla. Detta kostar oss stora pengar. Inte minst det är viktigt. Men de medicinska och sociala effekterna är förödande för vårt land.
Fru talman! Jag ber om ursäkt att jag kom instörtande så här. Det var första gången på tio år som kammarfoajéns utmärkta service med att pipa på min minicall när det var dags inte fungerade. Det som jag ville ta upp med socialministern var att vi inte skall se alkoholfrågan isolerad från andra missbruks och beroendeformer. Tobaksbruket är för de flesta ungdomar faktiskt den första kontakten med beroendeframkallande medel. "Karriären" fortsätter sedan med alkohol och i värsta fall narkotika. Jag har fått lite oroande signaler om att alkoholpoliken är på väg att skiljas från övrig politik vad gäller missbruks och beroendeformer. Jag ser att man måste se beroendet av nikotin, alkohol, narkotika, spel, läkemedel som fem olika problem som går tillbaka till samma beroendeframkallande mekanism i hjärnan. Det vara det jag ville lyfta upp i samband med den här interpellationsdebatten. Jag vill gärna höra socialministerns syn på behovet av att hålla samman de här olika beroende och missbruksformerna. I vissa stycken är det samma metoder som man kan tillämpa för att informera om dem. Inte minst när det gäller ungdomar är det viktigt att man inte arbetar med förebyggande insatser styckevis utan ser det i ett sammanhang.
Fru talman! Bara upplysningsvis till Elver Jonsson. Jag talade inte om att vi, varken han eller jag, befann oss i något vakuum. Jag sade att debatten befann sig i ett vakuum därför att vi har meddelat att regeringen avser att nästa vecka presentera en proposition om alkoholpolitiken. När Elver Jonsson ställer frågor om vad regeringen avser att vidta för åtgärder på ena eller det andra området blir det svårt att svara, eftersom just den beredningen pågår. I nästa vecka hoppas jag att regeringen skall kunna ge svar på de frågor Elver Jonsson har ställt. Det var bara det påpekandet. Däremot har jag full respekt för Elver Jonssons engagemang och hans uppfattning om de problem som vi faktiskt står inför. Jag skall när det gäller frågan om Vin & Sprit däremot uppmana Elver Jonsson att ställa frågan till finansministern ifall han tycker att det bolag som ligger under hans hägn följer det regelsystem som är uppsatt. Jag tror att det är alldeles orimligt att begära av Vin & Sprit att det skall följa några andra regler än de som gäller för andra producenter av alkohol. Man följer den lagstiftning som gäller både för produktion och för marknadsföring här i landet. Jag tror att det skulle vara svårt att införa ett regelverk för Vin & Sprit som avsevärt skiljer sig från det som gäller för andra. Däremot misstänker jag att Elver Jonsson också ställer en annan fråga, nämligen om staten skall äga Vin & Sprit, och det är fullt fritt för Elver Jonsson att framföra uppfattningar att man skall byta ägare. Problemet är att när vi gick in i EU förlorade vi möjligheterna att behålla de gamla monopolen. Vin & Sprit arbetar i dag på en konkurrensutsatt marknad. Vin & Sprit arbetar efter det regelverk som gäller för alla producenter. Vi hade en gång i tiden de fyra kända monopolen, och då kunde vi styra företagen på ett helt annat sätt än vad vi kan göra i dag. Jag är tveksam till om det nu är möjligt att göra det. Jag förväntar mig av Vin & Sprit att det följer de regler som vi ställer upp också för andra alkoholproducenter. Jag vill till Barbro Westerholm säga att jag inte har sett några förslag som innebär att man skulle skilja samhällets åtgärder mot alkohol från samhällets åtgärder mot andra droger. Däremot kan jag mycket väl tänka mig att det har förts diskussioner om metoden, hur man kommunicerar problemställningarna. Jag har sett att ganska många är lite bekymrade över att man alldeles för snabbt kopplar ihop tobak, alkohol och narkotika, eftersom man möjligtvis då kan förlora i trovärdighet. Gör man alldeles klart för unga människor att den första cigarretten är ett första steg också till en tyngre drog, är det möjligt att man förlorar i trovärdighet. Jag har för min egen del en annan uppfattning. Jag tror att det är viktigt att föra samman olika former av beroendeframkallande droger och att arbeta systematiskt med att upplysa om detta. De har olika tyngd, och de är förenade med olika risker, men det finns anledning att i arbetet med att informera unga människor tala om att samtliga dessa droger faktiskt är beroendeframkallande. Jag tror alltså att jag kan lugna Barbro Westerholm på den här punkten. Det är inte avsikten att vi skall skilja den ena drogen från den andra när det gäller den sammantagna politiken mot droger.
Fru talman! Jag frågar gärna finansministern, för jag tror att han har en ganska nykter syn på det här. Det handlar dock faktiskt också om socialpolitik, Lars Engqvist. Just därför att marknaden är stark är det just på de sociala områdena viktigt att ha tydliga regelverk. Lars Engqvist säger att han inte har någon information som säger att man inte sköter sitt uppdrag, men man har ändå fått en fällande dom mot sig därför att man enligt alkohollagen inte uppfyllt god affärssed. Jag tycker inte att det förhållandet att Vin & Sprit befinner sig på en marknad innebär att en svensk socialdemokratisk regering skall hemfalla till något slags råkapitalism och säga: Gå bara ut och härja! Faktum är att Vin & Sprit i andra länder icke uppfyller det som vi kräver av företaget i Sverige. Socialministern borde ta ett samtal med finansministern om detta. Det är viktigt att vi nu lägger ned energi på det som är betydelsefullt och inte bara för en käck debatt om mera lördagsöppet, fler systembutiker och en mer tillåtande hållning. Fru talman! Jag tror att det vore viktigt att socialministern nu tog en del okonventionella grepp. Varför inte proklamera en vit vecka eller att t.ex. den svenska representationen i Bryssel och New York kommer att gå in för en alkoholfri månad? Jag tror at detta skulle ge eko ute i världen. Det skulle också vara i överensstämmelse med både socialdemokratisk och liberalt frisinnad hållning att främja en god folkhälsa. Det är mycket viktigt att en socialminister går ut och för en debatt verbalt, även om en alkoholpolitisk proposition är på gång. Det betyder mycket vad Lars Engqvist säger i socialpolitiska frågor. Han är den ytterst ansvarige i regeringen. Det är viktigt att han tar som en uppgift att proklamera en alkoholpolitisk situation som gör att ungdomar får en ny livschans. Den uppgiften skall inte underskattas. Jag skulle vara glad om Lars Engqvist redan i dag sade att han är beredd till en sådan insats över sommarperioden.
Fru talman! Det var utredningen om en alkoholmyndighet som väckte min oro. Vi kommer senare in på en debatt om Folkhälsoinstitutet och dess kunskapsunderlag. Om man får visst underlag från en myndighet och ett annat underlag från en annan och om dessa båda underlag inte är insatta i sitt sammanhang, är det risk för att det kan bli bekymmer bland mottagarna. Jag uppfattar socialministerns svar så att Folkhälsoinstitutets roll när det gäller missbruksberoende ligger fast. Då tror jag att det blir lättare för skolan, landstingen och kommunerna att hantera det kunskapsunderlag som det här är fråga om.
Fru talman! I den alkoholpolitiska propositionen skall vi också redovisa regeringens förslag när det gäller myndighetsstrukturen på det här området. Det är vår avsikt att lägga fram ett förslag som innebär att vi har ett instrument för att behandla hela folkhälsoperspektivet inklusive de frågor som har med alkoholen att göra. Så till Elver Jonsson: Jag tycker att Elver Jonsson skall fundera på det som är alkoholpolitikens moderna problem, nämligen frågan om trovärdigheten för de instrument som vi arbetar med. Det som jag har diskuterat i den offentliga debatten har varit att försöka värna om de instrument som vi har för att styra alkoholkonsumtionen. De möjligheter som vi har från samhällets sida är dels en rad restriktioner, dels upplysning och information, dels prispolitik och distributionsvägar. Jag har sagt att det är vår avsikt att behålla Systembolaget. Det är ett monopol som EU har accepterat, och det bör vi arbeta vidare med. Det finns ingen anledning att ifrågasätta Systembolagets monopol. Däremot tror jag att det är viktigt - och det är det som också forskarna har engagerat sig i - att se till att Systembolaget verkligen möter förtroende. Det är naturligtvis en svår balansgång att å ena sidan skapa ett förtroende genom att ge en god service i företaget, å andra sidan fortsätta med en restriktiv politik. Den avvägningen är inte enkel, men den får vi anledning att diskutera. Det viktigaste är att vi är överens om att vi skall behålla monopolet och att vi skall hålla en restriktiv politik. Jag kan meddela att det inte kommer några förslag om att ändra prispolitiken eller att sänka skatterna, i varje fall inte i den här alkoholpolitiska propositionen.

Fru talman! Kent Härstedt har ställt två frågor till socialförsäkringsministern: - Är socialförsäkringsministern beredd att verka för att få till stånd en lagändring som klargör kommunansvaret alternativt möjlighet till överprövning i situationer då kommunerna inte kan enas? Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågorna. De ändringar i socialtjänstlagen som gäller från den 1 januari 1998 och som rör barn tillkom bl.a. för att tydliggöra barnperspektivet i lagen. Ett annat skäl var att skapa ytterligare tydlighet i handläggningen av ärenden som rör skydd av barn. Det infördes en ny paragraf, 50 a, som innebär att en kommun skall slutföra en påbörjad utredning om ett barns behov av skydd och fatta beslut i ärendet även om barnet flyttar från kommunen under utredningstiden. Om den nya kommunen samtycker till det kan ärendet flyttas över till den nya kommunen. Kent Härstedt beskriver situationer där det förekommer att kommunerna tolkar den nya bestämmelsen på ett sådant sätt att det uppstår konflikter om vilken kommun som egentligen är ansvarig att vidta åtgärder för att skydda barn och ungdomar och att det drabbar det enskilda barnet. Under förra året fick Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att följa upp hur de nya ändringarna i socialtjänstlagen har slagit igenom ute i kommunerna. Länsstyrelsernas årsrapporter sammanställs nu inom Socialstyrelsen, och en rapport kommer att överlämnas till Socialdepartementet innan sommaren. Redan nu har jag fått veta att flera länsstyrelser rapporterat att det är vanligt att kommuner inte kan komma överens om vem som skall ha ansvaret för ett enskilt barnavårdsärende och att länsstyrelserna förväntas fatta beslut åt kommunerna. Den informationen gör mig bekymrad. Jag kommer att noga studera den rapport som Socialstyrelsen lämnar till Socialdepartementet och där länsstyrelsernas synpunkter i den här frågan förs fram. Jag brukar i olika sammanhang framhålla hur viktigt jag tycker att det är att kommuner följer de lagar och bestämmelser som gäller. Det är beklagligt att inte barnets bästa sätts i främsta rummet när det gäller att lösa de frågor som kan uppstå när det gäller att handlägga barnavårdsärenden. Det är också en fråga om kompetensutveckling i kommunerna. Med en kompetent bedömning av behoven och korrekt handläggning av ärenden skulle sådana här situationer inte behöva uppstå. Det här är en angelägen fråga som jag avser att ordentligt belysa och analysera. Om jag finner att det är nödvändigt kommer jag att föreslå att socialtjänstlagen förtydligas på den här punkten.
Fru talman! Jag vill börja att tacka socialministern för det svar som han nu har redogjort för. Som redogjorts här ändrades socialtjästlagen den 1 januari 1998. Då trädde ett antal förändringar i kraft. Detta var i många stycken en efterlängtad förändring som ledde fram till positiva konsekvenser. Men som jag redogjort för i min interpellation var det kanske inte så lyckat i alla sammanhang. Jag fäster i min interpellation uppmärksamhet på ett av dessa områden. Det gäller området hantering av socialtjänstinsatser, där ursprungskommun och ny kommun som familj flyttat till är inblandade. Här är lagstiftningen fortfarande oklar och föranleder alltför ofta tidskrävande diskussioner mellan kommuner, som kanske ibland leder fram till godtyckliga tolkningar. Det är genom lagändring klarlagt att när en kommun inlett en utredning angående barn och ungdom är den skyldig att slutföra utredningen och även svara för insatser som behövs. Likaså har placeringskommunen ett klart fortsatt ansvar för barnet och ungdomen när han/hon placerats i annan kommun. I sitt svar öppnar socialministern för en översyn av detta, och det välkomnar jag. Det är också enligt socialministerns redogörelse tydligt att det kommit in rapporter från flera andra håll, vilket visar att vi i Helsingborg uppfattat situationen på ett sätt som många andra också gjort. Därför delar jag och uppskattar jag socialministerns redogörelse ändra fram till sista meningen. Där säger socialministern: "Om jag finner att det är nödvändigt kommer jag att föreslå att socialtjänstlagen förtydligas på den här punkten." Det kanske är så att socialministern i det här läget inte kan föregripa de rapporter och den sammanställning som Socialstyrelsen kan göra. Jag skulle dock vilja uppmuntra socialministern att se över detta så snart det någonsin är möjligt. Detta är en ohållbar situation. Det gäller frågor som jag direkt fångat upp från dem som jobbar med dessa frågor i Helsingborg. Jag vill avsluta med att än en gång tacka för svaret, som jag uppfattar som mycket positivt. Jag ser fram emot socialministerns översyn.
Fru talman! Kent Härstedt tolkar den sista meningen precis på det sätt jag skulle önska att han tolkade den. Avsikten är att föreslå ett förtydligande av socialtjänstlagen. Men jag är inte beredd att definitivt ta ställning förrän jag har fått ta del av Socialstyrelsens rapport och gått igenom de redogörelser som länsstyrelserna lämnar. Den information jag fått hittills pekar på att vi behöver den typen av förtydliganden av lagen. Men slutgiltigt ställningstagande avvaktar jag med tills jag har sett rapporten.

Fru talman! Kenneth Johansson har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen avser vidta för att tillvarata den potential som svensk kompetens på folkhälsoområdet representerar, dels om regeringen avser att agera för en placering av ett eventuellt hälsoobservatorium till Sverige. Sverige har varit mycket aktivt i beredningen av det framtida samarbetet inom folkhälsoområdet genom att få gehör för Sveriges syn på folkhälsoarbetet. Syftet har varit att vidga begreppet och området till att omfatta hälsofrämjande insatser och prevention snarare än enbart hälsoskydd. Jag delar Kenneth Johanssons uppfattning att hälsoaspekten stärks betydligt genom de formuleringar som återfinns i artikel 152.1 om folkhälsa i Amsterdamfördraget, nämligen att "en hög hälsoskyddsnivå skall säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder". När det gäller lokalisering av ett EU-organ till Sverige pågår ett intensivt arbete med att kartlägga vilka myndigheter som kan vara av intresse för svensk del. Inom regeringen bereds för närvarande de olika alternativen som har förts fram. Bland de grundläggande villkoren för att etablera ett EU-organ i Sverige är att det skall finnas ett ovedersägligt behov av det nya organet. Organet skall ha till uppgift att effektivisera EU-arbetet, och Sverige skall ha så pass stora komparativa fördelar inom organets verksamhetsområde att vi framstår som en stark kandidat. Ett europeiskt hälsoobservatorium är ett av alternativen som uppfyller kriterierna. Grunden för att ett europeiskt hälsoobservatorium skall inrättas är att det finns ett genuint behov på gemenskapsnivå. För att kunna bedriva ett framgångsrikt folkhälsoarbete krävs en struktur som samlar in data om hälsoläget, förekomsten av hälsorisker och smittsamma sjukdomar och ser till att informationen kommer till användarna i medlemsländerna. Jag avser att ta upp frågan med mina kollegor på hälsoministerrådets möte nästa tisdag den 8 juni. Vid det tillfället kommer jag att agera för att ett sådant organ inrättas på europeisk nivå. Folkhälsan i Europa talar sitt tydliga språk att en tyngre ansats måste läggas på verksamhetsområdet för att hälsoaspekter skall kunna infogas i övriga politikområden. Jag delar Kenneth Johansson uppfattning att Sverige har väldokumenterad bred kompetens och mångårig erfarenhet inom folkhälsoområdet och därmed får anses vara en stark kandidat. Min uppfattning är att Sverige har goda förutsättningar för att vara värdland för ett europeiskt hälsoobservatorium. Detta skulle erbjuda Sverige goda möjligheter att främja forskningen inom området, och det skulle även bidra till att öka antalet arbetstillfällen inom en kunskapsintensiv sektor.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för det svar som socialministern lämnat mig. Jag tycker att det är ett bra svar, och det gläder mig. Det tyder på att vi har en samsyn i dessa frågor. Folkhälsoarbetet bör genomsyra allt samhällsarbete. De politiska besluten bör grundas på principen om en hållbar hälsoutveckling. Människor bör ges möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Folkhälsopolitiska beslut är långsiktiga. Det tar ofta en ganska lång tid innan resultat kan skönjas. Det är också svårt att precisera vilka besparingar som olika insatser medfört. Folkhälsoinsatserna är svåra att mäta. Icke desto mindre är folkhälsoarbetet helt nödvändigt. Skall vi långsiktigt kunna förbättra hälsan och minska vårdinsatserna, och skall vi långsiktigt kunna få vårdbudgeten att räcka till, krävs kraftfulla satsningar på folkhälsofrågorna. Hälsoklyftorna har ökat på senare år. Detta är en varningssignal som kräver analys och åtgärd. Skillnaderna i hälsa geografiskt och ojämlikheten i hälsa mellan kvinnor och män måste åtgärdas. Behovet av forskningsinsatser är stort. Jag har i min interpellation beskrivit att folkhälsofrågorna har fått och kommer att få en allt viktigare roll i EU:s framtida arbete. Amsterdamfördragets intentioner och det ramprogram som antagits för de olika sakområdena är viktiga komplement till de åtgärder som enskilda medlemsländer vidtar. Sveriges arbete inom EU:s folkhälsoarbete är viktigt. Centerpartiet anser och har föreslagit att det före viktiga beslut skall göras en omfattande analys av vad besluten kan få för betydelse för hälsoutvecklingen motsvarande vad som redan i dag görs på miljöområdet. Alla viktiga beslut bör hälsokonsekvensanalyseras nationellt och på EU-nivå. Mot bakgrund av Sveriges väldokumenterade breda kompetens och mångåriga erfarenhet inom hälsoskyddsområdet ser jag att vi kan bidra med mycket. Men vi har också mycket att lära. Det är just det gemensamma mervärdet som vi tycker är så värdefullt. Jag skulle vilja ställa en följdfråga till socialministern. Delar socialministern min tolkning av Amsterdamfördraget att viktiga EU-beslut bör hälsokonsekvensanalyseras, och att den verksamhet som EU stöder skall vara hälsofrämjande och hälsoskyddande? Är i så fall t.ex. EU:s stöd till tobaksproduktion förenligt med Amsterdamfördraget? Det tycker inte jag. Regeringen agerar för en lokalisering av en EU myndighet eller ett EU-organ till Sverige. Så tolkar jag socialministerns svar. Detta är mycket angeläget av flera skäl. Utöver redan nämnda argument är det viktigt med förankring av EU-verksamheter även i vårt land. Allt skall inte hamna i Bryssel. Jag önskar lycka till vid hälsoministerrådet den 8 juni. Jag skulle slutligen vara intresserad av om socialministern har någonting att säga om tidsplanen och själva processen kring det arbetet.
Fru talman! Jag tycker att det var ett mycket tillfredsställande svar vi fick från socialministern. Sverige har ju faktiskt ett ärorikt förflutet på folkhälsoområdet. Tittar man i litteratur från för 100 år sedan finner man i tidskriften Hälsovännen en rad iakttagelser om hälsoproblem där man också anvisar hur man kan förebygga dem. Det handlade om rent vatten, bättre bostäder, bra mat osv. Axel Höjer som var generaldirektör för Medicinalstyrelsen en bit in på 50-talet arbetade ju väldigt intensivt i Världshälsorganisationen för att folkhälsoarbetet skulle få en plats i WHO. Detta arbete fortsattes av Bror Rexed. Göran Dahlgren är en annan person som har betytt väldigt mycket för det här arbetet. Vi har ett stort förtroende internationellt. Vi har faktiskt fått ett WHO-pris för våra hälsopolitiska strategier. Vi har fått ett WHO-pris för fröken Sverige-kampanjen. Internationellt har det svenska folkhälsoarbetet fått en helt annan uppskattning än det har fått på sistone i svenska medier där man har raljerat med Folkhälsoinstitutet. Det är viktigt att inte det här raljerandet med Folkhälsoinstitutet gör att man landar fel. Det är 20 år sedan jag kom till Socialstyrelsen. Från den dagen har jag ätit upp de där brödskivorna väldigt ofta. Jag bakade dem inte, men de har kommit igen och igen. För tio år sedan väckte Folkpartiet en motion om att skilja folkhälsofrågorna från tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen just för att komma bort från brödskivedebatten. Vi måste alltså komma ifrån den. Jag hoppas att man nu skapar en sådan här enhet i Sverige och att man då tittar på hur man har lagt upp det i USA med Centers for Disease Control där tyngdpunkten är just forskning. Man har forskning om epidemiologi för att kartlägga hälsoproblem och deras orsaker, men också forskning om hur man förmedlar hälsoupplysning på ett sådant sätt att människor tar det till sig och tar det på allvar och inte skrattar åt det. Det är också viktigt att lära av varför vissa kampanjer har gått snett. Det har skett inte bara i Sverige utan också på andra håll. Jag tror att det är en forskningsuppgift i sig att studera kampanjer, massmediedebatt och vad det har lett till. Jag tror att man skall titta på det som görs internationellt och även gå tillbaka till de gamla tankegångarna som fanns i underlaget vid Folkhälsoinstitutets tillblivelse. När saker och ting skall skapas är det många intressenter som kommer in i bilden. Det har väl delvis blivit en kompromiss. Jag hälsar välkommen att man nu gör en utvärdering av det svenska folkhälsoarbetet. Då skall man komma ihåg att motsvarande utvärderingar har gjorts i Finland, Norge och på andra håll. Jag tror att man dra nytta av dem om man nu skall skapa en internationell enhet här i Sverige, vilket jag hoppas att man gör.
Fru talman! Låt mig först göra en kommentar till Kenneth Johanssons fråga om jag uppfattar formuleringarna i Amsterdamfördraget på samma sätt som han. Jag skulle gärna vilja göra det, i alla fall arbeta med det som utgångspunkt. Det är osäkert om man har samma uppfattning ute i Europa om vad som avses med hälsoskydd och hur man definierar det. Det intressanta, vilket motiverar ett starkt engagemang från svensk sida att institutet skall komma hit, är att det som i någon mån skiljer oss och där vi har så otroligt stora fördelar är att vi ser folkhälsoarbetet i ett mycket bredare perspektiv. Vi ser det - som Kenneth Johansson pekar på när han talar om hälsoklyftorna - geografiskt, socialt och som en fråga om förhållandet mellan kvinnor och män. Vi ser folkhälsoarbetet som en del i hela samhällspolitiken. Jag deltog i en konferens i Aten som genomfördes av Europarådet för några veckor sedan. När jag berättade om hur befolkningssituationen ser ut och vad vi förväntar oss de närmaste 20 åren, blev de naturligtvis lite överraskade att vi så snabbt har fått en höjning av levnadsåldern i Sverige. Men det beror på ett folkhälsoarbete som har detta breda perspektiv. Jag skulle gärna önska mig att vi kunde anlägga detta breda perspektiv vid utformningen och genomförandet av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder. Men jag inser att övriga Europa skulle definiera hälsoskyddsarbete och hälsoskyddsnivå något mer inskränkande. Vår utgångspunkt måste ju vara att verka för att man anlägger ett brett folkhälsoperspektiv på hela EU-arbetet. Jag kan inte ange en tidsplan för projektet. Avsikten är att vi skall diskutera detta nästa tisdag. Dagen innan kommer vi också att möta de nordiska kollegerna för en diskussion där avsikten är att vi också skall få möjlighet att pröva deras inställning till att institutet förläggs här i Sverige. Sedan har jag några kommentarer till Barbro Westerholm. Jag är för min egen del inte ett dugg bekymrad för att upplysningskampanjer kan missuppfattas eller att de kan beskrivas felaktigt, som görs i tidningarna. Det är klart att en och annan kampanj kan innehålla delar som kanske inte är så välbetänkta eller som är felaktigt formulerade och kan läsas fel. Det viktiga och det vi skall vara stolta över är faktiskt att det offentliga samhället har tagit ett ansvar för folkhälsoarbete och upplysningsarbete. Det har i allt väsentligt varit framgångsrikt. Jag måste säga att även om jag numera vet hur det gick till med Socialstyrelsens 6-8 skivor bröd, skäms jag inte ens en gång för det. Det är väl ganska förnuftigt att man upplyser medborgarna om hur man kan skaffa sig sunda kostvanor och därmed få en bättre hälsa. Jag tycker inte att vi som har intresse av att arbeta för folkhälsan behöver rygga för att man ibland utsätts för kritik.
Fru talman! Jag konstaterar att även efter socialministerns senaste inlägg har vi en fortsatt samsyn kring de här frågorna. Det tycker jag är bra. Jag tycker att hälsokonsekvensanalyser är en väldigt intressant metod. Detta diskuterar vi väldigt mycket inom Centerpartiet. Det diskuteras i folkhälsokommittéer, inom HSU, i Miljöhälsoutredningen och på många andra håll. Vid Folkhälsoinstitutet bedrivs arbete med att sprida och utveckla metoder för hälsokonsekvensanalyser på regional och lokal nivå. I debatten har det ibland hävdats att en hög hälsoskyddsnivå innebär en hämsko för näringslivet. Men jag tror att det i framtiden blir precis tvärtom. Ett framsynt hälsotänkande blir en komparativ fördel och ett viktigt inslag i framtidens näringspolitik. På samma sätt som miljökvalitet blir ett allt starkare kommersiellt kriterium, kommer nog graden av hälsokvalitet för olika produkter att vara ett konkurrensmedel. Jag tycker att det är mycket viktigt att stimulera denna utveckling. När det gäller tobaksfrågan är det Centerpartiets uppfattning att tobaksodling inte bör stödjas med medel ur EU:s budget. Tobaksprevention är viktig och i första hand en hälsofråga. Därför bör tobaksproduktionen i stället få stöd för övergång till alternativa grödor. Det vore intressant att höra vad socialministern har för synpunkt även på den frågan. Beträffande EU-myndighet är det bra att vi är överens om betydelsen av lokalisering av EU verksamhet till Sverige. Det skapar arbetstillfällen och tar till vara medlemsländernas speciella kompetenser. Känslan av delaktighet och närhet är viktig. Inte minst det som socialministern tog upp, att vi har en mycket bra inriktning på hälsoarbetet i Sverige, är viktigt. På det sättet kan detta få ett större genomslag. En lokalisering ut över de olika medlemsländerna av EU-verksamheter är också ett viktigt krav i Centerpartiets Europaprogram inför EU-valet. Ett europeiskt hälsoobservatorium känns mycket angeläget. Sverige har alla förutsättningar att bli ett bra värdland. Och återigen: Jag hoppas på framgång för socialministern vid hälsoministerrådet.
Fru talman! Kritik är bra. Boken Leva tillsammans har ju kritiserats till sitt innehåll. Det är en typ av debatt som är väldigt positiv. Det är förlöjligandet som inte är bra. Det handlade inte bara om sex-åtta brödskivor, utan jag råkade också ut för att bli beskylld för att vilja ha varningstexter på chips och godis, när det i själva verket handlade om färgmedelsdeklaration för allergiker. Sådant skymmer bilden av den seriösa avsändaren vid ett folkhälsobudskap. Jag tror att man kan lära sig en del av dessa händelser, t.ex. vilka snubbeltrådar som man inte skall ramla över. Socialstyrelsens annonser fanns på ARE bolagens stora annonspelare, och det kändes som att Socialstyrelsen överföll en när man satt i bilkö t.ex. Fru talman! Jag tänkte egentligen säga en helt annan sak. Detta är troligen min sista interpellationsdebatt. Därför vill jag till protokollet fästa att det positiva som jag har upplevt i dessa interpellationsdebatter är denna öppenhet och den insyn som man får i Regeringskansliets arbete. Dialogen är också positiv, att vi från oppositionen kan ha denna revisorsfunktion och utöva en kritisk granskning. Jag gillar inte käbblet, det är slöseri med tid. Jag tycker bättre om att vi intar denna revisorsattityd och försöker att hjälpa den som revideras med nya infallsvinklar och förhoppningsvis nya förslag som regeringssidan kan ta till sig. Tack för det.
Fru talman! En liten kommentar till Kenneth Johansson om stödet till tobaksodling: Min kunskap på det området är otroligt begränsad. Jag har inte varit medveten om att det utgår stöd från EU till tobaksodling. Så jag avstår från att ha någon uppfattning i den frågan. Jag kan för lite.

Nu var det inte Socialstyrelsen som satte upp dessa affischer, utan det var Brödinstitutet som hänvisade till Socialstyrelsen, dock på ett sätt som gjorde det lätt att förlöjliga själva avsikten. Men jag tycker inte att detta skall hindra det offentliga samhället att ge vägledande information, att tala om vad som är lämpligt och vad som är mindre lämpligt. Sedan är det naturligtvis - och där är vi också säkert överens - varje medborgares egen sak att välja livsstil och det liv som man önskar sig. Men man skall kunna göra det mot bakgrund av en hygglig kunskap om de risker som man utsätter sig för. Om nu detta skulle vara Barbro Westerholms sista interpellationsdebatt vill jag passa på att önska lycka till inför det nya uppdraget. Jag har varit med i riksdagsdebatter under bara ett halvår och har inte så stor erfarenhet, men samtalen här med Barbro Westerholm har varit långt ifrån den politiska polemiken. Snarare har de varit till stöd och ett gemensamt arbete för att komma rätt. Den politiska polemiken har sin tid, men det uppriktiga samtalet bör också ha sin tid. Jag tackar Barbro Westerholm för dessa samtal.